Herr talman! När jag lyssnade på Ragnhild Pohanka undrade jag om vi talar om samma proposition när det gäller förändringar. Jag vill kort läsa upp vad som står i 15 § i ändringar i föräldrabalken om att det faktiskt är stora förändringar jämfört med det som varit tidigare. Den tidigare lydelsen var: Barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som inte är vårdnadshavare eller någon annan som står barnet särskilt nära så långt möjligt tillgodoses. Det var den gamla texten. Den nya texten är helt annorlunda. Den säger så här: Barnet skall ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses, m.m. Jag undrar om det är samma proposition vi pratar om. Ragnhild Pohanka säger att lagen kan öka våldet mot kvinnorna. Jag tror inte att det är lagen i sig som får våldet mot kvinnor att öka, utan det är nog värre än så. Vad den här lagen handlar om är ju att vi lyfter fram barnen, och framför allt lyfter vi fram den väldigt stora majoriteten föräldrar som kan komma överens. Det är dem vi ger ett instrument. Vi skriver också väldigt klart att det är uteslutet med gemensam vårdnad mot en förälders vilja om det förekommer våld eller trakasserier. Jag förstår inte riktigt vad Ragnhild Pohanka menar. Det vi gör nu är väl just att vi flyttar fram positionerna för barnen och klargör att vi inte accepterar våld vare sig mot kvinnor eller mot barn.
Herr talman! Det är samma betänkande vi talar om. Jag menar att mörkertalet är stort. Hur kan en domstol se in genom väggarna i husen? Det mesta sker i skymundan. De flesta är så rädda att de inte vågar tala ens med sina närmaste. Hur skall man då kunna hävda sin rätt inför en domstol eller inför socialtjänsten? Vi vet att våld är inblandat i så oerhört stor procent av skilsmässorna och att man inte kan ha gemensam vårdnad. Jag förespråkar också gemensam vårdnad i första hand. Det blir ett mörkertal. Det är ett för stort ansvar vi som lagstiftare lägger på domarna att bedöma detta. Har det varit en dom eller anmäld misshandel kan man naturligtvis få reda på det, men det mesta av detta försiggår mellan fyra väggar. Man kan inte gå emot den ena förälderns vilja när det gäller gemensam vårdnad. Det är det viktigaste. Det behöver inte ens vara misshandel för att det skall bli tokigt. Jag hörde, herr talman, att Inger Segelström sade att man inte ville använda tvång till samtal ens. Den åsikten delar jag. Men hur skall man då kunna tvinga till gemensam vårdnad? Det är en mycket ologisk och underlig inställning. Man skulle möjligen säga att man trots det skulle vilja kunna döma till gemensam vårdnad. Jag tycker att det är helt ologiskt att inte kunna tvinga i det ena fallet, men i det andra kunna tvinga till mycket värre saker.
Herr talman! Jag tycker inte att det är en liten grupp som får stöd med den här lagstiftningen. Vi beräknar att det är ungefär 80 % av föräldrarna som vi tror skall kunna komma överens, och fler därtill, med det här stödet av samarbetsavtal som socialnämnden sedan kan fastställa. Det tycker jag inte är en liten grupp. Jag tycker att det är en ganska stor grupp. Precis som både socialutskottet och socialförsäkringsutskottet har skrivit om de här frågorna fastställer vi mycket klart vår syn på våld. Jag tycker inte att det råder någon tvekan om vad utskottets syn är när det gäller att det inte skall förekomma något våld eller trakasserier i familjen om man skall döma till gemensam vårdnad. Det trodde jag att vi hade klarat ut under timmarna före middagsuppehållet.
Herr talman! Jag har stort förtroende för Inger Segelströms inställning till våld mot kvinnor. Jag tvivlar inte på att uppsåtet är gott. Men vi talar ju inte om den grupp där man kommer överens själv. De 82 procenten av skilsmässor där man kommer överens själv är ju inte något problem. Dem behöver vi inte tala om. Dem skall vi bara stödja. Men resten av gruppen, som vi enligt Inger Segelström inte kan tvinga till samarbetssamtal, skall man ändå kunna döma till gemensam vårdnad. Det är helt barockt. Det går inte ihop. Man kan inte göra det ena och inte det andra. Dessutom anser jag att om man gör detta mot den ena förälderns vilja är det barnen som får sitta emellan. Jag har en helt annan uppfattning när det gäller barnens bästa. Att vi båda vill barnens bästa, är en annan sak. Jag tror naturligtvis att det här är en mycket farlig väg att gå.

Herr talman! Låt mig inledningsvis deklarera - jag tror att det finns skäl till det efter dagens debatt - att även jag har samma världsuppfattning som Ulla Hoffmann i frågan om hur det ser ut med våld mellan kvinnor och män. Den här propositionen som har föranlett så mycken debatt rör ju frågan om vårdnad, boende och umgänge. I socialförsäkringsutskottet har vi av den anledningen haft möjlighet att yttra oss i de frågor som vanligtvis ligger under våra domäner, nämligen frågorna om umgängesavdrag och umgängesresor. Det är av det skälet jag har begärt ordet här i dag. Jag vill inleda med att säga, och jag tror att det kan vara bra att påpeka, att från socialförsäkringsutskottets sida beklagade vi i samband med behandlingen av underhållsstödet att vi inte fick möjlighet att vid samma tillfälle också behandla frågor om vårdnad, boende och umgänge. Det här är ju - det har man också märkt av dagens diskussion - frågor som är intimt förknippade med varandra. När vi nu har fastställt nya regler för underhållsstöd och i dag behandlar frågorna om vårdnad, boende och umgänge hackar de litet i varandra. Det kan kännas som om frågorna är litet i otakt. Det kan finnas skäl att beklaga detta. Vi tycker ändå, från socialförsäkringsutskottet, att det är bra att vi nu har fått en behandling av frågorna om resekostnader, vilket vi efterlyste i propositionen om underhållsstöd. I likhet med lagutskottet anser vi inte att det just nu finns utrymme för ett finansiellt stöd, inte heller i den utsträckning som Vänsterpartiet i sin reservation har förordat. Vi har gjort påpekandet att vi naturligtvis ser problematiken i den ekonomiskt svåra situationen när den ena parten inte har ekonomiska möjligheter att bidra till kostnaderna för umgängesresorna, som framgår av betänkandet. Det finns skäl att också understryka det vi sade i vårt yttrande, nämligen att det inom de samarbetssamtal som kan föras kan finnas skäl att väga in en helhetssyn på frågan om vårdnad och umgänge. Med det kan man på ett sätt säga att det tangerar frågan om ett helhetsgrepp som Folkpartiet berör i sin reservation, även om utgångspunkten för den är önskemålet om en annan beräkning av underhållsstödet. När det sedan gäller frågan om umgängesavdrag hade vi väldigt många och ingående diskussioner om detta i utskottet. Frågan är svår, och det har berörts av flera motionärer och också i debatten här i dag. Hur skall man beräkna umgänget? Hur skall man möjliggöra avdraget? Hur skall man möjliggöra ett umgängesavdrag som inte ytterligare späder på konflikten mellan föräldrarna? Det har det också varit en stor diskussion om här i dag. Frågan är problematisk. Det är naturligtvis så, som bl.a. Vänsterpartiet har berört, att vardagsumgänget i dag ofta handlar om att umgänget inleds vid hämtning på dagis och avslutas med lämning på dagis. Vad vi ändå har kunnat se i rapporterna om hur de här frågorna handläggs - vi har haft anledning att vara ute på många försäkringskassor och diskutera de här frågorna med handläggare - är att det här är ett område där det skapas många konflikter. Det gäller t.ex.: Hur dags hämtades barnet? Hur dags lämnades barnet? Var det kanske farmor som hämtade? Var det någon annan som lämnade? Var har barnet varit? Skall det verkligen vara ett avdrag för den helg när barnet egentligen har varit hos någon annan part? Av den anledningen tycker vi att det är mycket positivt att lagutskottet har lyssnat på våra synpunkter om att det här behöver vägas in i en bättre helhetsbild av behovet av något slags avtal kring umgänget, som i den faktorn också berör umgängesavdraget. Vi fortsätter diskussionerna i utskottet och i partierna där. Vi vet också att man på departementet nu fortsätter översynen av underhållsstödet. Jag vill gärna säga att jag är glad över betänkandet, som ger ett tillkännagivande till regeringen med önskan om en översyn i, som man snällt uttrycker det, en inte alltför avlägsen framtid. Där skall vi titta närmare på hur man kan träffa ett avtal som bättre tar hänsyn till vilken form av umgänge det är, hur stort umgänget är och hur det är utformat för att finna en metod som minimerar de konflikter som är berörda av just detta område.
Herr talman! Jag instämmer i stort i det Margareta Israelsson sade. Jag tycker att det är viktigt att vi gör en översyn. Riksförsäkringsverket har ju varit väldigt missnöjt med förbehållsbeloppet på 24 000 kr. Det behöver alltså vara minst 48 000, som det var tidigare, för att de som är särlevande föräldrar skall få några pengar att röra sig med. Förut hade vi 100 miljoner till reseersättning, och vi har nu ändrat det för att försöka stärka förbehållsbeloppet i stället, därför att vi tror att det har en större effekt. Vi tycker att det är viktigt att man har möjlighet att träffa sina barn. Man kan ju inte mäta hur mycket de har umgåtts under den här tiden, när vi vet att 43 000 ärenden ligger hos kronofogden på grund av att föräldrar - mest pappor - inte har kunnat betala avgifterna till barnen. Sedan staplar de sin skuld på hög. Jag hoppas att det görs någonting åt det här, inte bara en översyn utan också att förbehållsbeloppet snabbt ändras. Det är en ganska enkel sak, såvitt jag förstår. Det gick i alla fall väldigt snabbt att minska det till hälften - det var gjort på någon månad.
Herr talman! För klarhetens skull kanske det finns skäl att säga att riksdagen aldrig har beslutat om ett förbehållsbelopp på 48 000 kr. Däremot var det från början en ambition att propositionen skulle kunna utformas så, men det statsfinansiella läget möjliggjorde då inte detta. Den översyn som föreslås i det betänkande som vi nu diskuterar rör närmast frågan om umgängesavdrag och den delen av underhållsstödet. Den andra översynen kan säkert komma att tangera frågan om förbehållsbeloppets storlek. Eftersom Ragnhild Pohanka nu begär replik vill jag ställa en fråga till henne om något som är litet förvånande. Precis som Ragnhild Pohanka redogjorde för här, har Miljöpartiet tidigare hävdat att umgängesresor var det som man ville skapa utrymme för. Men sedan har man bestämt sig för att pengarna i stället skall gå till att öka förbehållsbeloppet. I det här betänkandet från lagutskottet har ju Miljöpartiet bestämt sig för att stödja den motion från Vänsterpartiet där man vill ge två umgängesresor. Då undrar jag: Vilken ståndpunkt är Miljöpartiets? Är det den som har hävdats i socialförsäkringsutskottet, eller är det den som ligger här i lagutskottets betänkande?
Herr talman! Med anledning av propositionen i höstas lade vi 100 miljoner kronor till resor. Efter vårpropositionen har vi nu ökat det till 300 miljoner kronor. Det är där skillnaden ligger. Det som står i detta betänkande är alldeles riktigt. Det är bara det att vi ökar bidraget när tilläggspropositionen kommer. Vårt förslag är nu att pengarna skall läggas på förbehållsbeloppet. Man kan naturligtvis diskutera det, och vi är öppna för en sådan diskussion. Om vi hade haft 100 miljoner till hade vi lagt det så.
Herr talman! Låt mig då för klarhetens skull fråga en gång till: Är det då så att de 300 miljoner kronor som är lagda på området underhållsstöd för att öka beloppet där skall gå till att öka förbehållsbeloppet? Eller skall det, som ni har yrkat här i reservation 28, gå till två fria umgängesresor per månad?
Herr talman! Det är alltid litet lättare att debattera med en kamrat från utskottet, därför att vi vet ju vad vi har sagt i debatterna tidigare. Men när Margareta Israelsson säger att det är så besvärligt att ändra kalenderdygnsberäkningen, från att det är den faktiska tiden som gäller, vill jag ändå påstå att diskussionen om huruvida det var farmor som hämtade, när barnet hämtades osv. förekommer redan i dag med gällande regler. Det kan inte vara en orsak till att man inte skall ändra beräkningen. Däremot kan en orsak vara att det blir administrativt dyrt. Jag skulle då vilja hävda att mot de administrativa kostnaderna står rättvisedraget, som jag tog upp tidigare. Vad gäller umgängesresorna är det alldeles riktigt att samarbetsavtalet, som vi enades om i utskottet på initiativ av Centern - jag säger det igen trots att Agne Hansson inte är här - är utomordentligt. Men det löser bara de problem där man kommer överens och inte problemen för de föräldrar som inte har pengar, där det inte blir några resor för barnen. Därför skulle jag vilja höra hur Margareta Israelsson ser på just det som lagutskottet har skrivit, som inte vårt utskott har skrivit, nämligen att det ibland kan innebära att barnets intresse av att träffa en förälder i vissa fall får underordnas andra intressen. Hur ser Margareta Israelsson på den skrivningen?
Herr talman! Det är riktigt att de administrativa aspekterna inte förändras om man ändrar kalenderdygnsberäkningen. Jag uttryckte mig säkert dåligt om det. Men det är ändå så att det är diskussionerna över huvud taget om att ha den här typen av avdrag som vi vill komma ifrån. Vi har i utskottet haft någon form av samsyn om att det här skulle kunna vara, som Ulla Hoffmann säger, en väg för att finna en bättre lösning på hur man utformar umgängesavdraget, så att det kan bli tydligare om det är ett umgänge eller inte. När det sedan gäller resorna vill jag säga att vi efter de mycket viktiga påpekandena i vänstermotionen var väldigt klara över att det är ett problem om den ena parten inte kan bidra. Vi tyckte att det var viktigt att vi markerade det i vårt yttrande. Vad vi i övrigt har sagt är att vi inte i dag anser att vi har ekonomiska medel att lägga på umgängesresorna. Det kanske finns skäl för mig att också säga att jag tycker att det är synd att vi inte i vänstermotionen får en närmare redogörelse för hur utformningen är tänkt. Det är klart att man som parti måste ha möjligheten att vara något vag när man antyder en ny modell. Jag kan också se problem med att generellt säga att de fria resorna skall inkomstprövas. Då blir det genast diskussion om vilka inkomster det gäller, vilka avstånd det gäller, om det gäller flyg eller tåg och om det gäller inrikesresor eller utrikesresor. Den diskussionen är ju faktiskt avhängig av kostnaderna.
Herr talman! Margareta Israelsson och jag är helt överens om att det är ett problem. Vi har ett problem. Vi har i vår motion pekat på en väg. Vi har i en tidigare motion pekat på en annan väg. Vi försöker se möjligheterna till en lösning. Vi börjar inte med att sätta oss ned och diskutera hur många mil det skall gälla och om det skall gälla tåg, buss eller flygplan. Vi ser bara att det är ett problem som vi måste lösa. Det drabbar de barn vars föräldrar inte har möjlighet att se till att barnen får träffa den andra föräldern. Det står i strid med barnkonventionen, där det sägs att alla barn skall ha rätt att träffa sina föräldrar. Jag skulle önska att Margareta Israelsson kunde säga så här: Vi tar upp denna fråga. Vi skall fortsätta att diskutera därför att jag som socialdemokrat ser att det är ett problem.
Herr talman! Jag tror att vi alla kan vara överens om att detta är ett problem. Men om vi skall gå in och göra förändringar och anslå medel för umgängesresor måste vi också först ha bestämt oss för att vi inte hittar en annan väg ur problemet. Jag vill nog gärna först och främst se om det finns en möjlighet att lösa frågan under de resonemang som vi för om stödet i övrigt. När det gäller resorna har vi nu också markerat att vi i första hand skall se vart vi når genom den nya beräkningen av gemensamt ansvar. Vi måste se ett utfall av detta för att kunna föra en diskussion om hur det i övrigt skulle vara möjligt att komma vidare. I dag har vi inte inställningen att det finns skäl att anslå medel till dessa resor.

Herr talman! Det har fallit på min lott att ta upp en del av de ekonomiska frågorna. De är, som vi hörde här senast, väldigt väsentliga i detta betänkande. Låt mig säga att barnets bästa är utgångspunkten för Folkpartiets syn på propositionen om vårdnad, boende och umgänge. Så var det också när det gällde ställningstagandet till underhållsstödets utformning. Alla barn har rätt till båda sina föräldrar. Lagutskottet beskriver på många ställen bra vad som är viktigt för att skapa en lagstiftning som så långt som möjligt ger barnen denna rätt, men det räcker inte. Herr talman! Margareta Israelsson tar upp dessa frågor och diskuterar dem med mina kamrater i socialförsäkringsutskottet. Det är inte så enkelt att man bara kan diskutera hur kalenderdygnsutformningen skall beräknas, hur umgängesresorna skall beräknas osv. Det räcker inte. Regeringen tänkte spara 1 miljard på underhållsstödet, men vi vet i dag att det inte blev så. Vi vet att det, precis som Ragnhild Pohanka säger, finns ett stort antal ärenden hos kronofogden gällande föräldrar som inte har kunnat betala sina underhåll. Kronofogdarna gör heller inget åt det. Det är en mycket vidare fråga. Det är sant som det har sagts att socialförsäkringsutskottet har behandlat frågorna om underhållsstödets utformning. Folkpartiet har haft och har fortfarande en annan uppfattning än majoriteten, inte minst därför att den beslutade utformningen är orättvis, skapar ett antal konflikter mellan föräldrarna och ökar administrationen hos försäkringskassorna. Den ger kronofogdemyndigheterna en uppsjö av ärenden som enligt denna lag skall leda till indrivning, men som kommer att ligga som passiva ärenden därför att kronofogdarna utgår från ett existensminimum som är högre än många av de belopp som försäkringskassorna har beslutat skall drivas in. Otaliga är de brev som vi i socialförsäkringsutskottet fått från såväl kvinnor som män om de problem som det nya underhållsstödet har skapat, och otaliga är kontakterna. Herr talman! Finns det någon i denna kammare som tror att ett system som både av de underhållsskydliga och av försäkringskassorna anses orättvist, och som dessutom gör att människor som inte har ekonomiska möjligheter att betala beslutat underhåll beläggs med betalningsanmärkningar i åratal, gagnar barnen? Det är givetvis inte så. Det gagnar inte barnen. Vi kan vara helt överens om att alla föräldrar har ett gemensamt ekonomiskt ansvar för sina barn. Men då måste man ha en lagstiftning - det gäller både den lag vi har och den vi tänker fatta beslut om här - som är så förankrad i verkligheten att den tar hänsyn till de andra lagar och regler som vi har i vårt samhälle. I regeringens förslag, som behandlas i dag, föreslås att den förälder som barnet bor hos skall ta del i de resekostnader som kan uppkomma i samband med att barnet umgås med den andra föräldern. Herr talman! Det är som upplagt för ytterligare tvister mellan föräldrarna, och det går också ut över barnen. Som ni har sett i betänkandet säger Folkpartiet nej till den modellen. Vi anser att hänsyn till resekostnader skall tas i samband med att föräldrarnas ekonomiska skyldigheter gentemot barnet fastställts. Därmed tas ett helhetsgrepp om de samlade kostnaderna. I betänkandet behandlar utskottet, som har sagts, socialförsäkringsutskottets synpunkter om de fördelar som kan ligga i att mer heltäckande avtal mellan föräldrarna kan åstadkommas. Utskottet ger med anledning av bl.a. Folkpartimotionen och Centermotionen regeringen detta till känna. Man påpekar också beträffande en översyn av reglerna om underhållsstöd att utskottet förutsätter att regeringen återkommer till riksdagen med erforderliga förslag om det vid beredning av Riksförsäkringsverkets rapporter framkommer omständigheter som visar att det föreligger ett behov av att åstadkomma förändringar. Jag vill, herr talman, fråga utskottets talesman om tillkännagivandet med anledning av bl.a. folkpartimotionen innebär att våra krav kommer att tillgodoses fullt ut. Blir det en översyn om Riksförsäkringsverkets tredje rapport visar att det har skapats ett orimligt system? Det är orättvist och administrativt tungt, det ger betalningsanmärkningar i passiva ärenden som ligger hos kronofogden osv. Det finns en lång serie skäl. Vi som finns här från socialförsäkringsutskottet, och flera med oss, ser med oro på utvecklingen av underhållsstödet och därtill kommande lösningar vad gäller umgängesresorna, på hur kalenderdygnsberäkningen skall göras osv. Jag har vid ett flertal tillfällen gjort klart för socialförsäkringsministern att något måste göras. Riksförsäkringsverket har pekat på ett stort antal åtgärder som måste vidtas, vissa kan göras omgående, andra måste skjutas på framtiden. Försäkringskassorna är oroliga för att ingenting sker. Jag hälsar därför med tillfredsställelse att lagutskottet nu, som jag ser det, tar ett helhetsgrepp på det här problemet. Barnets bästa får inte spolieras av att lagstiftningen är orimlig och skapar onödiga kontroverser. Barnet har alltid rätt till båda sina föräldrar. Måtte regeringen nu samla sig till en genomgripande översyn av detta. Folkpartiets enkla filosofi är att när regeringen inte vill erkänna att den rättvisare modell som Folkpartiet krävde hade varit till större gagn för barnen kanske vi i stället får gå den här vägen, via de synpunkter som lagutskottet har fört fram. Jag förutsätter att man tar det på mycket stort allvar. Margareta Israelsson antydde att man möjligen kan göra det här. Vi har i alla fall ett önskemål om att man gör en sådan översyn och kommer med förslag till förändringar ganska omgående. Herr talman! Jag har inget yrkande utöver det som Kerstin Heinemann har framfört, utan jag noterar bara med glädje att lagutskottet har tagit detta initiativ, som jag förutsätter kommer att leda till ett gott resultat.

Herr talman! Det bär mig egentligen emot att fresta på kammarens tålamod genom att förlänga diskussionen i socialförsäkringsutskottets behandling av ett annat ärende, som nu inte är uppe till behandling. Jag vill ändå säga till Sigge Godin att vi i utskottet har varit överens om - och också markerat det i flera betänkanden - att i frågan om underhållsstöd invänta de rapporter som Riksförsäkringsverket har avgett och den översyn som nu sker på departementet. Detta är också precis vad lagutskottet har uttalat. Därvidlag finns inga skillnader i synsätt mellan socialförsäkringsutskottet och lagutskottet, tvärtom. Lagutskottet har gjort är samma sak som vi. Vi har dessutom markerat och fattat beslut om förändringar, och vi inväntar besked från departementet om hur dessa skall genomföras. Jag skall avslutningsvis också närmare beröra den fråga vi diskuterar i dag, dvs. vårdnad, boende och umgänge. Det är litet konstigt att Sigge Godin och Folkpartiet säger att det blir ett problem när man inför umgängesresorna skall ta hänsyn till båda parternas inkomster, eftersom det då är upplagt för nya tvister. Som jag har läst Folkpartiets motioner är er önskan att hela frågan om underhållsstöd skall bygga på bägge parternas inkomster. För mig hade det därför närmast varit naturligt att Folkpartiet hade uttryckt sin tillfredsställelse med att det kommit ett förslag som går i den riktning ni önskar.
Herr talman! Jag tror att Margareta Israelsson har missförstått mig. Vad Folkpartiet säger är att hela beräkningen, inte bara vad gäller umgängesresorna utan underhållsstödet som helhet, skall göras vid ett och samma tillfälle. Det är det som är Folkpartiets finess. Då slipper man kontroverser ett antal gånger. Precis som Ulla Hoffmann har konstaterat finns det dessutom ett stort antal människor som över huvud taget inte klarar av detta rent ekonomiskt. Om man har som huvudinriktning att det är barnens bästa som är avgörande totalt sett, kan man inte göra det enkelt för sig och tala om en sak i dag och en annan sak en annan dag, utan man måste se helheten. Försäkringskassan i Göteborg säger att 75 % av dem som begär anstånd tjänar under 150 000 kr per år. Det är alltså inga höginkomsttagare vi talar om, utan vi talar om människor som på grund av arbetslöshet och annat sitter väldigt illa till ekonomiskt. Då måste man klara av det här vid ett och samma tillfälle. Det är Folkpartiets modell.
Herr talman! Jag tar gärna en debatt med Sigge Godin kring många andra frågor i den intressanta rapporten från Göteborgskassan, som ju också tar upp en hel del andra frågor. Tillbaka till just frågan om resorna. Det lagutskottet skriver är ju just att det skall vara fråga om en helhetslösning när det gäller umgängesresorna. Det var det vi från socialförsäkringsutskottet yttrade oss om. Låt mig, herr talman, för klarhets skull läsa innantill på s. 52 i betänkandet. Efter konstaterandet av det problem som uppstår om en förälder inte ekonomiskt kan bidra skriver lagutskottet: "Socialförsäkringsutskottet delar emellertid regeringens uppfattning att något finansiellt stöd inte kan komma i fråga. I socialförsäkringsutskottets yttrande påpekas vidare att man inom ramen för samarbetssamtalen" - det handlar väl om helhetssynen - "kan låta denna fråga vägas in i ett avtal med beaktande av alla övriga frågor."
Herr talman! Vi har i vår reservation i den här frågan väldigt klart redovisat hur vi ser på det här. Det är bara att läsa innantill i reservationen i betänkandet eller i Folkpartiets motion, där det också klargörs vad det hela handlar om. Samarbetssamtalen är faktiskt en åtgärd som kommer efter det att försäkringskassan har reglerat vilket underhållsstöd som skall betalas och på vilket sätt det skall gå till. Det ena är alltså inte på något sätt kopplat till det andra. Det är därför vi vill ha en helhetssyn på det här, för annars blir det slitningar gång efter annan. Det drabbar barnen, och det vill vi inte vara med om.
Herr talman! Sigge Godin har frågat mig vad jag tycker om det resultat som kommer att komma fram av tillkännagivandet. Men, herr talman, om vi i lagutskottet redan nu hade resultatet av de analyser vi efterfrågar i tillkännagivandet, då hade vi behandlat det i lagutskottet. I dag har vi inte det resultatet, och det är ju därför vi tar det här initiativet.
Herr talman! Inger Segelström gör det litet lätt för sig. Utskottet tycker någonting, och sedan gör man ett tillkännagivande. Det är ändå regeringen som måste komma med ett förslag. Då skall man skriva vad man tycker och hur man tycker att helheten skall hanteras. Ni skriver i texten att Folkpartiet tillgodoses - texten är faktiskt litet grumlig, och det är inte så himla lätt att förstå vad som sägs. Innebär det ni skriver att hela det krav som Folkpartiet ställer kommer att tillgodoses, eller är detta bara en dimridå ni lägger ut för att komma undan? Eller är det så att ni helt och fullt ställer upp på Centerns och Folkpartiets krav och begär ett nytt förslag om helheten från regeringen?
Herr talman! Jag vet inte om jag en gång till skall upprepa det jag sade. Om vi visste vad resultatet av ett tillkännagivande skulle bli, hade vi behandlat det, men vi vet det ju inte. Vi har tittat på det yttrande vi har fått från socialförsäkringsutskottet. Med utgångspunkt i den kompetens vi har i lagutskottet har vi sedan sagt att det här inte är vårt område men att vi inte är nöjda med det förslag som har kommit. Vi har därför lyssnat på sakutskottet, socialförsäkringsutskottet, och sagt att vi vill att man ytterligare tittar på den här frågan. Om vi i lagutskottet redan hade alla svaren på bordet skulle vi inte behöva göra det här.
Herr talman! Om Inger Segelström ville besvara min fråga! Tillgodoser ni yrkande 8 i Folkpartiets motion, som kräver ett tillkännagivande om att ett annat system för kostnadsfördelning mellan särlevande föräldrar bör komma till stånd? Tillgodoser ni detta? Jag behöver bara ha ett svar, ja eller nej, så är jag nöjd.

Herr talman! Låt mig börja med att välkomna dagens beslut. Det är ett viktigt steg framåt för barnets bästa. Och det måste alltid vara detta, vilket både propositionen och utskottet framhåller, som styr frågor om vårdnad, boende och umgänge. Som Dagens Nyheter skrev i en ledare i förrgår är det föräldrarna - den ene eller båda - som bestämmer om en familjs upplösning. Barnet kan ofta inte hävda sin rätt, om den skulle gå på tvärs med föräldrarnas vilja. Därför kan barnets rätt, när föräldrar inte kan komma överens och samhället måste ta ställning för barnets skull, göra ont för den ene eller för båda av föräldrarna. Ändå kan det fortfarande handla om barnets rätt, eller just då vara precis barnets rätt. Jag tror ingen här blundar inför att det kan finnas mycket elände i en parrelation. Då gäller det att på olika sätt stötta de inblandade - inte minst för barnens skull. I bästa fall kan det förhindra att förhållandet utvecklas dit där separation är den enda utvägen. Det förekommer också våld i parrelationer, inte minst när något börjar gå snett. Kanske beror det på att så starka känslor ofta är invävda i en parrelation. När det gäller fysiskt och sexuellt våld, vilket allra oftast drabbar kvinnan i relationen, måste samhället vara tydligt och beslutsamt i sin reaktion - också, och inte minst, för barnens bästa. Emotionellt våld, känslokyla eller isande tystnad kan lämna minst lika svåra sår, både hos partnern och hos barnen. Här är det inte lika självklart att kvinnor drabbas till lika dominerande del. Här är av naturliga skäl samhällets möjligheter att reagera mycket mer begränsade. Resultatet kan dock lika ofta vara att parrelationen spricker. Att bryta upp en relation är sällan smärtfritt. Det är något som går sönder. Sällan är man som människa mer sårbar och sårad än då. Det gäller kvinna som man. Det är knappast att förvänta att alla ställningstaganden eller reaktioner skall vara rationella eller objektiva, inte minst gentemot den andre partnern. Därför är bilden av situationen, bilden av de egna motiven och partnerns, inte densamma som partnerns, utan att vare sig den ene eller den andre har vare sig fel eller rätt. Detta gäller naturligtvis också i många fall där föräldrarna tillsammans klarar av att sköta brytningen på ett sätt som tar hänsyn till barnets bästa. Verkligheten är således inte alltid så vacker som vi skulle önska. Därför måste barnets bästa stå i samhällets fokus, inte rättvisa gentemot föräldrar. Men eftersom ett barn har rätt till både pappa och mamma måste samhällets grundregel och presumtion vara gemensam vårdnad, och där detta inte är lämpligt för barnets bästa att ta särskild ställning då. Det kan inte vara tvärtom, när man skall reglera hur det normalt sett skall vara. För barnet och dess rätt till både pappa och mamma är det naturligtvis ointressant om pappa och mamma varit gifta, samboende eller aldrig levt tillsammans. Nej, det är inte ens intressant vem som gått upp på natten när barnet gråter, vem som sköter disken eller vem som hämtar på dagis - hur mycket synpunkter vi än kan ha på det från jämställdhetssynpunkt. Detta kan givetvis ha sin betydelse för relationen mellan pappa och mamma och i sin tur för barnets välbefinnande. Men för barnets rätt har det ingen betydelse. Det är ingen belöning åt en skitstövel - det är barnets rätt! Därför bör naturligtvis regeln alltid vara gemensam vårdnad, så snart frågan om faderskap är fastställd. Här återstår det flera steg för majoriteten att ta - för barnens skull. Och de stegen lär dröja - det står klart när man lyssnar till Inger Segelström i dagens debatt. Herr talman! Vänsterpartiet följer i sin partimotion upp den försåtliga retorik som bl.a. ROKS försökt använda för att få regeringen att inte lägga fram det här lagförslaget. Förstår man den fulla innebörden av detta? Inser man signalen som ges? I ett sådant könsperspektiv gör sig en mycket stor del av papporna skyldiga till fysiskt och sexuellt våld, vilket gör dem olämpliga att dela vårdnaden - här tvekar man inte att komma med svepande uttalanden. Umgängessabotage mot separerade pappor är däremot något som bara "sägs" utövas. Det vore mig fjärran att förneka eller förtiga det fysiska eller sexuella våld som drabbar kvinnor och barn, inte minst inom familjen. I min motion med anledning av kvinnofridspropositionen föreslår jag ytterligare stöd till drabbade kvinnor. Men det är inte hela verkligheten. Det finns fler sätt på vilka människor beter sig oacceptabelt mot varandra, och det drabbar ibland faktiskt också män. Ett jämställdhetsperspektiv leder därför rimligtvis inte till att samhället alltid tar ställning eller konstruerar lagstiftningen till kvinnans fördel. Det är i varje fall inte givet för barnets bästa. Herr talman! Även om jag delar uppfattningen att lagstiftningen inte skall styras av jämställdhetsskäl utan av barnets bästa, finner jag det inte orimligt att titta på hur lagstiftning och tillämpning fungerar också i ett sådant perspektiv. Där det inte sker till barnets nackdel kan det vara bra för såväl mamma som pappa. Lika litet som någon annanstans i samhället tror jag att jämställdhet här betyder exakt lika fördelning. Men att vi i dag har så många fler manliga professorer än kvinnliga är nog enligt de flesta bedömare ett utslag av det gamla manssamhällets kvardröjande värderingar och mekanismer. På samma sätt är det knappast en tillfällighet att män i så många färre fall tilldöms vårdnad i vårdnadstvister - när de över huvud taget finner det lönt att utmana gängse föreställningar om mammans företräde. I så känsliga frågor, som har att göra med samlevnad och separation, måste de inblandade ges största möjliga trygghet och tilltro till dem som skall hjälpa dem igenom processen. I många sammanhang anses det i dag vara en självklar rättighet - jag anser det - för kvinnor att ha tillgång till kvinnliga samhällsföreträdare i utsatta situationer. I dag anses det inte heller orimligt att en kvinna begär det. I de sammanhang där familje och vårdnadsfrågor hanteras råder det en kvinnlig värld. Många män uppfattar sig som slagna på förhand i den situationen och avstår ibland t.o.m. från att köra ett förlorat race. Hade det varit kvinnor som befunnit sig i ett sådant underläge i vårdnadstvister skulle utskottet med stor sannolikhet inte ha gått förbi dessa frågor med lika allmänna skrivningar i mom. 13. Så långt har vi ändå kommit i kampen för jämställdhet, även om det är långt kvar. Och hade kvinnor i en så utsatt situation som separation och vårdnadsproblem varit tvungna att möta en så dominerande enkönad manlig miljö skulle vi ha krävt krafttag. Det gör inte utskottet i mom. 4. De män det rör finner det inte mödan värt att väcka löje eller besvär med att begära också en manlig samtalsledare när sådan inte finns. Att vi har långt kvar tills dess att samhället också ser brister i jämställdhet för män visar utskottet tydligt när det i sina skrivningar lämnar folkparti och miljöpartimotioner i dessa avseenden utan större intresse. Precis som hittills när det gäller kvinnor är det inte illvilja utan brist på insikt. Herr talman! I fråga om vårdnad skall barnets bästa stå i fokus. Utskottets förslag är viktiga om än inte tillräckliga. Vänsterpartiets könsmaktsperspektiv är kanske i god tro. Men vad är det för signaler som samhället skulle sända ut till pappor, mammor och barn med detta perspektiv? Det finns goda skäl att uppmana många pappor att ta ett större ansvar för barn, familj och hem än vad de gör i dag och för samhället att underlätta och understödja detta. Men med detta könsmaktsperspektiv ligger det faktiskt inte så långt bort att fråga sig om samhället över huvud taget kan ta på sig att medverka till att män i så stor utsträckning lämnas ensamma med barn och kvinnor. Herr talman! Jag sade tidigare efter att ha lyssnat på Inger Segelström att det här nog är vad regeringen orkar med, trots att hon hänvisar till en stegvis reformering. I varje inlägg i dag har hon med skärpa visat vilken världsbild hon egentligen företräder. Jag har noterat följande uttryck: Om man är en bra och ansvarsfull pappa. Visst - är alla mammor det? Om alla pappor tar ett större ansvar. Visst - gäller det bara dem? Grunden är att män inte skall misshandla kvinnor. Självklart - vad gäller för kvinnor som misshandlar? Det skall bli möjligt att stoppa de farliga papporna. Självklart - och farliga mammor, då? Jag känner oro inför varje kvinna som blir misshandlad. Jag med - också för varje man. Jag hoppas vi får fler män som deltar i vardagslivet. Tänk vad bra det vore - gör alla kvinnor det? Jag hoppas papporna ville ställa upp mer. Visst. Inger Segelström säger att hon delar Vänsterns världsbild, och det står helt klart. Men finns det något mer i den världsbilden? Är det bara männen som förbryter sig och som försummar? Inte en gång har Inger Segelström ansett det befogat att uttala sig om de män - och de finns - som också råkar illa ut i parrelationer, vårdnadstvister och umgängessabotage och som går under. De finns inte i hennes världsbild. Hon delar egentligen den skräckbild som i vintras, med ekonomiskt stöd från regeringen, spreds av de mest uttalade motståndarna till dagens beslut. Där verkar kraften ha tagit slut. Jag tror inte Yvonne Ruwaidas världsbild saknar något av det som har framgått i den här debatten. Men den innehåller mycket mer. Jag delar hennes världsbild. Herr talman! Jag avstår för tids vinnande från att yrka bifall till motionsyrkandena under mom. 4 och 13 och nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna 21 och 38.

Herr talman! Det var ett mycket intressant anförande av Lennart Rohdin. Det hade han redan i hissen talat om att det skulle bli, så jag visste det. Lennart Rohdin tar upp många olika delar i sitt anförande, men jag skulle vilja säga att huvudstråket i det är att vi i Vänsterpartiet och även Inger Segelström inte har lyssnat på rätt sida. Vi har alltså vänt oss åt fel håll. För Vänsterpartiets del handlar det om att vi har lyssnat för mycket på ROKS och därför har vi tagit ställning på det sätt som vi har gjort. Eller också har vi handlat i god tro, som Lennart Rohdin också sade. Att det skulle vara på det viset att vi har olika politiska åsikter om hur saker och ting skall lösas har inte fallit Lennart Rohdin in. Han tror att vi har tagit ställning för det ena eller det andra. Vi har bestämt oss för att vi skall sätta barnens bästa i centrum. Vi har kommit så långt att det i 82 % av alla förhållanden är gemensam vårdnad. Föräldrarna löser tillsammans detta på ett bra sätt. Det är 18 % det handlar om nu. Där skall vi kunna tvinga en förälder att mot sin vilja dela vårdnaden med en människa som hon kanske är livrädd för. Jag pratar om våld. Vi har just konstaterat att det är 4 % av männen som misshandlas av kvinnor, medan det är 86 % av kvinnorna som misshandlas av män. Sådan är misshandelsfrekvensen. Vi talade ju om Yvonne Ruwaidas världsbild. Jag får en känsla av att det Lennart Rohdin gör är att han blandar ihop den juridiska gemensamma vårdnaden med barnens rätt till båda sina föräldrar. Jag har ingen annan åsikt än att barn har rätt till båda sina föräldrar. Men man skall inte blanda ihop det med den juridiska gemensamma vårdnaden.
Herr talman! Det kan alltid diskuteras vem man har lyssnat till. Men jag kan konstatera att Yvonne Ruwaida och jag mycket tydligt påpekar att det förekommer väldigt mycket oacceptabelt fysiskt och sexuellt våld mot kvinnor och barn i familjerna. Det förekommer också män som råkar illa ut i de här sammanhangen. När jag lyssnade, inte minst på regeringspartiets företrädare i den här debatten, hörde jag att det var den ena bilden av de två bilder som vi har redovisat som presenterades. När det gäller de problem som män möter i de här situationerna - kvinnliga samtalsledare, att väldigt sällan få vårdnaden när vi har vårdnadstvister, ungefär samma sneda fördelning som kvinnor drabbas av i många andra sammanhang - nämns inte detta. Det är inte intressant att ta upp. Vi vet att väldigt många parrelationer och äktenskap upplöses.

Jag menar att verkligheten tyvärr är sådan att människor far illa av olika skäl, både män och kvinnor. Män och kvinnor gör sina partner illa. Det är den helheten som är min världsbild, inte att det bara är män som förbryter sig och försummar.
Herr talman! Låt mig då säga att jag inte tror att det är någon i den här kammaren som har bidragit till att sprida en bild av att det i alla de fall där kvinnor och män skiljer sig beror på att kvinnorna är utsatta för sexuella övergrepp eller misshandel. Det vi talar om här är 18 % av de skilsmässofall som finns. Vi pratar inte om 100 %. I 82 %, jag upprepar det, har man gemensam vårdnad. Men i 18 % av fallen, och det är dem vi talar om, förekommer det enligt den forskning som föreligger misshandel av kvinnan. Det är en av anledningarna till att kvinnorna inte vill ha gemensam vårdnad. Jag tror inte att Lennart Rohdin egentligen går emot det, utan det Lennart Rohdin saknar är att vi andra kanske skulle ha lyft fram pappornas roll som mycket viktigare än vi har gjort i dag. Men det handlar inte om papporna. Det handlar egentligen inte om mammorna heller. Det vi diskuterar i dag är barnens rätt till båda sina föräldrar och hur vi bäst skall kunna lösa det. Då är frågan: Löser vi det bäst med en obligatorisk gemensam vårdnad, alltså en gemensam vårdnad mot en förälders vilja, eller kan vi klara det med den lagstiftning vi har i dag? Lennart Rohdin hävdade också att vi hade mycket svepande formuleringar när det gällde umgängessabotage. Vi har det i vår motion, det är alldeles riktigt. Vi har gjort det som en motvikt till det som jag tog upp i min inledning tidigare, nämligen umgängesvägran. Det är en ännu större fråga. Alla de barn som väntar på att deras, i de allra flesta fall pappor skall utöva sin rätt att umgås med sina barn tycker vi är viktiga. Det har inte Lennart Rohdin berört med ett enda ord.
Herr talman! När det gäller umgängesvägran är det tyvärr på det sättet att man inte kan lagstifta fram t.ex. kärlek, som bekant. Men man kan förhindra sabotage mot umgänge. Det finns många begränsningar i vad vi kan göra med lagstiftning i de här frågorna, därför att verkligheten för de inblandade människorna är så invecklad och besvärlig. Även om det skulle vara så illa att det i 90 % av fallen är män, pappor, som vägrar att umgås med sina barn kan vi naturligtvis inte ha en lagstiftning som av det skälet inte tar de 10 % på allvar som förvägras rätten till umgänge, de som verkligen vill ha detta. Umgängesvägran kan aldrig vara ett argument mot att ta itu med umgängessabotage, som, vare sig man vill det eller ej, är lättare för lagstiftaren att hantera, att hitta en lösning på och att sanktionera. När det sedan gäller de svepande formuleringarna har det sagts att 25 % av de äktenskap som upplöses kan vara en följd av fysiskt och sexuellt våld. Det är mer än 18 %. Är det däremot så att det kanske är 25 % av 18 % är det faktiskt ännu mer märkligt om man tycker att det är fel att samhället skall se det som ett normalfall att gemensam vårdnad skall gälla även bland de 18 procenten.
Herr talman! Lennart Rohdin frågar vad jag har för världsbild av relationer mellan kvinnor och män. En bild som jag har, och den kommer från den statistik som vi kan läsa om i dag, är att det dör en kvinna var tionde dag i Sverige, ihjälslagen av den man som hon har haft en relation med. Såvitt jag vet dör det inte en man var tionde dag på grund av att den kvinna han har en relation med slår ihjäl honom. Det är litet grand de proportionerna det handlar om. Det jag också sade inledningsvis för fyra och en halv timme sedan, när vi startade den här debatten, var att jag ville avliva en av de myter som jag tyckte att vi hade haft under arbetets gång med den här propositionen. Det var just att förslagen i propositionen skulle skada kvinnorna och barnen, att vi skulle försvaga kvinnornas och barnens rätt. Då svarade jag att jag inte anser att vi gör det. När vi nu lyfter fram barnens rätt lyfter vi också fram kvinnornas rätt. Så talade jag om frågan om våldet och att det är uteslutet med gemensam vårdnad. Jag sade också att lagförslaget i propositionen flyttar fram pappornas rätt. Det är litet grand det som sker när vi lyfter fram barnens rätt. Jag har vid flera tillfällen under debatten pratat mer om pappornas roll än tidigare. Lennart Rohdin hävdade att jag har sagt att det lär dröja innan vi får en proposition vad gäller de ogifta. Jag har i debatten med Agne Hansson och Kerstin Heinemann sagt att det här är första steget. Jag tror inte att det tar så lång tid. Tvärtom.
Herr talman! Jag har ett antal gånger mycket uppmärksamt hört Inger Segelström säga det hon just sade. Anledningen till att jag inte sätter så stor tilltro till det är ju att den övriga retoriken i dagens debatt alldeles uppenbart är riktad mot att lugna den opinion som har framställt det som att fältet lämnas fritt för de pappor som är fysiska och sexuella våldsverkare. Visst, Inger Segelström har pratat om pappornas roll, vad papporna skulle kunna göra bättre och mer. På de punkterna håller jag med till hundra procent. Jag har också pratat om de som far illa och de som kommer att fortsätta att fara illa för att det fortfarande finns brister i de beslut vi skall fatta i dag. Detta har Inger Segelström inte sagt någonting om. Inger Segelström säger att en kvinna dödas av sin man var tionde dag. Det vet jag också, och det är oerhört allvarligt. Ännu allvarligare är att många fler kvinnor misshandlas, även om det inte går så långt att de avlider. Ännu värre är att ännu fler människor far illa, misshandlas, fysiskt, psykiskt och emotionellt, får sår som fördärvar relationer för barn osv. Det är den breddade bilden som är min verklighet - inte den begränsade. Vi har inga delade uppfattningar om att verkligheten ser så illa ut. Det finns mer i den världsbilden, som Yvonne Ruwaida och även jag tidigare har redogjort för. Det är den helheten som skall debatteras i ett nyanserat tonläge - med tanke på vad som har förevarit i den tidigare allmänna debatten.
Herr talman! Lennart Rohdin sade något helt annat nu, nämligen att han inte har tilltro till det jag säger. Jag kan inte göra så mycket om Lennart Rohdin inte har tilltro till det jag säger. Jag har försökt att klargöra vad vi i utskottet har kommit fram till. Jag klargör ytterligare en gång att jag inte har sagt att det lär dröja innan vi får ett förslag vad gäller de ogifta.
Herr talman! I samtliga framträdanden i kammaren i dag har man talat om vad man förväntar sig att män skall göra mer och bättre. Vidare har en oro lyfts fram om att lagförslaget skall leda till att det blir fritt fram för sexuella och fysiska våldsverkare. Man är alltså ganska trängd, och jag har svårt att tro på hastigheten i det fortsatta reformarbetet.

Herr talman! Jag instämmer i det tidigare anförandet av Ragnhild Pohanka. Herr talman! Betänkandet är väl genomarbetat av lagutskottet, i jämförelse med den proposition som lades fram. Det märks att ni har slitit med det. Det har blivit bättre. Men jag tycker inte om att utskottet föreslår att någon skall kunna dömas mot sin vilja. Fokus är fel ställd. Ni betonar föräldrarnas rätt för mycket på barnens bekostnad. Jag skall ge er några minuter av mina tidigare erfarenheter från en tid då jag var politiskt förtroendevald i en social nämnd i en av huvudstadens söderförorter - den som har högst andel blandmissbrukare av alla. I sex år har jag där följt olika ärenden där barn har slitits mellan föräldrar som inte bara har tyckt illa om varandra utan faktiskt har gett uttryck för hat. I början hade vi i nämnden ekonomiska resurser att stödja både barnet under föräldrarnas olika sammandrabbningar och föräldrarna mer långsiktigt med individuell och dyrbar behandling, t.ex. terapi. För varje år under de sex åren drogs den ekonomiska snaran åt, och det blev även en politisk attitydförändring gentemot samhällets skyldighet att ge vård och stöd. Toleransen och möjligheter att hjälpa till vid djupgående konflikter minskade och är nu nere på ett minimum. I stället får, anser jag, barnet sitta emellan medan konflikten pågår. Samhället går ofta inte in förrän direkt våld förekommer och anmälan föreligger. Vi har tidigare pratat om de 17 % av skilsmässorna där föräldrarna inte kommer överens om vård och umgänge med barnen. Vi vet inte så mycket om det eftersom det inte finns någon forskning. Jag tror inte att hot om eller faktisk dom gentemot föräldrars vilja på något sätt förändrar eller förbättrar deras situation gentemot barnen. Barnens värld blir inte bättre, inte heller deras önskan om kärlek från båda föräldrarna. Min politiska ambition är att samhället skall ge stöd och hjälp till utsatta - små som stora. Kraften måste få verka på mer lång sikt. Herr talman! Är ni inte oroliga för att allt färre mammor utnyttjar möjligheten att vara hemma med sina små full tid ut? Är ni inte oroliga för att endast en tredjedel av alla pappor utnyttjar samhällets resurser som ger dem möjlighet att vara med sina små? Jag påstår att det är en EU-attityd gentemot föräldraskapet som håller på att smyga sig in bakvägen. När mina barn var små var det fint och progressivt att både mamma och pappa utnyttjade föräldraledigheten. Jag har ett förslag till hur vi skall kunna förändra attityden och nå tillbaka dit. I en motion i höstas föreslog jag en föräldraförsäkring för barnets bästa. Den lyder: Alltfler undersökningar visar hur viktigt det är för barnet med nära kontakt med sina föräldrar, i synnerhet under de första levnadsåren. Undersökningar visar att pappor som delat ansvaret när barnet är litet mer sällan släpper ansvaret för barnet när det växer upp. En av punkterna i konventionen om barnets rätt är just barnets rätt till båda föräldrarna. Trots olika reformer om föräldraförsäkring, kvoterad föräldraförsäkring, kontaktdagar för barn upp till 12 år - en nu avskaffad reform - har det visat sig att endast ett fåtal pappor har utnyttjat de olika förmånerna. Det finns naturligtvis inga enkla lösningar på vägen till det samhälle där barn självklart anses ha två föräldrar som delar ansvaret lika, oavsett om föräldrarna bor tillsammans eller inte. Förändringsarbetet måste ske på flera plan samtidigt. Med tanke på den utomordentligt allvarliga arbetsmarknadssituationen i dag vill jag föreslå ett försök med utökad föräldraförsäkring till två år. Det skulle kunna vara ett verksamt sätt för en attitydförändring för barnets bästa. Försäkringen skall självklart kvoteras mellan båda föräldrarna. Försöksperioden kunde vara fem år. Förslaget torde inte bara öka viljan till att föda barn och ge barnet bättre förutsättningar till nära kontakt med båda föräldrarna, utan ge fler möjlighet att komma in på arbetsmarknaden eftersom fler vikarier måste anställas. Finansieringen under försöksperioden kan ske genom att arbetslöshetspengar styrs över till föräldraförsäkringen. Herr talman! Till sist: Förslaget får faktiskt till konsekvens att även pappor blir med barn. Ja, det finns inga enkla vägar, men det finns några snedsteg i det här betänkandet.

Herr talman! Jag skall vara kort och inte förlänga debatten. Jag blev upprörd när Bengt Harding Olson tidigare här sade att Lagrådet hade uttalat att propositionen stred mot barnkonventionen. Det står ingenstans i Lagrådets yttrande att lagförslaget strider mot barnkonventionen. Det är oförskämt att påstå något sådant. Lagrådet har lämnat synpunkter och regeringen har bemött dessa på s. 30 i propositionen. Regeringen har i stor utsträckningen tagit hänsyn till dessa synpunkter. Barnkonventionen är ett rättesnöre när vi lagstiftar om barn och deras rätt. Barnkonventionen skall vara ett rättesnöre för staten och kommunerna vid beslut om barn. Bengt Harding Olson borde veta att Sverige aldrig har tagit in konventionen i dess helhet i den svenska lagstiftningen, utan den implementeras efter hand. Det var vår förre statsminister Ingvar Carlsson som var initiativtagare till barnkonventionen i syfte att förbättra situationen för barn i hela världen. Den följs också upp med jämna mellanrum för att man skall kontrollera hur länderna efterlever den. Det är väl magstarkt att då påstå att den svenska regeringen 1998 skulle lägga fram ett lagförslag som skulle stå i strid mot barnkonventionen och som den svenska riksdagen skall anta i morgon. Det har framgått av dagens debatt att morgondagens beslut är till för barnens bästa.

Herr talman! Detta är bara en mycket kort replik. Socialdemokraterna vill anslå 4 miljarder extra till kommunerna. Det tycker jag är bra. Jag ifrågasätter inte rättigheten att dela ut dessa pengar. Jag förstår inte att Margareta Israelsson kan ha någonting emot att Miljöpartiet i anslutning till vårpropostionen vill öka sitt anslag till 300 miljoner kronor för umgängesföräldrar. Jag förstår inte det. Det som står i den här propositionen är alldeles riktigt. Det ursprungliga förslaget är från i höstas, och nu har vi lagt till ytterligare 200 miljoner kronor.

Herr talman! Lennart Rohdin talade om Vänsterpartiets svepande formuleringar om umgängessabotage. Jag replikerade med att vi ville väga upp den bristen på diskussion kring umgängesvägran som finns i betänkandet och tidigare i propositionen, och detta eftersom umgängesvägran är mycket vanligare än vad umgängessabotage är. På detta svarade Lennart Rohdin: Man kan inte lagstifta fram kärlek. Det är en signal till de barn som sitter hemma och väntar på att deras umgängesförälder skall komma och hämta dem. Det är en direkt signal om att din pappa eller din mamma har slutat att älska dig. Det är lättare, säger Lennart Rohdin, att lagstifta kring umgängessabotage. Jag vill med denna replik ge Lennart Rohdin en möjlighet att klargöra vad han menade, om han verkligen menade att umgängesvägran innebär att föräldern har slutat upp med att älska sina barn.
Herr talman! Vad jag försökte att säga till Ulla Hoffmann i mitt svar på hennes tidigare replik till mig var naturligtvis att det går för samhället att hantera om den ena föräldern saboterar möjligheten för ett barn att umgås med den andre föräldern. Men det är mycket svårare att tvinga människor till en aktiv insats som de av olika skäl inte vill eller inte kan göra. Jag är övertygad om att det förekommer både "inte vill" och "inte kan". Jag hade möjligen trott att Ulla Hoffmann i sitt anförande skulle ta upp spåret om att det rådde oklarhet när det gällde siffror och liknande beträffande i vilka sammanhang det förekommer våld. Jag har slagit upp Vänsterpartiets partimotion och där skriver man så här i sin kritik mot propositionen: Våld mot kvinnor i nära relationer behandlas i utredningen och propositionen som undantagsfall, trots att internationell forskning pekar på att våld från mannen mot kvinnan förekommer i var fjärde till var tredje skilsmässa. Det finns ingen definition på vilka skilsmässor det rör sig om. Man har inte sagt att det är på det sättet i Sverige. Men det är den enda uppgift som ligger bakom skälet till att man är bekymrad över regeringens förslag. Så står det i Vänsterpartiets motion.
Herr talman! Om det är någonting som jag kan är det Vänsterpartiets motioner. Låt mig bara säga att Lennart Rohdin drar en alldeles riktigt slutsats: Det är precis det som står i motionen, och det är baserat på forskning. Vad vi här i dag har diskuterat är de 18 % av fallen där det inte finns gemensam vårdnad och vad anledningen kan vara till det. Vi har inte diskuterat den forskningen, men jag tar gärna den diskussionen med Lennart Rohdin vid ett senare tillfälle. Jag ville ge Lennart Rohdin en möjlighet att klargöra för de barn som sitter och väntar på att deras umgängesförälder skall komma och hämta dem, att det inte är av brist på kärlek utan att det beror på någonting annat. När det gäller umgängessabotage, Lennart Rohdin, finns det redan en lagstiftning kring det och hur man skall handskas med detta. Såvitt jag förstår efter att ha talat med en del av lagutskottets ledamöter går det faktiskt att lagstifta om påtryckningar så att det inte skall finnas denna utbreddhet i fråga om umgängesvägran.
Herr talman! Oavsett hur Ulla Hoffmann formulerar frågan till mig kommer jag att vidhålla min uppfattning, att det finns olika skäl, såväl vilja som kunnande och säkerligen något annat också bakom det faktum att många föräldrar vägrar att umgås med sina barn. Precis som när det gäller allt annat som vi har diskuterat under den här dagen är bilden mångfacetterad. Så illa är det.

Men det har man faktiskt inget fog för.
Herr talman! Jag vill bara beklaga att inte Lennart Rohdin utnyttjade den möjligheten att tillrättalägga det som han sade tidigare, nämligen att umgängesvägran beror på att föräldrarna inte älskar sina barn. Det är en felaktig signal, både till de pappor som inte hämtar sina barn och till de barn som sitter och väntar. Jag tror att Lennart Rohdin kommer att bli ledsen och förtvivlad i morgon när han läser referatet från den här debatten.

Herr talman! Frågan om myndighetsansvaret för transport av miljöfarligt gods har stötts och blötts under väldigt lång tid. I ett delbetänkande som kom ganska nyligen, SOU 1997:109 Myndighetsansvaret för transport av farligt gods, kom dock utredaren fram till att man bör samla myndighetsansvaret till en myndighet, nämligen Räddningsverket. Utredaren föreslår att Sjöfartsverket och Luftfartsverket bör ha det övergripande trafiksäkerhetsansvaret för respektive transportslag. Därmed trodde jag att det skulle vara klart och att regeringen skulle gå på denna linje, men icke, visade det sig. Sjöfartsverket och Luftfartsverket var nämligen kritiska till att Räddningsverket skulle få detta samlade myndighetsansvar. Regeringen valde därför att inte ta ställning utan föreslog i stället något slags kompromiss, som går ut på att Räddningsverkets samordnade roll förstärks genom att ett särskilt råd för transport av farligt gods knyts till Räddningsverket. I detta skall ledamöter från Sjöfartsverket och Luftfartsverket ingå. Rådets uppgift blir att samordna transportmyndigheternas arbete inom området transport av farligt gods. Utredaren har dock pekat på att ett utvidgat mandat för Räddningsverket med en starkare betoning av samordningsansvaret inte är någon lösning. Miljöpartiet har tidigare motionerat om att ge myndighetsansvaret till Räddningsverket. Vi vidhåller detta, och vi delar många av de argument som utredaren har kommit fram till i delbetänkandet. Vi menar att en enhetlig myndighetsorganisation bl.a. gynnar samordningen inom verksamhetsområdet och att informationsförmedlingen förenklas förbättras. Jag tror att vi måste se litet längre än till respektive myndighets vilja att kontrollera de befogenheter man har i dag. Därmed yrkar jag bifall till reservationen i betänkandet. I regeringens skrivelse, som ligger till grund för det betänkande som vi debatterar i dag, står det mycket om det internationella arbetet och om vikten av utbildning, forskning och utveckling samt statistik. Regeringen undviker nogsamt att ta itu med konkreta förslag som kan bidra till säkerheten både på kort och lång sikt. Enligt Miljöpartiet måste man bygga in säkerhet och robusthet i samhällsplaneringen redan innan man t.ex. bygger en väg. Innan investeringar i strukturer görs måste ett sårbarhetsperspektiv läggas in. De åtgärder som kan vidtas redan på planerings och genomförandestadiet i olika projekt blir framför allt bättre men också billigare i det långa loppet. Regeringen bör enligt Miljöpartiets mening utarbeta riktlinjer för hur ett sårbarhetsperspektiv skall anläggas inför investeringar som påverkar området transport av farligt gods. I det korta perspektivet finns en hel rad åtgärder som regeringen borde genomföra väldigt snart. En sak som jag vill peka på i dag är vikten av bromskontroller. Tyngre fordon inom åkerinäringen slits hårt, det vet vi. Av ekonomiska skäl är investeringsnivån vad gäller nya fordon ganska låg. Det innebär att tunga fordon inom näringen utgör en ganska gammal fordonspark. Anmärkningsfrekvensen för tunga fordon vid de obligatoriska fordonsbesiktningarna är hög. För några år sedan offentliggjordes statistik som visade att omkring 40 % av de tunga fordonen hade anmärkningar på bromsarna. Eftersom väl fungerande bromsar naturligtvis har en stor betydelse för trafiksäkerheten, borde det enligt vår mening vara obligatoriskt med bromskontroller halvårsvis för tunga fordon som skall utföra de speciellt känsliga frakterna. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag angående bromskontroller av tunga fordon. Herr talman! Regeringen redogör i skrivelsen för en utredning med uppdrag att göra en utvärdering av gällande regler för ingripanden som kan bli aktuella när ett oljeutsläpp har skett till sjöss. Man säger att utredningen är på gång, att utredaren skall göra en översyn av de författningar som finns på området samt föreslå åtgärder för att effektivisera det rättsliga beivrandet av dessa utsläpp. Utredningen kommer inom kort. Resultatet skall redovisas den Miljöpartiet har under denna mandatperiod skrivit många motioner om just oljeutsläpp. Vi liksom utskottet avvaktar utredningen som kommer i höst innan vi följer upp frågan i reservationer. Vi bevakar alltså detta område väldigt noga och återkommer definitivt när vi ser resultatet av utredningen om oljeutsläpp.

Herr talman! Arbetet med att öka säkerheten vid transporter av farligt gods är en viktig del av trafiksäkerhetsarbetet i vårt land. De risker som följer den tekniska utvecklingen ställer stora krav på dem som arbetar med verksamhet som har samband med hanteringen av farliga ämnen. Det finns många exempel på att först när en olycka har inträffat skapas det intresse att vidta åtgärder för att förhindra den skada som redan har skett. Aristoteles lär ha sagt: Det är sannolikt att något osannolikt inträffar. Det är därför viktigt att förebygga olyckor genom en god och genomtänkt samhällsplanering i stället för att åtgärda i efterhand. Därför måste vi ställa tydliga krav på säkerhet när det gäller transporter av farligt gods. Allt säkerhetsarbete måste utformas med sikte på att transport av farligt gods skall kunna ske på bästa tänkbara sätt, oavsett transportslag. Herr talman! Kristdemokraterna stod bakom Hotoch riskutredningens förslag att det inom företagen skall finnas säkerhetsansvariga för transport av farligt gods. Den säkerhetsansvariges uppgifter skulle bestå i att verka för att farligt-gods-transporter följde gällande bestämmelser avseende lastning, lossning och lagring. Olyckor och tillbud skulle rapporteras, och den säkerhetsansvarige skulle uppmärksamma företagsledningen när extra säkerhetsåtgärder måste vidtas. Kristdemokraterna menar att EU:s direktiv om säkerhetsrådgivare bör inlemmas i svensk lagstiftning. Denna åtgärd, kombinerad med att en säkerhetsansvarig person utses vid företag som hanterar farligt gods, skulle minimera de risker som är förknippade med transporter av farligt gods. Olycksförebyggande arbete handlar om kunskap om de risker som är förknippade med farligt-godstransporter. I vår motion tog vi bl.a. upp en konkret sak, nämligen hanteringen av fraktsedlar. Det har i en undersökning framkommit att många slarvar med de frakthandlingar som utmärker farligt gods. Vid en olycka behöver korrekt information snabbt finnas tillgänglig för att räddningspersonalen från början skall kunna vidta rätt åtgärder. Senast vid olyckan i Borlänge i mars mellan två tågsätt, där det rann ut sju ton koncentrerad salpetersyra på bangården, visade det sig att fraktsedlarna var obegripligt skrivna. Räddningsverket förbereder nu utbildningsåtgärder inför införandet av EU:s säkerhetsrådgivardirektiv i Sverige, som skall omfatta samtliga transportslag. Då får vi säkerhetsrådgivare med erforderliga kunskaper som bekräftas med ett utbildningsintyg. Detta bör bli en god komplettering till den utbildning som Herr talman! Tågurspårningen i Kälarne i Jämtland sommaren 1997 visar att arbetet för ett säkrare samhälle ständigt måste pågå. Olyckan är en av de största olyckorna med farligt gods i Sverige och visar bl.a. vikten av att till olycksplatsen snabbt få fram räddningspersonal med kemikalieinsats som specialitet. Omkring 60 000 kemiska ämnen används i samhället. Tillbuden är många, och därför är det mycket värdefullt med specialistkunskap vad gäller insatser vid kemikalieolyckor. Kristdemokraterna har därför föreslagit att en nationell kemikalieberedskapsstyrka för snabbinsatser inrättas utifrån de lärdomar som dragits av tågurspårningen vid Kälarne. Räddningsverket menar att det finns behov av både materiella och personella resurser och föreslår att sju regionala resursbaser inrättas jämnt fördelade över landet. Detta kommer att förstärka beredskapen inför svåra olyckor. Kristdemokraterna har vid flera tillfällen betonat också länsstyrelsernas förmåga att fullfölja sina uppgifter inom beredskapsplaneringen. Eftersom länsstyrelsen är tillsynsmyndighet är det viktigt att länsstyrelserna får de personella resurser som krävs för att tillse att räddningstjänsten får god beredskap för olyckor, inte minst i samband med farliga transporter. Den betydelsefulla specialkompetens som således finns hos länsstyrelserna måste bibehållas för att tillgodose en utökad och förbättrad tillsyn av den kommunala räddningstjänsten. Utskottet förutsätter att regeringen ser till att länsstyrelsernas kompetens upprätthålls. Herr talman! Kristdemokraterna vill också utreda hur ett system med satellitövervakning skulle kunna användas vid farligt-gods-transport. Modern teknik gör det i dag möjligt att övervaka transporter via satellitsändare. Ett larm från ett fordon med denna utrustning kan automatiskt överföras till en larmcentral, där man med hjälp av en dator med kartprogram kan se fordonets exakta position. Räddningsverket har ett intressant projekt på gång för hur en integration av telekommunikationer och informationsteknik skulle kunna utnyttjas när det gäller farligt gods. Ett utbyggt system med satellitövervakning skulle öka säkerheten och tryggheten för berörd personal och dess omgivning. Räddningstjänstens krav på snabb larmning och information om gods skulle därigenom tillgodoses vid en olycka. Herr talman! Många fartyg med miljöfarlig last trafikerar farvattnen runt Sveriges kuster och vattenvägarna inne i landet. Hur säkert detta transportsätt än fungerar kan olyckor med svåra följder för människor och miljö inträffa. Stora oljemängder fraktas in Skagerrak och Kattegatt varje år. Det är viktigt att dessa och andra miljöfarliga laster transporteras under så säkra betingelser som möjligt. Under riksmötet 1996/97 behandlade försvarsutskottet frågan om transpondrar på fartyg. Försvarsutskottet betonade då liksom nu att det är ett angeläget arbete som Sverige driver i syfte att få till stånd en internationell överenskommelse om krav på transpondrar på fartyg. Detta gäller i synnerhet för den omfattande fartygstrafiken i Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Om det internationella samarbetet inte skulle leda till resultat i närtid menade försvarsutskottet att regeringen borde skapa möjligheter till förbättringar i våra farvatten, t.ex. inom Östersjösamarbetet och det nordiska samarbetet. För att öka tryggheten, säkerheten och beredskapen kring sjötransporter i västerhavet och i Östersjön när det gäller oljekatastrofer och andra miljöfarliga utsläpp, har jag därför motionerat om att någon form av anmälningsplikt för fartyg borde införas vid infarten till Skagerrak. Fartygslast, storlek och destination skulle meddelas kustbevakningen, som svarar för övervakning, miljöskydd och säkerhet till sjöss. Om det fanns ett trafikupplysningssystem skulle vi kanske helt slippa anonyma oljeutsläpp med många och långa utredningar för att söka fastställa skuldfrågan. Utskottet har flera gånger behandlat den civila havsövervakningen när det gäller säkerheten vid sjötransporter och efterlyser nu en redogörelse för sjösäkerhetsarbetet. Det finns i dag, som jag sagt, teknik att tillgå. Därför är det viktigt att Sjöfartsverket driver på arbetet med transpondrar inom FN:s sjöfartsorganisation. På sikt skulle ett globalt system med transpondrar på alla fartyg bli ett effektivt sätt att förebygga och bekämpa miljöfarliga utsläpp. Herr talman! I försvarsutskottets betänkande Beredskap mot svåra påfrestningar på samhället i fred förra våren, påpekades att olika myndigheter kan komma fram till skilda bedömningar om risker, och att det finns skäl att sträva efter enhetligare prioriteringar för att tillgodose säkerhetskraven. Kristdemokraterna menar att det är av stor vikt att samarbetet mellan alla berörda myndigheter förbättras så att tydliga och enhetliga regler för säkerhet i samband med transporter av farligt gods kan utarbetas. Bättre samordning, en helhetssyn på frågan om farligt gods samt användarvänliga regler underlättar säkerhetsarbetet. Utskottet hänvisar nu till det särskilda råd för transporter av farligt gods som regeringen vill inrätta med ledamöter från Räddningsverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket. Kristdemokraterna välkomnar ökad samordning. Det är ett steg i rätt riktning. Men när det gäller själva myndighetsansvaret borde regeringen ha tagit steget fullt ut. Jag skall här redogöra för vår hållning. 1993/94:FöU1 att en av de viktigare frågorna är "att ge samordningsuppgiften för Statens räddningsverk ett sådant innehåll att verket kan agera på likartat sätt över samtliga myndighetsområden när det gäller beredskapen mot kemikalieolyckor och vid transporter av farligt gods." Frågan om myndighetsansvaret för transporter av farligt gods har utretts flera gånger. Den parlamentariska Hot och riskutredningen, i vilken Kristdemokraterna deltog, föreslog enhälligt i sitt betänkande Ett säkrare samhälle att Räddningsverket skulle få ett sammanhållet ansvar som transportmyndighet för transport av farligt gods med undantag för bulktransporter till sjöss. Utredningen betonade dock vikten av nära samverkan mellan Räddningsverket, Luftfartsverket och Sjöfartsverket samt pekade på att andra myndigheter, företag och organisationer genom förslaget skulle få en kontaktpunkt för i huvudsak samtliga frågor om transport av farligt gods. Hot och riskutredningen menade att förslaget skulle uppnå den samordning som riksdagen tidigare uttalat sig för inom området transport av farligt gods. Herr talman! Vi kristdemokrater menar därför att det är logiskt att samla myndighetsansvaret för transport av farligt gods till Räddningsverket med hänsyn till verkets uppgifter i fråga om såväl räddningstjänst som olycks och skadeförebyggande arbete. Det är ju ingen tillfällighet att jag i mitt anförande nämner denna myndighet tolv gånger. Räddningsverkets samlade resurser kan därmed utnyttjas mer effektivt. Andra myndigheter - och näringslivet - kan lättare få tillgång till gällande regler från en och samma myndighet avseende samtliga transportslag. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Att förtidspensioneringen länge varit mogen för stora förändringar är helt uppenbart. Orsakerna har varit många. 1. Kostnaderna redovisades inte ursprungligen separat. De har inte gjort det hittills för förtids och ålderspensionerna. De betalades ur samma kassa, och därför såg man inte riktigt utveckligen direkt. Sedan accelererade utvecklingen, och först då började man bli oroad - efter en stor fördröjning. 2. När utvecklingen sedan blev helt uppenbar gjordes förtidspensioneringen i första hand till en arbetsmiljöfråga. Denna aspekt överbetonades. Visst hade vissa nya problem på arbetsmiljöområdet vuxit fram. Å andra sidan hade andra brister rättats till med stor framgång. 3. Den solidariska lönepolitiken som kom att bedrivas inte minst i början av 70-talet ökade snabbt utslagningen av vissa grupper inom arbetskraften. Förtidspensionering, som användes för att hjälpa dessa långtidsarbetslösa, ökade då. Först hade man rätt beteckning. Sedan, när reglerna ändrades, gjorde man de medicinska diagnoserna mer elastiska. När sedan antalet förtidspensioneringar snabbt blev stort var man tvungen att ha en restriktiv tillämpning. 4. Denna utveckling ledde till mycket långsiktigt negativa konsekvenser. Intresset för arbetsmarknadsrehabilitering och medicinsk rehabilitering eftersattes. Det är ofta svårt i praktiken att skilja på vad som är medicinsk rehabilitering och vad som är arbetsmarknadsrehabilitering. 5. Sverige kännetecknas i dag av stor arbetslöshet och en reglerad arbetsmarknad. Resultatet har blivit att arbetssökande med medicinska arbetsmarknadsproblem har fått det allt svårare att få nytt jobb. De regler som vi har på arbetsmarknaden lägger ytterligare en konkurrensnackdel på deras axlar. Den utveckling som jag har beskrivit har skapat negativa psykologiska låsningar som hindrar nytänkande när det gäller reformeringen av förtidspensionssystemet. Och det är inte så konstigt. Reglerna för förtidspensioneringen har visserligen ändrats vid flera tillfällen under det senaste decenniet. Frekventa regeländringar är förkastliga ur många synpunkter. Över partigränserna har det sedan början av 90-talet rått enighet om att förtidspensioneringen måste reformeras, men inte om hur den skulle reformeras. Frågan har utretts, men någon samsyn har man inte uppnått. Därför har också konstruktiva förslag uteblivit. Det förslag som riksdagen i dag skall ta ställning till är i princip innehållslöst. Det enda konkreta förslaget är förändringen av kravet på arbetsförmågans nedsättning för rätt till förtidspension. Ett av skälen till förändringen är enligt propositionen och utskottet att det har funnits risk för godtycklighet vid bedömningen av helt nedsatt arbetsförmåga. Detta är nog riktigt, men det kommer att bli likadant med det nya förslaget. Vi har biträtt förslaget men kräver att regeringen noga följer utvecklingen. Detta krav på tillkännagivande återfinns i reservation 13. I reservation 2 konstaterar vi moderater att regeringen skyndsamt måste återkomma till riksdagen med ett fullödigt förslag om framtidens förtidspensioner. Det är inte acceptabelt med långvariga moratorium - Förtidspensionssystemet måste kännetecknats av stabilitet och långsiktighet. En möjlighet att uppnå detta mål är att skapa ett fonderat system skilt från statsbudgeten. Ett sådant system kan leda till att arbetsgivaravgifterna på sikt inte behöver vara lika höga som i ett icke fonderat system. Det är bråttom att konstruktivt ta itu med frågan. Jag tillstyrker bifall till reservation 2. Att behandla företagare och löntagare exakt lika inom socialförsäkringssystemet är svårt - helt enkelt för att villkoren för företagare och löntagare är så olika och ofta inte jämförbara. Av olika skäl har företagare med restarbetsförmåga och rehabiliteringsbehov kommit att behandlas sämre än andra. I utredningen om företagare med restarbetsförmåga finns ett godtagbart förslag om ändrade regler. Detta bör snarast bli föremål för lagstiftning. Jag yrkar bifall till reservation 13. Slutligen till en av de kanske viktigaste frågorna på förtidspensionsområdet, nämligen den om att rehabiliteringen måste bli bättre. Här kräver vi att det i lag skall anges att huvudmännen inom vårdområdet - skall samarbeta vid rehabiliteringen. Jag yrkar bifall till reservation 19. Om vi dessutom kunde få sjukvården att fungera bättre - här har den av oss i annat sammanhang föreslagna vårdgarantin stor betydelse - skulle människor mycket snabbare kunna komma tillbaka till arbetsmarknaden. Vi skulle inte bara snabbare rehabilitera dem medicinskt utan också minska riskerna vad gäller arbetsmässig rehabilitering. I reservation 20 pekas det på företagshälsovårdens betydelse i sammanhanget. Vidare behandlas i betänkandet vissa frågor om sjukpenningen. Återigen stöter vi på problem som gäller egenföretagare. Regelsystemet är inte neutralt. Företagsformen får inte påverka sjukpenningen. Jag tillstyrker reservation 22. Regler för periodisering av intäkter i småföretag, i enskild firma, ställer allt som oftast till problem, inte minst i socialförsäkringssystemet. Detta gäller bl.a. expansionsmedlen, som behandlas olika i lagen om allmän försäkring och lagen om bostadsbidrag. Sådant får inte förekomma. Regeringen bör skyndsamt ändra på detta missförhållande, vilket påtalas i reservation 23.

Herr talman! Att ta ett beslut om ett förslag som är så ofullständigt känns naturligtvis inte bra. Det enda som man från regeringens sida kan ha vunnit är väl att man genom våra motioner i ärendet vet var de andra partierna står i frågan. Från olika partier, inte minst gäller det Centerpartiet och vår motion, har allmänna principer för ett reformerat förtidspensionssystem lagts fast. Det är ingen nyhet för kammaren att vi vill ha ett grundtrygghetssystem med en samordnad trygghetsförsäkring som är arbetslivs och ohälsorelaterad och som bygger på grundtrygghetstanken. Litet grand av detta kan vi se i det förslag till pensionssystem som nu behandlas i utskottet. För ungefär tio år sedan lade Centerpartiet fram ett liknande principförslag. Vad vi då inte kände till var väl att det skulle bli så komplicerat som det har blivit. Det beror naturligtvis delvis på att det finns olika politiska inriktningar i sättet att hantera de här frågorna. När förändringar skall göras måste de vara till det bättre för att det skall vara meningsfullt att ändra. Våra transfereringssystem har egenskapen att de är något komplicerade. De är inte direkt samordnade och leder kanske inte heller alla gånger till det bästa resultatet för den enskilde. Om man åstadkommer ett grundtrygghetssystem som är grundat på frånvaro från arbetet av olika orsaker slipper man många av de svagheter som dagens transfereringssystem innehåller. Det kommer att finnas bättre förutsättningar för att rehabilitera människor och man hamnar inte mellan stolarna, som man i dag lätt kan göra. I reservation 3, som jag yrkar bifall till, ger vi uttryck för dessa tankegångar. Det är synd att man inte i samband med att den stora pensionsreformen tas mera precist kan besluta om förtidspensionen. Det kan vara ett visst skydd för Riksförsäkringsverket, med tanke på millennieskiftet, att inte alltför många system sätts i sjön. Men det här har ju utretts under ett antal år, så det borde ha kunnat leda till ett bättre resultat än det vi ser här i dag. Vi i Centerpartiet har några synpunkter på förslaget; detta grundat på erfarenheter av sättet att hantera förtidspensionärer. Jag tycker emellertid inte att det är särskilt meningsfullt att ompröva förtidspensionen när den enskilde personen har uppnått en ålder som i det kommande pensionssystemet innebär att det går att välja att ta ut sin pension. Har man förtidspension och har passerat 61-årsgränsen borde man kunna få behålla förtidspensionen utan att detta leder till att samhället satsar stora resurser på rehabiliteringsåtgärder o.d. Enligt uppgift gör man ändå inte det. Därför kan det vara lika bra att detta finns på papperet. Frågan om företagare med restarbetsförmåga har varit ett bekymmer i det nya systemet med de regler som nu finns när det gäller att bedöma möjligheten att återgå till arbete i stället för att få någon sorts av ersättning i form av förtidspension. Där är egenföretagarna den grupp som har haft den mest utsatta situationen. Nu föreligger en utredning med ett förslag. Vi i Centerpartiet tycker nog att det skulle ha varit bra om detta hade kunnat genomföras i samband med det beslut som fattas i och med morgondagens voteringar. I en reservation har vi utvecklat detta tillsammans med de andra partierna. Jag yrkar inte bifall till den reservationen men naturligtvis står vi bakom den. Sedan gäller det sjukpenningreglerna för egenföretagare. Ofta när vi talar om möjligheterna att starta företag är det ju det som skall rädda Sverige från den kris som vi har på arbetslöshetens område. Då är det viktigt att också renodla systemen så att de inte är till hinder för människor som vill starta företag. Ett sådant hinder är sjukpenningreglerna för egenföretagare. Det är viktigt att man vågar starta eget och att man då har ett skydd, precis som man har ett skydd om man är arbetstagare. Detta ger vi uttryck för i en av våra reservationer. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 3.

Herr talman! Frågan om hur en reformerad förtidspension skall utformas har utretts såväl av Sjukoch arbetsskadekommittén som av Förtidspensionsutredningen. Båda har föreslagit en sammanhållen ohälsoförsäkring som skall baseras på en s.k. antagandeinkomst. Det innebär att förtidspensionen skall frikopplas från ålderspensionssystemet och i stället sammanföras med sjukförsäkringen. Folkpartiet delar den uppfattningen. Förtidspensionsutredningen har kommit med ett antal förslag som regeringen i propositionen inte har velat ta ställning till. Kvar blir någon form av principproposition, som efter år av utredande - precis som Karin Israelsson sade - nu skall utredas vidare. Frågan måste ställas om regeringen inte vill eller inte vågar ta ställning till detta före valet eller om problematiken fortfarande är för svår. Herr talman! Då varje parti har sin principskiss är det inte särskilt meningsfullt att polemisera om vad regeringen vill och inte vill. I stället föredrar jag att redovisa var vi i Folkpartiet står. Folkpartiet har, som jag inledde med att säga, principiellt mycket klart tagit ställning för den modell som Sjuk och arbetsskadekommittén utrett. Eftersom regeringen, trots två utredningar, inte har kommit fram till hur det nya förtidspensionssystemet skall vara konstruerat finner jag inte skäl att närmare gå in på den saken. Jag nöjer mig med att ta upp den modell som vi i Folkpartiet har skissat på. Vi säger att försäkringsmässigheten måste upprätthållas inom socialförsäkringarna. Det skall finnas ett direkt samband mellan inbetalda avgifter och förmåner. Där inga förmåner finns, skall inga avgifter heller tas ut. Vi i Folkpartiet beklagar att vi inte nådde ända fram när det gäller sambandet mellan avgifter och förmåner i det nya pensionssystemet. Vi anser att fördelningspolitiken skall ske genom skattesystemet, inte genom socialförsäkringssystemet. Socialförsäkringarna skall vara utformade på ett sådant sätt att rehabilitering gynnas och utslagning motverkas. Det skall löna sig att arbeta. Försäkringarna skall innehålla en självrisk som motverkar överutnyttjande och som stimulerar till arbete och till en så kort försäkringsperiod som möjligt. Genom en försäkringsmässig koppling mellan avgifter och förmåner minskar de s.k. skattekilarna. Dessutom lönar det sig bättre att arbeta. Om skattekilarna minskar, ökar även möjligheterna för fler att få arbete. Försäkringarna skall vara autonoma och finansieras med avgifter och direkta statsbidrag för fördelningspolitiska inslag. Försäkringssystemen skall huvudsakligen finansieras med egenavgifter. Det gynnar tydligheten att det är försäkringar som vi talar om. Genom att försäkringarna lyfts ut ur statsbudgeten och särredovisas ökar försäkringarnas legitimitet. Det är viktigt att taket i socialförsäkringarna sätts så att det stora flertalet inkomsttagares inkomster ligger under taket. Eftersom inga avgifter skall tas ut där inga förmåner finns måste förmånstak och avgiftstak vara desamma. Vi föreslår att taket i den nya ohälsoförsäkringen skall vara detsamma, 7 1⁄2 lönebasbelopp, som i det reformerade pensionssystemet. Herr talman! Folkpartiet vill alltså se förtidspensionssystemet som en del av sjukförsäkringen och det samlade namnet bör vara ohälsoförsäkring. Den skall innefatta ersättning för korta och långa sjukdomsfall inklusive förtidspension på grund av sjukdom. Arbetsolycksfallsförsäkringen skall ligga separat vid sidan av ohälsoförsäkringen. Den autonoma ohälsoförsäkringen skall ledas av en självständig styrelse som inte skall bestå av riksdagsledamöter och som skall ha längre mandatperiod än riksdagen. Även om riksdagen skall fastställa ramarna för avgifter och förmåner skall styrelsen ha det operativa ansvaret för att försäkringens buffertfondering varken går under eller över fastställda ramar. Regering och riksdag skall utforma ramarna och ersättningsnivåerna. Inkomsterna och utgifterna skall harmoniera och därmed får även den samlade ohälsoförsäkringen ett större mått av försäkringsmässighet. Egenavgifterna skall stå för finansieringen av förtidspensionsdelen av ohälsoförsäkringen, precis som sjukförsäkringsdelen. Dessa skall utgå upp till taket på 7 1⁄2 lönebasbelopp. Kostnaderna för de personer som får ersättning på grund av att de skadats före yrkeslivet eller fötts med oförmåga att arbeta skall finansieras med skattemedel. Förutom reservation 4, som redovisar de allmänna principerna för ohälsoförsäkringen, tar Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna upp frågan om att företagare så långt möjligt bör jämställas med arbetstagare vid prövning av arbetsförmåga och rehabiliteringsbehov.

Herr talman! Det betänkande vi skall debattera handlar om ett reformerat system för förtidspensioner. Frågan har utretts ett antal gånger, så egentligen hade väl de flesta av oss hoppats på att regeringen när man väl lägger fram en proposition skulle ha kommit till skott. Det socialdemokratiska rådslaget om det nya pensionssystemet visade på tre viktiga frågor: Premiereservsystemet, avgiftsväxlingen och det faktum att förtidspensionen i förhållande till det nya pensionssystemet inte var löst. Då blir det nästan tvunget att i samband med förslaget till nytt pensionssystem lägga fram ett förslag till nytt förtidspensionssystem. Jag har faktiskt en viss förståelse för regeringens dilemma, men det betyder inte att jag accepterar det. I propositionen utfärdar regeringen i princip endast riktlinjer för hur en ny förtidspension skall utformas och tillsätter en expertutredning för att fylla riktlinjerna med innehåll. Vi har på vårt bord en ny principproposition. Vänsterpartiet ställer sig i princip bakom de riktlinjer som regeringen skissat i propositionen. Men med tanke på hur princippropositionen för det nya pensionssystemet har förändrats sedan riksdagens beslut våren 1994 känns det mycket vanskligt att ta ställning till regeringens riktlinjer. I propositionerna om det nya pensionssystemet behandlas t.ex. även förtidspensionen, eftersom de båda systemen, trots att de skall skiljas åt, är beroende av varandra. Regeringen föreslår att en försäkrad skall kunna få hel förtidspension vid i det närmaste helt nedsatt arbetsförmåga. Det tycker vi är bra och ställer oss bakom förslaget. Vi tror att lagändringarna kommer att underlätta fastställandet av nivån på arbetsförmågan. Kravet på att arbetsförmågan skall vara nedsatt med 100 % har lett till ibland helt orimliga konsekvenser. Det har hänt att försäkringskassan meddelat förtidspensionärer att om de ertappas med att bära mer än en kasse från Konsum kan förtidspensionen dras in. Skall jag spetsa till det skulle jag kunna hävda att det vore bättre för axlarna på förtidspensionären att han eller hon fördelade innehållet i en kasse på två kassar. Men då kan pensionen enligt kassan ryka. Det är faktiskt helt absurt. Både lagstiftningen och myndigheterna bör inse att även förtidspensionärerna måste äta för att leva. Dessutom var detta en regel som mest drabbade kvinnor. Den senaste förtidspensionsutredningen föreslog därför att särregeln om hushållsarbete skall tas bort. Det tycker jag är ett mycket bra förslag. I och för sig är väl Lagen om allmän försäkring den enda lag vi har i Sverige som lyfter fram kvinnors matlagning som hushållsarbete, men eftersom paragrafen inte inneburit någon fördel för kvinnor, utan snarare varit ett moment 22, är det bra att utredningen vill slopa den. Jag tar för givet att regeringen med sitt förslag om en mildring av lagtexten också menar att denna särregel skall tas bort. Herr talman! Förtidspensionen har lyfts ur pensionssystemet eftersom det nya pensionssystemet skall vara ett renodlat ålderspensionssystem. Det tycker Vänsterpartiet är bra. Det går dock inte att undvika att de båda systemen även i framtiden kommer att ha en viss koppling till varandra. Kopplingen mellan förtidspensionen och det reformerade pensionssystemet blir särskilt tydligt vad gäller förslaget att vi i framtiden skall kunna gå i pension vid 61 års ålder. Beräkningar som utredningstjänsten tagit fram visar att det, precis som i delpensionen, är de med relativt hög inkomst som kan utnyttja erbjudandet att gå i pension tidigare. De med förslitande arbetsuppgifter, som ofta är kopplade till låg lön och därmed lågt pensionsunderlag, kommer med stor sannolikhet inte att kunna anta erbjudandet. Regeringen skriver i propositionen: Försäkringen är inte heller avsedd att täcka mindre variationer i fråga om fysisk eller psykisk prestationsförmåga som kan följa av exempelvis naturligt åldrande. Denna skrivning oroar mig. Det räcker inte med att utskottsmajoriteten försäkrar att förtidspension även fortsättningsvis kommer att kunna beviljas efter 61 år. Vem kan avgöra om en förslitningsskada till viss del beror på åldrande eller enbart på arbete? Det finns en risk att en sådan skrivning leder till liknande bedömningar som gjordes vad gäller kvinnors förslitningsskador. Eftersom de burit barn och matkassar under hela sitt liv berodde förslitningsskadan delvis på det och inte enbart på arbetsuppgifterna. Då fanns det inget klart samband och förtidspension beviljades inte. Tidigare fanns en äldreregel i förtidspensionen som innebar att man vid prövningen av om förtidspension skulle beviljas tog hänsyn till den sökandes ålder och arbetsmarknadsläget. Den regeln vill Vänsterpartiet ha kvar, eftersom vi menar att den ger försäkringskassan möjlighet att ta hänsyn till sådana variationer i fysisk och psykisk prestationsförmåga som naturligt åldrande kan leda till. Låginkomsttagare med förslitande arbetsuppgifter skulle på så sätt få en möjlighet att ekonomiskt klara sig fram till ålderspensionen utan att ålderspensionens nivå skulle bli lidande. Herr talman! Generellt sett drabbas kvinnor av arbetssjukdomar och män av olycksfall i arbetet. Anledningen till det är att kvinnor oftare arbetar inom vård och serviceyrken där förslitningsskador är mycket vanliga. De förändringar som gjorts av arbetsskadebegreppet i lagen har gjort att det är svårt för kvinnor att få sina förslitningsskador godkända som arbetsskada. Med skärpningen definierade man bort kvinnors arbetsskador, vilket också påpekades av JämO som var mycket kritisk mot skärpningen. Att definiera bort halva befolkningen löser inte problemet med det stora antalet arbetsskador. Arbetsmiljön inom vård och omsorg blir inte bättre för att vi stoppar huvudet i sanden och säger att detta inte är en arbetsskada. Vi vill därför att arbetsskadebegreppet och bevisregeln återställs till vad som tidigare gällde. Den expertgrupp som nu skall tillsättas måste enligt min mening se lösningen av detta problem som en av sina huvuduppgifter. Herr talman! Så till sist vill jag säga några ord om begreppet restarbetsförmåga. En försäkrad som anses ha en viss restarbetsförmåga skall stå till arbetsmarknadens förfogande på den arbetsförmåga han eller hon har kvar. Det kanske är OK för den som i botten har ett arbete, men för den som inte har ett arbete är det värre. För vilken arbetsgivare anställer en människa som är förtidspensionär till 75 % och som har 25 % arbetsförmåga kvar och var finns det sådana arbetstillfällen? Vi anser att den arbetsskadade måste ha fast anknytning till arbetsmarknaden för att det över huvud taget skall kunna göras en bedömning av restarbetsförmågan. Att bedöma en arbetshandikappad som av olika skäl lämnat arbetsmarknaden utifrån deras restarbetsförmåga i förhållande till de fem olika stegen är i nuvarande försäkring inte relevant och orsakar stort mänskligt lidande. Vi anser därför att reglerna för denna grupp, dvs. de som inte har fast anknytning till arbetsmarknaden måste mildras. Arbetsmarknadsministern berättade i dag på frågestunden om den deltidsdelegation som nu skall börja arbeta. Jag tycker att problemet med förtidspension i förhållande till restarbetsförmågan även bör diskuteras i denna delegation. Herr talman! Jag står självklart bakom Vänsterpartiets reservationer, men för tids vinnande yrkar jag endast bifall till reservation 16, mom. 10, reservation

Herr talman! Vi debatterar nu reformerad förtidspension. Vi i socialförsäkringsutskottet brottas understundom med stora problem, och vi har under 90 talet i riksdagen ständigt lappat och lagat bit efter bit av socialförsäkringssystemen utan att lyckas åstadkomma någon helhetssyn. I dag skall vi fortsätta med detta enögda tänkande genom att prata om den reformerade förtidspensionen och inget annat. Det borde förresten egentligen heta "den kringskurna förtidspensionen". Vi borde sluta upp med att hymla om att det egentligen är en försämring vi genomfört. Att renodla en förtidspension på det sätt som riksdagen förmodligen kommer att besluta i morgon innebär att möjligheterna till en rimlighetsbedömning minskar, ja, nästan helt upphör. En rimlighetsbedömning innebär att man är human och att den bedömande läkaren och handläggaren på försäkringskassan har rätt att vara det. Det skall inte behöva vara upp till vars och ens personliga kurage att bedöma om man vill ge en äldre, långtidsarbetslös hel eller halvsjuk människa litet andrum. Det är andrum vi talar om när vi diskuterar i form av principer som kallas renodling eller helhetsbedömning. Vi måste börja ta hänsyn till människors hela situation när vi utformar våra trygghetssystem. Det går inte att dela upp människan i en del som är sjuk, en annan som är arbetslös och en tredje som kanske har sociala problem. Begrepp som helhetssyn och grundtrygghet är vad som genomgående präglar Miljöpartiets syn på socialförsäkringar. Därför accepterar vi inte den nuvarande inriktningen mot renodling som en metod att reformera socialförsäkringarna. Vi vill i stället gå den andra vägen och samordna dagens alla olika system. För att uppnå en helhetssyn är det nödvändigt att man genomför en radikal reform av organisation och ekonomi kring våra socialförsäkringar. Vi i Miljöpartiet vill därför att lokala arbetsförmedlingar och försäkringskassor skall kommunaliseras och slås samman med delar av kommunernas socialtjänst till en gemensam organisation. Vi är övertygade om att det leder till såväl samhällsekonomiska som mellanmänskliga vinster. "Mellanmänskliga vinster" är när människor slipper vandra runt i systemet utan att någonsin få en helhetsbedömning av sin situation. Kanske är det så att förmågan att göra en helhetsbedömning hör ihop med tillgången till pengarna i dagens "resursenhetstänkande"? Har ni tänkt på det? Vår andra huvudinriktning är att införa en bra grundtrygghet i trygghetssystemen. Det innebär bl.a. att vi går emot trenden de senaste åren att alltfler - genom hårdare kvalifikationskrav - utestängts från de generella försäkringarna. I vår tänkta, långvariga försäkring vid ohälsa och arbetslöshet och i pensionssystemet vill vi ha en ersättning lika för alla, oberoende av tidigare inkomst. Den nu gällande flerpartiuppgörelsen runt ett reformerat pensionssystem medför en olöslig konflikt mellan målen om inkomstkoppling och grundtrygghet. Det här leder bara till dyrbara, krångliga och svårbegripliga lösningar. Man kan fråga sig vem eller vilka som är betjänta av sådana. En ekonomisk grundtrygghet, lika för alla, behövs av ekologiska, fördelningspolitiska och ekonomiska skäl. Det viktigaste målet skall vara att tillförsäkra människor ett grundläggande socialt skyddsnät i livets alla olika skeden. Däremot är det ingen uppgift för det statliga trygghetssystemet att tillförsäkra alla att kunna behålla en uppnådd högre levnadsstandard. Jag får t.ex. en bra pension när jag lämnar riksdagen i höst efter mina sju år här. Tidigare i mitt liv har jag haft det mera knapert. Dock har jag arbetat i minst 30 år. Vilken nivå är det som staten skall försäkra mig för? Är det den inkomstnivå jag har på slutet av mitt yrkesverksamma liv, eller är det den jag hade i början? Det här är inte hållbart över generationer, och det är faktiskt i ett flergenerationsperspektiv som vi måste se våra socialförsäkringar. Jag vet att den första kronan gäller, men jag tycker ändå att det känns så här. Det är därför jag tror så starkt på en grundtrygghet, lika för alla som kommer i behov av den. Vi som sitter här inne utgör ju inte ett genomsnitt av befolkningen, även om man ibland kan tro att det är utifrån vår situation välfärdspolitiken skapas i dag. Det här vara bara en liten parentes. Jag går nu tillbaka till förtidspensionen. Enligt tidigare regler hade äldre förvärvsarbetande möjlighet att få förtidspension på grund av tungt eller pressat arbete, och det gällde särskilt dem som friställts och hade svårt att få arbete. Möjligheten att få förtidspension av rena arbetsmarknadsskäl togs bort 1991. fr.o.m. 1997 har de s.k. äldrereglerna tagits bort - något som Miljöpartiet har motsatt sig. De reglerna innebar, bl.a. med tanke på hur arbetsmarknaden ser ut, att det bara krävdes smärre medicinska problem för försäkrade över 60 år. Nu hänvisas i stället de med blandade medicinska problem och arbetsmarknadsproblem till att försöka få en hyfsad ersättning från flera olika försäkringar samtidigt. Vi anser att inriktningen mot att renodla olika försäkringar är en teoretisk konstruktion, som har mycket litet med verkligheten att göra. Den verkar mest ha kommit till i en strävan att kostnaderna skall kunna bokföras på rätt konto. Alla som arbetar med människor med mångfasetterade problem - dålig hälsa, svårt att finna lämpligt arbete och ibland också sociala problem - vet hur oerhört svårt det är att i praktiken sortera ut vad som är vad. Resultatet blir ofta att individen bollas på ett olyckligt sätt mellan försäkringskassa, sjukvård, arbetsförmedling och sociala myndigheter. Det är förödande för dem som kommer i kläm och ineffektivt och resurskrävande för myndigheterna. Ett alternativ till renodling är att i stället slå ihop dagens försäkringar mot ohälsa och arbetslöshet till en "arbetslivsförsäkring". En liknande samordning har förordats av bl.a. Riksrevisionsverket. Vi anser att det finns starka skäl som talar för en sådan sammanslagning, framför allt när det gäller långvariga försäkringar. Förslaget att det formella kravet på arbetsförmågans nedsättning för rätt till hel förtidspension ändras från "helt nedsatt" till "helt eller i det närmaste helt nedsatt" är ett litet steg på vägen mot ett erkännande att strävan mot fullständig renodling inte är hållbar. Vi välkomnar detta steg, men det är tyvärr inte tillräckligt. Vi föreslår i stället att det fortsatta arbetet koncentreras på att skapa en ny, sammanhållen "arbetslivsförsäkring" vid långvarig ohälsa. En sådan allmän försäkring skall baseras på en samlad bedömning av den försäkrades hela situation. För den som har ohälsoproblem skall givetvis den medicinska bedömningen väga tungt. Men den kan inte vara helt utslagsgivande. Man måste också se till människors ålder, psykiska hälsa och möjlighet att få arbete med den restarbetsförmåga han eller hon har. Även eventuella sociala problem måste kunna vägas in. Prövningen skall vara aktiv och syfta till att i första hand finna lösningar som gör att den försäkrade kan finna ett lämpligt arbete på hel eller deltid. Då kan man pröva alla de möjligheter som traditionellt används: utbildning, kompetensutveckling, rehabilitering, arbetsprövning - och kanske förtidspension. Social och arbetsmarknadspolitiken på lokal nivå försvåras av att dagens socialförsäkringar är så olika uppbyggda, på ett sätt som inte verkar konsekvent och genomtänkt. För individen leder det ofta till att frågan om vilken ersättning som skall utgå blir viktigare än att rätt åtgärd sätts in. För myndigheterna blir det ofta en kamp om att slippa betala och att sända över det ekonomiska ansvaret för en individ till en annan penningkassa. Den organisatoriska splittringen på olika ansvariga myndigheter är ett stort problem. Miljöpartiet anser att en genomgripande organisatorisk reform, ja, nästan en grön revolution skulle vara nödvändig. Den bör bygga på, som jag tidigare sagt, att de lokala arbetsförmedlingarna och försäkringskassorna kommunaliseras och slås samman. Så var det detta med ersättningsnivåer och beräkningar av olika slag. Ingen kan med säkerhet veta vilken inkomst en människa skulle ha fått under åren fram till pensionen om han eller hon inte blivit sjuk eller arbetslös. Att basera det antagandet på några få inkomstår före insjuknande eller arbetslöshet blir ytterst lotteribetonat, i synnerhet på en arbetsmarknad som blir allt rörligare. Regeringens resonemang visar också att man har stora våndor när man försöker komma fram till ett rättvisande och användbart inkomstbegrepp. Om man tar hänsyn till skatteregler och avtrappning av bostadstillägg kan en inkomstberoende ersättning aldrig få särskilt stor betydelse när den uppgår till så litet som högst 65 % av inkomsten. Vi är positiva till att regeringen föreslår att ideellt arbete, politiska uppdrag och studier som är av den omfattning som yrkesverksamma utför på sin fritid inte skall föranleda att rätten till förtidspension ifrågasätts. Det har dock visat sig att tolkningen av denna rätt ibland blivit alltför snäv, bl.a. när det gäller politiska uppdrag. Uppdrag som t.ex. vice ordförande i en nämnd eller ledamot av kommunstyrelsens arbetsutskott kan genast ge en del pengar i arvode. Vi föreslår att en gräns fastslås för tillåtet arvode innan förtidspensionen ifrågasätts eller reduceras. Gränsen kan exempelvis sättas till ett basbelopp per år. Jag yrkar bifall till reservationerna nr 6, 14 och Vi har också gjort ett särskilt yttrande. Vi anser att barnår bör inräknas i pensionsunderlaget och ge rätt till förtidspension. Vi motsätter oss Förtidspensionsutredningens förslag att pensionsgrundande belopp för barnår inte skall ingå i beräkningsunderlaget.

Fru talman! Som redan har påpekats i debatten här i kväll är det mest principer som regeringen har presenterat för oss genom sin proposition om reformerad förtidspension. Vi kristdemokrater delar i stora drag synen på vilka principer som skall ligga till grund för reformeringen av förtidspensionssystemet. För övrigt vill jag redan på en gång, innan jag går in på olika delar, säga att jag bara skall yrka bifall till reservation 2. Jag vill alltså inte i onödan ta kammarens tid i anspråk i morgon med att yrka bifall till fler. Men vi står givetvis bakom alla de sju reservationer som vi är med på i detta betänkande. Förutom en mängd riktlinjer och principer finns det ett konkret förslag i regeringens proposition som utskottet ställer sig bakom. Jag vill säga någonting om det. Det gäller rätten till hel förtidspension. Sedan har 100 % nedsättning gällt för rätt till hel förtidspension. Nu föreslås någonting som man mellan tummen och pekfingret skulle kunna kalla sju åttondels nedsättning för att kunna få hel förtidspension. Vi tycker att det är bra att man lättar litet på detta krav, inte minst med tanke på att vi på olika sätt har försökt lyfta fram förtidspensionärers möjlighet till ideella insatser, t.ex. politiska uppdrag, precis som Ragnhild Pohanka påpekade förut. Vi har sett att det har varit problem för dem som har velat göra en insats. Så snäva som reglerna har varit hittills har det kunnat bli problem bara för att den förtidspensionerade har råkat ha det politiska uppdraget i fel kommun så till vida att det har varit för höga arvoden i just den kommunen. Det kommer man i och för sig inte riktig till rätta med genom detta förslag. Det behövs någonting mer än det. Vi har velat väcka en tanke om vad som behövs därutöver i vår motion om denna proposition. Det gäller att vi skulle ha mer flexibla ersättningsnivåer än vad vi har i dag. Jag tror nog att regeringen och majoriteten tycker att vi ändå har större flexibilitet i dag än vad vi har haft tidigare, när vi bara hade hel och halv ersättning. Nu finns det dessutom tre kvarts och en kvarts ersättning. Det finns fyra olika, och det skall väl ändå räcka. Men det gör inte det. Med de gränser som finns för det arvode som man kan motta kan man ganska enkelt som förtidspensionär med ett politiskt uppdrag hamna i den situationen att man från att ha haft hel ersättning inte får mer än tre kvarts, även om ersättningen för uppdraget inte alls motsvarar en kvart av förtidspensionen. Man lider alltså ett ganska rejält ekonomiskt avbräck. Det tycker inte vi är riktigt rimligt. Man borde kunna hitta ett system med mer flexibla ersättningsnivåer än i dag. Även för dem som inte är heltidsförtidspensionärer tror vi att de strikta nivåerna ibland motverkar arbetslinjen. Vi har fått exempel från en man som tyckte att han orkade gå upp till att jobba 60 % från 50 %. Han ville göra detta och gjorde det med läkarens goda minne. Han fick naturligtvis en kvarts lägre ersättning i stället för bara 10 %. Det blev ett uppvaknande för honom och en liten chock när han upptäckte detta. Skall vi behöva ha det så? Kan vi inte bli litet mer flexibla i våra regler? Så skulle jag vilja säga någonting om en av de principer som regeringen talar om, nämligen att systemet skall stimulera eget arbete och aktiv rehabilitering. Då måste vi bli bättre än vad vi är i dag.

Därför tycker jag naturligtvis att vår reservation när det gäller detta är mycket viktig. För övrigt är det ganska anmärkningsvärt att regeringen inte har kunnat prestera mer än man har gjort i sin proposition. Människor kommer fortsättningsvis att känna sig otrygga och ovissa om vad som kommer att hända. Det gör att det är ganska bråttom med att komma fram med ett genomarbetat förslag. Från kristdemokratisk synpunkt skulle jag vilja säga att det är viktigt att man väldigt noga överväger att ta med ett fonderat system i förtidspensionen för den finansiella stabilitetens skull och för att minska avgifterna och säkra en bra avkastning. Jag vill också säga att vår reservation när det gäller studerandes sociala trygghet är viktig. Vi hävdar med bestämdhet att det också behövs en översyn av studerandes sociala trygghet - mer än vad vi har sett hittills - även när det t.ex. gäller föräldrapenning. Vi hoppas att det så småningom skall komma stöd från fler partier för det kravet.

Fru talman! Vi behandlar nu betänkandet SfU11, Reformerad förtidspension, m.m. Jag vill först peka på hur angeläget det är att vi kan ge besked till dagens och kommande förtidspensionärer om hur framtidens förtidspensioner skall se ut i princip. En viktig uppgift i samband med att den nya pensionsreformen har beretts har varit att förtidspensionen skall fasas in med det reformerade pensionssystemet, som skall träda i kraft den 1 januari 2001. Det känns därför bra att vi nu kan slå fast vilka riktlinjer som skall gälla i den nya reformerade förtidspensionen. Den nya förtidspensionsreformen kommer inte att ingå i ålderspensionssystemet utan göras till en del av sjukförsäkringen. Utskottet ställer sig bakom de principer som regeringen föreslagit, som innebär att förtidspensionen skall gälla fram till att man fyller 65 år. Då har man rätt att, utöver inkomstgrundad ålderspension, eventuellt också få garantipension från det nya pensionssystemet. Det är ett viktigt besked till bl.a. LO:s medlemmar, som inte skall behöva ta ut ålderspension i förtid. I betänkandet behandlas framför allt riktlinjerna för en reformering av ersättningen vid varaktig medicinskt grundad arbetsoförmåga - det vi kallar förtidspension. Propositionen har bl.a. föregåtts av Förtidspensionsutredningen. Den övergripande principen för en sammanhållen ohälsoförsäkring är att det också i framtiden skall finnas ett ekonomiskt skydd vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller funktionshinder. Det skall vara en sammanhållen, allmän och obligatorisk försäkring med enhetliga villkor för alla försäkrade, och den skall vara baserad på inkomstbortfallsprincipen. Förtidspensionen skall alltså finnas kvar, och man skall kunna få den som en fjärdedels, halv, tre fjärdedels eller hel ersättning. Som jag sade skall man kunna få ersättningen tills man fyllt 65 år. Den skall utges med ca 65 % av den uppskattade inkomsten, upp till ett visst tak. Den inkomstrelaterade ersättningen skall dessutom kunna kompletteras med ett garantibelopp. De här principerna är tydliga och precisa och ger en god uppfattning om det nya förtidspensionssystemet. Det finns reservationer på området, som i korthet går ut på att man borde invänta regeringens detaljförslag inan man tar ställning. Utskottet menar att det är viktigt att vi redan nu kan ge besked om inriktningen och att princippropositionen är tillräckligt preciserad för att undanröja den osäkerhet som funnits vid övergången till det nya pensionssystemet. I propositionen läggs det inte fram förslag till hur den inkomstrelaterade förtidspensionen närmare skall beräknas och heller inte vilket inkomstunderlag som skall användas. Regeringens bedömning är att ersättningen vid hel förtidspension bör vara ca 65 % av den uppskattade inkomsten, upp till ett visst tak. Det är också viktigt att antalet inkomstår som skall ligga till grund för beräkningen är tillräckligt stort för att ge ett stabilt inkomstunderlag som speglar den försäkrades förvärvsförmåga och uppnådda inkomststandard. Med hänvisning till kommande beredning, som har att lägga fram förslag utifrån givna riktlinjer, avstyrks reservationerna från Vänsterpartiet och Miljöpartiet när det gäller den inkomstrelaterade ersättningen. Fru talman! En allmän försäkring mot inkomstbortfall på grund av sjukdom eller funktionshinder måste omfatta hela befolkningen. För att inte vissa grupper skall stå utanför måste det därför finnas en garanterad lägsta nivå. Om vi inte har en sådan lägsta nivå kommer vissa att stå utan ekonomiskt skydd. Det kan t.ex. vara ungdomar med kortare förvärvstid bakom sig och invandrare som saknat förvärvsarbete i hemlandet. Förslaget innebär att ett skydd skall utformas med utgångspunkt i en åldersberoende garantinivå, för dem som under tiden före pensionsfallet haft låga eller inga förvärvsinkomster alls. För att ha rätt till ersättning med denna förtidspension förutsätts att man är bosatt i Sverige, och garantibeloppet skall reduceras av utländsk pension. Liksom i nuvarande system skall bostadstillägg finnas som komplement till förtidspension. Hur bostadstilläggen skall utformas bereds ytterligare. Jag vill poängtera att systemet måste garantera förtidspensionärerna möjlighet att ha en bra bostad utan att boendekostnaderna minskar möjligheten att också i övrigt ha en tillfredsställande standard. Utskottet anser att det kan vara befogat med en lägre garanterad förtidspensionsnivå för de allra yngsta. Det skall ses mot bakgrund av att de genomsnittliga förvärvsinkomsterna och levnadsstandarden i förhållande till den allmänna inkomstutvecklingen stiger upp till 30-årsåldern. Därför bör en uppräkning ske med stigande ålder. Ersättningen måste dock, som någon här påpekade tidigare, vara på en rimlig nivå också för de allra yngsta och i princip täcka alla normala konsumtionsbehov. Reglerna om förtidspension skall utformas så att de stimulerar till återgång till arbetslivet och ett i övrigt aktivt liv. Arbetslinjen skall främjas. Den förtidspensionär som, trots sjukdom eller funktionshinder, vill pröva på arbete, studier eller andra aktiviteter skall uppmuntras till det. Reglerna skall tydligare än i dag ge utrymme för och uppmuntra till att pröva på att återvända till yrkeslivet och att i övrigt leva ett aktivt liv. Utskottet instämmer i att rätten till fortsatt förtidspension skall prövas när den försäkrade regelbundet och under en längre tid uppvisat arbetsförmåga. Eventuella arbetsinkomster vid sidan av pensionen skall påverka förtidspensionen. Det här kommer att utredas vidare. Det föreslås en ändring vad gäller rätt till förtidspension. Ändringen innebär att det formella kravet på arbetsförmågans nedsättning för rätt till hel förtidspension görs mjukare. I dag krävs helt nedsatt arbetsförmåga för att man skall få hel förtidspension, något som flera talare tidigare har nämnt. Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag, som innebär att kravet på arbetsförmåga ändras till "helt eller i det närmaste helt nedsatt". Detta anses motsvara ungefär sju åttondelar. Utskottet har vid flera tillfällen behandlat motionsyrkanden med krav på att reglerna för rätt till hel förtidspension mildras och välkomnar därför det framlagda förslaget. Samtidigt är det viktigt, som har påpekats bl.a. i några reservationer, att effekterna av det nya förslaget följs upp så att det inte blir svårigheter eller otydligheter i bedömningen. I detta sammanhang vill jag också nämna att regeringen i vårpropositionen aviserar ett förslag till lösning för dem som har restarbetsförmåga på 25 % eller mindre. Regeringen skall i budgetpropositionen återkomma med förslag som skall gälla från den 1 januari Fru talman! Låt mig beröra en central fråga i förslaget, nämligen rehabilitering och samordning, eftersom det finns några reservationer på området. Propositionen betonar att det nya försäkringssystemet skall genomsyras av att rehabilitering och aktivitet skall stimuleras. När arbetsförmågan hos en individ är nedsatt måste åtgärder i första hand inriktas på rehabilitering, för att han eller hon snabbt skall kunna återgå till arbetslivet. När det gäller samordning i det praktiska arbetet ute på fältet har vi i denna kammare tidigare fattat beslut som skapar möjligheter för samtliga aktörer som är involverade i ett rehabiliteringsärende att samverka. Det innebär att samverkan skall vara en del av den ordinarie verksamheten och prägla hela organisationen. Här finns en viktig uppgift, nämligen en uppföljning för att se till att de intentioner vi har gett har fått genomslag genom hela kedjan ned till den enskilde individen. Till sist: Jag anser att det är en styrka att vi nu kan ta ställning till riktlinjerna för det framtida förtidspensionssystemet för att skapa trygghet bland dem som har ett behov av förtidspension. Vi slår nu fast att systemet skall omfatta alla, baseras på inkomstbortfallsprincipen, gälla tills man fyller 65 år och uppfylla kraven på trygghet, rättvisa och effektivitet. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet SfU11 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Ingen blir glad av det här principförslaget som ni kommer med, Anita Jönsson. Inte ens LO:s medlemmar kommer att vara nöjda med det. Det går inte att tolka det och förstå vad det innehåller, eftersom det har så många brister. Jag satt själv i Sjuk och arbetsskadekommittén. Vi jobbade med den här frågan i tre år. Därefter har Förtidspensionsutredningen hakat på det och kommit med förslag. Trots detta lägger ni nu fram någon form av princip som ingen riktigt vet vart den bär hän. Om jag har tolkat utskottets betänkande rätt finns det inget parti som tycker att de där principerna är helt och fullt korrekta, utan det finns avvikande meningar i fråga om det mesta. Då frågar jag: Vad är skälet till att regeringen dröjer med det här? Det kan kanske vara en enkel fråga, så här på kvällskvisten.
Fru talman! Vi har ju haft möjlighet att få tillgång till de remissvar på propositionen som har kommit in. Som jag läser dem uppfattar jag att de fackliga organisationerna är relativt nöjda med det här principförslaget och tycker att det på ett tydligt och bra sätt gör klart vad som kommer att gälla i de stora frågorna med ett nytt, reformerat förtidspensionssystem. När det sedan gäller de återstående frågorna, som mer handlar om olika detaljnivåer, har det inte funnits tillräckligt med underlag. Detta behöver beredas ytterligare. Jag tycker att det är en styrka att det blir ett förslag där vi kan känna att frågorna har prövats på olika sätt för att resultaten skall bli så goda som möjligt. Jag förutsätter att det fortsatta beredningsarbetet kommer att göra att även Folkpartiet kan känna god tillfredsställelse när vi återigen skall debattera de återstående frågorna.
Fru talman! Det centrala i förtidspensionssystemet, oavsett vilket system man har, är på vilket sätt man skall beräkna den ersättning man skall ha som förtidspensionär. Detta har Förtidspensionsutredningen kommit med synpunkter på, vilka också Sjuk och arbetsskadekommittén delade, men regeringen har inte vågat sätta ned foten ens där. Det är ju det som är det intressanta: Den människa som vill känna tryggheten att det kommer ett system som man kan anamma måste ju ändå veta på vilket sätt han skall räkna fram sin ersättning. Det går inte med det här förslaget, och då är det väl ingen trygghet - inte ens för den enskilde
Fru talman! Jag vet inte vad Sigge Godin relaterar till. I propositionen talas det klart och tydligt om att ersättningen i det nya förtidspensionssystemet skall vara ungefär på dagens nivå och att det skall garanteras goda livsbetingelser för att klara de normala behov som vi har i det här samhället. I den frågan kan vi alltså ge klara besked - däremot inte när det i detalj gäller hur man skall räkna fram det. Men att det skall vara på en skälig levnadsnivå är klart och tydligt utsagt i propositionen.
Fru talman! Vårt utskott brukar ju beskyllas för att komma med förslag som gör det omöjligt för Riksförsäkringsverket att komma med riktlinjer och försöka förstå hur datasystemet skall vara konstruerat för att kunna sättas i sjön. Den här gången är det precis tvärtom. Det måste vara en otroligt lång förberedelsetid för att göra den här förändringen. Jag tycker att regeringen måste ha litet dålig smak som kommer med förslag som om två och ett halvt år skall stimulera förtidspensionerade människor att återgå till arbetslivet och ett i övrigt aktivt liv. Om jag hade förtidspension skulle jag tycka att det var märkligt att försäkringskassan och de som har att handlägga detta inte redan nu kunde påbörja ett aktivare arbete för att få människor tillbaka till ett bra arbetsliv och en bra rehabilitering. Skulle de inte kunna få den här ersättningen från ideellt eller politiskt arbete redan nu, eftersom det också stimulerar till en återgång? Varför måste man, Anita Jönsson, spara detta i två och ett halvt år? Skulle man inte kunna göra det redan vid ikraftträdandet nästa år?
Fru talman! När det gäller de olika delarna i förtidspensionssystemet har regeringen och utskottet gjort bedömningen att de skall genomföras vid ett och samma tillfälle. Det gäller också det som Karin Israelsson tar upp, nämligen hur mycket av sin fritid man kan ägna åt ideellt arbete utan att det innebär att man får en lägre förtidspension. Jag är överens med Karin Israelsson om att detta är ett bekymmer som det ser ut i dag. Med det här förslaget kommer man att lösa det på ett bra sätt, men man gör det som sagt gemensamt med alla de andra återstående frågorna.
Fru talman! Jag förstår att Anita Jönsson måste vara solidarisk med den regering som har lagt fram förslaget. Medge dock att ett sådant här förslag - som i och för inte kostar någonting men ger en möjlighet för människor att få en bättre situation - skulle man kunna ha sjösatt direkt utan att vänta på ett reformerat förslag i övrigt!

Fru talman! Det här betänkandet handlägger i huvudsak ett lagändringsförslag om att Riksförsäkringsverkets yrkesskadeenhet skall flyttas till Gävleborgs läns allmänna försäkringskassa. Det är nämligen så att den väl fungerande Hälsinge flygflottilj i Söderhamn har lagts ned på grund av besparingarna inom försvaret, och nu söker regeringen olika vägar att få nya arbetsplatser till Söderhamn. Vi vill då säga att en flyttning av yrkesskadeenheten vid Riksförsäkringsverkets sjukhus sannerligen inte är någon lämplig åtgärd. Det kommer heller inte att skapa några nya arbetstillfällen. Det här är en verksamhet som egentligen är kraftigt minskande. Yrkesskadelagen är ju av gammalt datum, och det blir knappast fler fall som behandlas enligt denna. Vad Söderhamn behöver är nya, friska, riktiga arbetstillfällen, inte någon flytt av en fungerande verksamhet i Detta är alltså huvuddelen av betänkandet, och jag yrkar bifall till reservation nr 1. Betänkandet innehåller också ett par diverseärenden, så att säga, som är föranledda av motioner. Det ena handlar om hushållstjänster. Här har Rose-Marie Frebran skrivit en motion som behandlar det förslag som Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har lagt fram i annat sammanhang, nämligen att man skall reducera skatten på hushållstjänster. Vi vet ju att det finns en stor efterfrågan på sådana tjänster, men människor kan helt enkelt inte anställa någon eftersom det på grund av skattekilarna blir alldeles för dyrt. Därför finns här ett förslag om att reducera genom skatteavdrag. Man kan också tänka sig andra vägar, t.ex. momsreducering och sänkta arbetsgivaravgifter, för att göra dessa mycket otrygga svarta jobb vita för de kvinnor, framför allt, som arbetar inom de här verksamheterna. Jag tycker att detta är ett mycket värdefullt förslag. Inte minst skulle det gynna våra äldre om de på det här sättet kan köpa sig tjänster på en privat marknad. Vi har också tillstyrkt det i reservationen, men jag har för tids vinnande yrkat bifall bara till reservation nr 1. Jag vill också nämna att det finns en motion från Vänsterpartiet som förvisso är intressant, nämligen den som tar upp tvåårsregeln i utlänningsärenden - något som vi har debatterat mycket i utskottet. Det gäller alltså de kvinnor som kommer hit och kanske blir slagna och misshandlade av sina män. Har de inte varit här i två år avvisas de. Det här är en viktig fråga, men den behandlas för närvarande i Kommittén för ny instans och processordning i utlänningsärenden, förkortat NIPU. Eftersom frågan behandlas där har vi från utskottets sida avstyrkt förslaget. Summa summarum, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 1 av moderaterna.

Fru talman! När det gäller huvudfrågan i betänkandet, att viss verksamhet vid Riksförsäkringsverket skall flyttas till Söderhamn, har Folkpartiet inget att erinra utan tycker att det är okej. Jag skulle bara i övrigt vilja hänvisa till reservation 2 som gäller hushållstjänster och som Gullan Lindblad har talat om. Alla borde vara väl medvetna om att allt måste göras för att skapa arbetstillfällen i landet. De tre borgerliga partierna har presenterat en modell. Det kanske finns några andra också. Gullan Lindblad har beskrivit exakt vad det handlar om. Det handlar faktiskt om att göra svarta tjänster vita. Det har visat sig svårt eftersom det kostar mycket pengar för enskilda personer att privatanställa för att få de här tjänsterna. Det är det som har varit problemet. Vi pekar alltså på en modell. Låt mig i det sammanhanget säga att det ser spännande ut att Centerpartiet börjar närma sig oss i den här frågan. Det är litet trist egentligen att ni bara håller er till ett särskilt yttrande och vill pröva detta i några län för att det skall komma tillbaka så småningom. Det är nu människorna är arbetslösa, det är nu vi behöver göra de här insatserna. Det hade varit klädsamt om ni hade varit med på reservationen, eftersom jag vet att ni tycker så här. Då hade det varit lämpligt att Vänsterpartiet fått ägna sig åt den här frågan tillsammans med regeringen, där ni motverkar nya arbetstillfällen. Jag tycker att det borde vara tvärtom i vårt samhälle i dag. Jag yrkar alltså, fru talman, bifall till reservation 2 och vill också hänvisa till det Gullan Lindblad sade om den s.k. tvåårsregeln. Jag delar helt den uppfattningen.

Fru talman! Det är en trefaldig mix i detta lilla betänkande. Vi kristdemokrater har inte några invändningar mot det regeringsförslag som finns i betänkandet, flyttning av viss verksamhet vid Riksförsäkringsverket till Söderhamn. När det gäller den andra frågan, den tvååriga prövotiden i anknytningsärenden, är vi nöjda med att den behandlas i den s.k. NIPU-utredningen. Vår representant i utredningen bevakar den där. Därav följer att vi inte har markerat på något sätt i det här betänkandet. Det tredje förslaget som behandlas är vår egen kristdemokratiska motion, som handlar om åtgärder för att få till stånd en fungerande marknad för tjänster riktade mot hushållen. Jag vill på en gång yrka bifall till reservation 2. Sysselsättningen i Sverige är katastrofalt låg. Ändå är regeringen handlingsförlamad när det gäller att öppna nya möjligheter. Alla vet att orimliga skatteregler lägger en död hand över marknaden för vita hushållstjänster. Många jobb i den sektorn kommer aldrig till stånd. Hundratusentals hushåll, framför allt barnfamiljer och äldre, köper tjänsterna svart. Tusentals människor arbetar utan att få del av de gemensamma trygghetssystemen. Sådan ser verkligheten ut. Debatten om att lätta på skattetrycket och släppa fram vita tjänstejobb i hemmen har böljat fram och tillbaka i flera år. Varje gång har det blivit politiska blockeringar med föreställningar om att det skulle vara fult att betala för vissa servicetjänster i hemmen. Att betala någon som sätter upp kakel i badrummet där hemma är avdragsgillt. Men om man betalar någon för att tvätta samma kakel skulle det vara orättvist att få göra avdrag för det. Vi kristdemokrater har under flera år presenterat åtgärder för att öppna den här marknaden. Vi har på den allra senaste tiden kommit överens med Folkpartiet och Moderaterna om en bra lösning. En skattereduktion på 50 % införs för privatpersoners betalning av arbetskostnad för hushållstjänster som utförs i det egna hemmet upp till en nivå på 25 000 kr om året. Förslaget innebär att det vita priset halveras direkt vid köpet. Vi bedömer att vi här kan få många nya jobb. Mellan 63 % och 74 % av kostnaden för en tjänst består i Sverige av skatter och sociala avgifter. De här stora skattekilarna, alltså skillnaden mellan köparens pris och säljarens ersättning efter skatt, bromsar framväxten av moderna tjänsteföretag och fler jobb i tjänstesektorn. Det gäller självklart i allra högsta grad tjänsteproduktion riktad till privatpersoner som betalar med redan beskattade medel. Frågan om skattelättnader för hushållstjänster är noga utredd och analyserad. De erfarenheter och kunskaper som redan inhämtats visar bl.a. att det finns en stor efterfrågan på hushållstjänster. Jag skall inte ta upp tid genom att trötta er med siffror. Det visar också att det finns ett stort potentiellt utbud av arbetskraft, fast en del inte tror det. Men när människor själva får svara på frågan säger de att de är beredda att jobba med detta. Det övergripande målet med det förslag som vi tidigare har presenterat och nu gemensamt presenterar med Folkpartiet och Moderaterna är att öka antalet jobb. Dessutom finns det flera andra syften som man tillgodoser. Man gör svarta jobb vita, man ökar valfriheten för hushållen, man, hör och häpna, ökar jämställdheten och man ökar effektiviteten i ekonomin. Nu vill jag instämma med Sigge Godin. Det är väldigt synd att Centerpartiet inte är med på den här reservationen, inte är med på vagnen. Men jag tror att Karin Israelsson har satt upp sig på talarlistan. Det tycker jag är bra. Det särskilda yttrande som man har avgett beklagar jag. Jag undrar: Är det så att Centerpartiet på olika nivåer försöker sitta på två stolar? När jag hemma har läst i min regionala tidning har jag sett att det centerpartistiska kommunalrådet i Örebro för några dagar sedan i en insändare publicerat att man tycker att det är synd att regeringen i vårpropositionen har lagt fram förslag och att Centerpartiet föreslår ett avdrag till en maximal nivå per hushåll och år. Jag tycker att detta är dubbla budskap. Är meningen att vilseföra åtminstone väljarna i Örebro län, eller var står Centerpartiet någonstans i den här frågan?

Fru talman!

Dessutom behandlas två motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 1997. Den ena gäller den s.k. tvåårsregeln i utlänningsärenden. Den andra gäller subventioner av hushållstjänster. Motionerna avstyrks med hänvisning till pågående utrednings eller beredningsarbete. I reservation nr 1 tas frågan upp om flyttning av viss verksamhet vid Riksförsäkringsverket till Söderhamn. Moderaterna anser att det inte är acceptabelt att flytta arbetstillfällen på det sätt som vi socialdemokrater föreslår. Moderaterna menar att inga nya arbetstillfällen skapas genom att flytta arbetsplatser från en ort till en annan. Mot bakgrund av att riksdagen beslutat att Hälsinge flygflottilj, F 15 i Söderhamn, skall läggas ned har regeringen för avsikt att lokalisera 350 arbetstillfällen till Söderhamn. Orsaken är den särskilda sysselsättningssituationen som råder i Söderhamns kommun. Bland de verksamheter som flyttas från Riksförsäkringsverket i Stockholm till Söderhamn är yrkesskadeenheten och viss IT-verksamhet. Vid yrkesskadeenheten är det 35 arbetstillfällen som flyttas samt den IT-verksamhet som för närvarande är inriktad på att säkerställa datordriften inför millennieskiftet. Gävleborgs läns allmänna försäkringskassa kräver beslut av riksdagen eftersom yrkesskadeenheten enligt bestämmelser i olika lagar i dag handhas av Riksförsäkringsverket. Vi socialdemokrater anser att ett viktigt regionalpolitiskt verktyg är just statlig verksamhet. Målet har varit och är att hela Sverige skall leva. I motion Sf28 har Gullan Lindblad m.fl. anfört att det inte är acceptabelt att flytta arbetstillfällen på det sätt som regeringen föreslår med motiveringen att det inte skapas några nya arbetstillfällen. På sikt är det ett faktum att det tillkommer arbetstillfällen när utsatta områden, som Söderhamn, får enheter som just håller på med informationsteknik och nödvändigt förändringsarbete inför millennieskiftet. Jag, liksom Gullan Lindblad, kommer från en region som drabbats av utflyttning. Glesbygden blir alltmer glesbygd för varje år denna utflyttning får ske. Den statliga verksamheten är ett viktigt politiskt redskap som vi har att tillgå som en utjämnande faktor. Vi går framtiden till mötes med nödvändiga strukturomvandlingar, en förändrad omvärldsbild och en snabb informationsteknologisk utveckling, den s.k. Det är vår regionalpolitiska syn att ett helhetstänkande när det gäller regional balans kräver särskilda åtgärder i de mest utsatta regionerna. I det här fallet gäller det när Hälsinge flygflottilj, F 15, avvecklas. Fru talman! Jag övergår till motion Ju919 och yrkandet om tvåårsregeln i utlänningsärenden. Jag vill här slå fast en viktig aspekt som motionären pekar på. Naturligtvis skall alla som vistas i Sverige ha samma skydd som övriga medborgare. Det är en viktig uppgift för NIPU-utredningen att komma med förslag när det gäller kvinnor som inte har permanent uppehållstillstånd och som utsätts för misshandel av de män de lever tillsammans med. Vidare är det motion A805 av Rose-Marie Frebran m.fl. Man vill få till stånd en fungerande marknad för hushållstjänster genom statliga subventioner. Motionärerna menar att det går att nedbringa den svarthandel som finns. Här vill jag hänvisa till den skriftliga fråga som Chris Heister ställde till Thomas Östros angående sänkt skatt i tjäntesektorn. Thomas Östros svarade bl.a. att frågan måste beredas vidare, så att inte högre prioriterade områden såsom vården, omsorgen och skolan skulle drabbas. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på motionen och reservationerna.

Fru talman! Jag skall inte ta någon längre debatt om detta vid denna sena timma. Men att flytta på statliga verksamheter tror jag, med förlov sagt, inte särskilt mycket på. Jag minns när Försvarsverket flyttade till Karlstads kommun. Det var utlovat 1 140 arbetstillfällen. De har krympt ned till något hundratal. Yrkesskadeenheten vid Riksförsäkringsverkets sjukhus är en krympande verksamhet. Det beror på att det gäller en gammal lagstiftning. För att få fler jobb i Söderhamn och på andra orter i Sverige gäller det att ha en näringspolitik som gör att det uppstår fler jobb naturligt - inte genom att flytta verksamheter omkring i landet. Sedan var det hushållstjänster. Jag kan inte låta bli att förundras över att i fråga om arbetslösa byggjobbare har regeringen utan att tveka infört ROT-bidrag. Men det är tydligen alldeles omöjligt att tänka sig "RUT-bidrag" för hushållstjänster. Jag är glad över att man har kommit ifrån pigdebatten och nu talar om hushållstjänster. Det är kanske ett litet steg framåt. Nog är det trist att vi inte kan enas om att försöka med denna lösning när vi nu vet hur stor arbetslösheten är.
Fru talman! Det gällde arbetstillfällen som flyttas till Söderhamn. Yrkesskadeenheten berör 35 av totalt 350 arbetstillfällen. Det har skapats positiva effekter i Jag har här ett dokument som visar att arbetslösheten gått ned under åren 1997 till 1998 från 8,9 % till 4,8 %. Jag kan ge Gullan Lindblad dokumentet efter debatten. Det har blivit fina och positiva effekter av att IT Söderhamn säger om Söderhamnspaketet att man har lyckats vända negativism och hopplöshet som har präglat Söderhamn, dess invånare och de arbetslösa till en optimistisk anda. Nu är inställningen till utbildning genom arbetsförmedlingens kunskapslyft mycket positivt. När utflyttningen av IT-verksamheten till Söderhamn blev klar ringde 225 arbetslösa på två veckor och anmälde sig till datautbildning. Det är väldigt optimistiskt.
Fru talman! Jag hoppas naturligtvis att Marina Pettersson har rätt. Tillåt mig säga att jag är tveksam. Jag sade något hundratal i fråga om Karlstad. Det kanske handlar om några hundratal för att vara alldeles riktig. Det är långt ifrån vad som utlovades på sin tid. Jag är rädd för att det blir så även här. Arbetslöshetssiffror kanske minskar här och där. Det beror på att människor befinner sig i en mängd andra åtgärder, t.ex. kunskapslyftet. Vi ser nu att det är kontraproduktivt, eftersom det inte skapas några arbetstillfällen inom vård och omsorg där de bäst behövs. Jag hörde inte något om hushållstjänster. Jag hoppas att Marina Pettersson inte är alltför negativ till detta. Men det är trist att vi inte kan gå fram på en gemensam front och pröva denna möjlighet när vi vet att arbetslösheten är så stor som den är. Här finns en möjlighet att få ordentliga arbetstillfällen som ger inte minst kvinnor social trygghet genom att de får vita jobb i stället för att som i dag tvingas att arbeta svart. Det handlar t.ex. om polska kvinnor som i dag tvingas att ta svartjobb. Men jag hoppas att debatten ändå förs framåt.
Fru talman! Det förslag som Tjänstebeskattningsutredningen har lagt fram bereds för närvarande - som Gullan Lindblad säger - i Regeringskansliet. Nu kommer det till nya arbetstillfällen inom den privata sektorn. Under den senaste 12-månadersperioden har det tillkommit 40 000 nya arbetstillfällen. Vad vi socialdemokrater värnar är sektorerna vård, omsorg och skola. Dessa sektorer prioriteras då i första hand. Så jag hänvisar alltså till den beredning som för närvarande pågår inom Regeringskansliet.

Fru talman! Jag vill bara genom Marina Pettersson skicka en hälsning till skatteministern, att han skall läsa på litet bättre i den här frågan. Om man gör svarta jobb vita kommer det in skattepengar som går att använda till vård och omsorg - det är inte raka motsatsen. På det sättet får han alltså in mer pengar och kan förse vården med de pengar som behövs där. Så enkelt är det faktiskt när det gäller dessa frågor. Dessutom måste vi ju - precis som det har sagts här - med alla medel göra allt för att människor skall komma i arbete, och det gör man inte när man motverkar sådana här upplägg som ger skattemedel, sätter människor i arbete och skapar en vit tjänstemarknad som är bra för oss alla i det här landet.

Fru talman! Jag förstår att Marina Pettersson gör det. Regeringen säger alltid att man bereder den här frågan. Det har man gjort i jättemånga år. Och frågan har utretts av mycket kända ekonomer, inte minst från LO. De har varit här i Riksdagshuset på ett morgonmöte och visat på vad detta skulle ge. Det är bara positiva saker. Skatteministern kan läsa protokollet, så Marina Pettersson behöver inte gå till honom i kväll eller i morgon bitti och berätta det här. Men jag tycker inte att det behövs någon mer beredning. Det gäller att skapa denna möjlighet för att människor skall komma i arbete, och det tror jag att vi tycker alla.
Fru talman! Marina Pettersson hänvisar till två saker när det gäller avstyrkandet av mitt motionsyrkande. Det ena är en hänvisning till pågående utredning. Det andra är en hänvisning till skatteministerns svar på en fråga av Chris Heister. När det gäller det första vill jag instämma med Sigge Godin. Det är länge nu som vi har fått svaret: Beredning pågår. Det är otroligt att det behövs en så lång beredning av den här frågan. Jag måste säga att jag är förvånad över detta. När det gäller det andra om Thomas Östros svar uppfattade jag det så att det är annat som går före. Jag kan inte se annat än att socialdemokraterna medvetet försöker att överdriva kostnaderna för att göra svarta hushållstjänster vita. Som Sigge Godin också påpekade blir det ett väldigt litet skattebortfall när man gör svarta tjänster vita. Det blir eventuellt en liten kostnad på kort sikt, men på längre sikt blir det snarare en positiv nettoeffekt för de offentliga finanserna i stort. Det verkar som att det socialdemokratiska inställningen är - om jag förenklar - att skattesystemet skall uppmuntra män att köpa tjänster av män inom ROT systemet men hindra kvinnor från att köpa traditionella kvinnliga tjänster av kvinnor.
Fru talman!

Genom de borgerliga subventionerna till hushållstjänster skall det skapas nya jobb. Men de 1,6 miljarderna skall tas från pengarna till arbetsmarknadsåtgärder, och det innebär att det inte skapas några nya jobb. De offentliga finanserna förstärks inte heller.
Fru talman! Beloppet 1,6 miljarder kronor har Marina Pettersson fått från våra egna beräkningar på ett bruttobortfall. Vi talar också om finansiering genom en minskning av anslaget till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Inför budgetarbetet 1998 föreslog vi kristdemokrater i vårt budgetalternativ en betydligt lägre nivå på anslaget till de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna än vad regeringen föreslog. Nu har vi sett vad det står i tilläggsbudgeten. Där tar man bort lika mycket som vi hade velat ta bort från början. Vi hade då en fullständigt realistisk uppfattning, vilket regeringen inte hade, och det tror vi att vi har även nu. Så det är inga problem. På sikt blir det alltså inte någon nettokostnad utan snarare en positiv effekt på de offentliga finanserna. Jag tror att regeringen och socialdemokraterna visar på den obotfärdiges förhinder i den här frågan.
Fru talman! Vi socialdemokrater prioriterar i första hand vården, omsorgen och skolan, och sedan får vi se om vi har råd med något mera.

Fru talman! Något av det första som jag lärde mig i riksdagen var att när det i rubriken på en proposition eller betänkande står m.m. måste jag vara vaksam. Under det ena m:et i SfU12 döljer sig subventioner till hushållssektorn och under det andra m:et tvåårsregeln i utlänningsärenden. Vänsterpartiets och min ståndpunkt vad gäller subventionerade hushållstjänster är väl känd och vi har inte ändrat uppfattning i frågan. Gullan Lindblad sade att det var bra att vi har kommit ifrån pigdebatten genom att nu tala om hushållstjänster och att det är ett steg framåt. Men jag hoppas verkligen att det är det enda steget som vi kommer att ta när det gäller subventionering av hushållstjänster. Vi anser att skattemedlen skall användas på ett sådant sätt att skillnaderna mellan klass och kön utjämnas. Ett sätt att utjämna mellan klass och kön är att utnyttja den offentliga sektorn. Detta med att med skattemedel subventionera hushållstjänster förstärker, menar vi, klassillnaderna bland kvinnor och gynnar inte den jämställdhet som Sverige som nation bekänner sig till. Att underlätta vissa kvinnors karriärer med statliga subventioner minskar inte klassklyftorna - det ökar dem. Att undanta männen från deras ansvar för hem och barn ökar inte jämställdheten, utan minskar den. Vad som däremot minskar klassklyftorna och främjar jämställdheten är sex timmars arbetsdag, vilket hade varit det mest naturliga för dem som ser subventionerad hemhjälp som den åtgärd som kommer att lösa de flesta av våra problem. Beräkningar som har gjorts visar att vi måste subventionera varje timme med 100 till 150 kr, eftersom hushållen inte anser sig vilja betala mer än 50 kr i timmen. Dessutom skulle jag vilja tillägga att vi i så fall skulle subventionera en sektor som inte har någon egen livskraft, för det kan den ju inte ha om man måste subventionera den så mycket. Lisa Sangregorio: "Jag trodde att kvinnor över partigränserna numera var eniga om att vård av frisk man i hemmet inte är en så angelägen uppgift att den bör uppmuntras via skattesubventioner. Men nu tycks en del kvinnor anse att om vården utsträcks till att gälla även frisk kvinna och friska makars disk och tvätt och dammtussar så bör den subventioneras." Intresset ljuger aldrig, sade en filosof som jag bekänner mig till. Jag är förstås nöjd med att utskottet avslår kristdemokraternas motion och vill med mitt inlägg också ge mitt och Vänsterpartiets stöd till dem inom regeringspartiet som anser att det är vården av sjuka och äldre människor som skall subventioneras med skattemedel och inte vård av friska män och kvinnor. Fru talman! Det andra m:et står för tvåårsregeln i utlänningslagen. Vänsterpartiet har vid åtskilliga tillfällen motionerat om att denna regel i anknytningsärenden innebär stora problem för en del av de utländska kvinnor som av olika anledningar och genom olika vägar kommit till Sverige och sammanbor med svenska män. För att pröva seriositeten i förhållandet gör Invandrarverket en anknytningsutredning. I de flesta fall är det seriösa förhållanden och allt är okej, men i en del förhållanden utsätts kvinnan för misshandel och sexuella övergrepp. Om kvinnan lämnar mannen på grund av misshandeln innan de två åren har gått, skickas hon tillbaka till sitt hemland. I andra förhållanden slänger mannen ut kvinnan på gatan och ringer därefter Invandrarverket och berättar att han har slängt ut henne. Mannen är sedan fri att ta hit en ny kvinna osv. - full returrätt med tvåårig misshandelsgaranti, för att uttrycka det drastiskt. Många gånger får männen också hjälp av svenska myndigheter att verkställa returrätten. Jag vet inte om alla kammarens ledamöter vet om att det faktiskt finns postorderfirmor i Sverige som för en ringa penning skickar ut kataloger över kvinnor som män i Sverige kan importera. Genom tvåårsregeln tvingas kvinnor att stanna kvar i förhållanden där de kanske misshandlas och ibland våldtas. Inget samhälle som säger sig vara jämställt kan acceptera en sådan effekt av lagstiftningen. Regeringen tillsatte därför en utredning som leddes av regeringsrådet Marianne Eliasson. Utredarens förslag speglar i vissa delar en kvinnosyn som jag inte trodde fanns i Sverige. Utredaren skriver på s. 201 att om varje slag av våldshandling eller kränkning skulle medföra att kvinnan skulle få stanna skulle detta leda till att regeln skulle missbrukas för att kvinnan skulle få stanna. Vad utredaren säger är att en del kvinnor tycker om att slås sönder och samman samtidigt som de utsätts för sexuella övergrepp. Enstaka mindre våldshandlingar skall inte heller kunna leda till uppehållstillstånd, säger man vidare. Med tanke på hur svårt det är för svenska kvinnor att föra i bevis att de blivit misshandlade eller våldtagna innebär detta att litet misshandel och litet sexuella övergrepp skall man väl ändå som utländsk kvinna tåla. Om mannen pucklar på kvinnan och våldtar henne strax efter det att hon kommit hit så är inte heller det skäl för uppehållstillstånd. Till yttermera visso skriver regeringsrådet att om kvinnan uppträtt provocerande skall hon, trots att hon utsatts för våld eller kränkning, inte beviljas uppehållstillstånd. Vad utredningen säger är alltså att det är tillåtet att misshandla kvinnor under vissa betingelser, dvs. att om mannen slår eller kränker henne litet är det okej. Om mannen slår eller våldtar henne strax efter det att de har gift sig är det också okej. Om kvinnan uppträder provocerande är det definitivt fritt fram att slå henne sönder och samman och våldta henne, för då får hon skylla sig själv. Denna syn på kvinnor i Sverige trodde jag som sagt inte fanns längre, och det är klart att jag blir upprörd när den finns hos ett regeringsråd. Den visar också på hur nödvändig den utbildningssatsning som regeringen föreslår i kvinnofridspropositionen är. En del av Vänsterpartiets kritik mot kvinnofridspropositionen, som vi i övrigt ställer oss bakom, är att den är så svensk. Den behandlar nämligen inte utländska kvinnors situation i Sverige, för det är väl ändå så att regeringen menar att kvinnofrid skall gälla för alla i Sverige boende kvinnor, oavsett om de är av utländskt ursprung eller om de inte har permanent uppehållstillstånd. Om det inte är avsikten menar jag att det är diskriminering och dessutom ett brott mot FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor. Fru talman! Vänsterpartiet står bakom betänkandet, och jag har därför inga särskilda yrkanden. Debatten om subventionerade hushållstjänster kommer att tas upp igen när regeringen kommer med sitt förslag om storstadspolitiken. Tvåårsregeln i utlänningsärenden är föremål för diskussion i den parlamentariska kommitté som ser över instans och processordningen i utlänningsärenden. Men det känns angeläget för mig att klart markera var Vänsterpartiet står i dessa båda frågor.
Fru talman! Med tanke på den argumentering som Ulla Hoffmann har använt här i kväll borde Vänsterpartiet ha sagt nej till ROT-avdrag, för det är ju att subventionera tjänster som väl inte utjämnar klassoch könsskillnader. Det handlar om traditionellt manliga arbeten, t.ex. att lägga och slipa golv. Däremot är det fullständigt förkastligt att ge samma typ av ROT-avdrag om någon skulle vilja arbeta med att tvätta samma golv. Varför har inte Vänsterpartiet sagt nej till ROT-avdrag? Detta med vård av frisk man i hemmet är ett bottennapp av stora mått i debatten. Jag trodde faktiskt att vi hade kommit längre än dit. Jag skall gärna öga mot öga med Ulla Hoffmann ge exempel som visar att det verkligen inte handlar om vård av frisk man i hemmet. Det handlar inte heller bara om att vissa välavlönade karriärkvinnor skall kunna köpa tjänster. I Gränna finns det en person som går omkring och tvättar fönster svart - fast de blir rena - för 60 kr i timmen. Min partiledares gamla mamma, som dog över 90 år gammal, ville på sin pension på drygt 3 000 kr köpa puts av fönster för 60 kr i timmen, men upplystes av sin son att det kunde hon inte göra eftersom det var svart. Den tjänst som skulle kosta 120 kr vitt skulle enligt vårt förslag kunna köpas för 60 kr av en gammal pensionär med 3 500 kr i månaden i pension.
Fru talman! Ja, Rose-Marie Frebran, jag måste säga att jag ser fram emot diskussionen öga mot öga. Vi kanske kan ta den när kammaren har stängt. ROT-avdragen handlar om att bibehålla kompetensen hos en yrkeskår under hög arbetslöshet. Om detta handlar inte det förslag som Rose-Marie Frebran för fram, utan det handlar om att öppna en helt ny marknad som vi menar bygger på att det finns stora klasskillnader mellan människor. Den svenska inställningen har under decennier varit att friska vuxna människor av båda könen i huvudsak bör klara av sina egna vardagssysslor och att man samtidigt skall lära barnen att ta hand om sig själva. Jag har besökt projektet Humlan nere i Kungälv. När man talar med kvinnorna där säger de - och de säger det öppet - att de inte vill arbeta med detta. De har det här arbetet under tiden tills de får ett riktigt arbete. Jag skulle vilja påstå att Humlanprojektet t.ex. inte ger den mängd arbetstillfällen som Rose När det gäller att göra svarta jobb vita kan jag inte förstå hur kd kan få ihop ekvationen. Vi skall alltså subventionera de här tjänsterna med hundra kronor i timmen för att den 60-åriga kvinnan skulle kunna få hjälp i hemmet. Varför inte satsa pengarna på hemtjänsten i stället? Varför?
Fru talman! Jag är som jag har sagt tidigare fullständigt övertygad om att vi på litet sikt, när vi har satt det här systemet i sjön, får positiva nettoeffekter för de offentliga finanserna. Där har vi helt olika utgångspunkter. Och damen var över 90 år - inte 60. Jag undrar vad det är som gör att vi som politiker skall ha så bestämda uppfattningar om vem som skall utföra vad i varje hem i vårt land. Det skall vara någon slags politiskt korrekt uppfattning att alla människor skall ta hand om sin egen smuts. Det borde i så fall också vi riksdagsledamöter kunna göra på våra rum i ledamotshuset. Varför skall någon annan göra det får vår skull? Har de någon kompetens som behöver upprätthållas eller är det bara byggnadsarbetare som har en kompetens som behöver upprätthållas? Effektiviteten i ekonomin, den som har givit oss vårt välstånd, beror på den specialisering som vi har fått i den västerländska ekonomin. Med vårt förslag öppnas möjligheter till ytterligare specialisering och valfrihet för familjer så att de kan välja. Det blir mer fritid av att köpa tjänster. Man kan tillbringa den tiden tillsammans med barnen. I fråga om ett system där man bara får vinnare och inga förlorare är det märkligt att man inte kan få en uppslutning, en bred politisk uppslutning.
Fru talman! Rose-Marie Frebran är upprörd och menar att vi politiker inte skall lägga oss i vem som sköter människors smuts hemma. Hon menar också att vi inte skall uttala vad som är politiskt korrekt. Men det har jag faktiskt inte gjort, Rose-Marie Frebran! Det är väl ändå att ta i? Det står vem som helst fritt att anlita ett städbolag. Det är bara att slå upp Gula sidorna i telefonkatalogen. Där finns det mängder med städbolag. Men då skall man också betala vad det kostar. Vi skall inte ta skattemedel från den offentliga sektorn och lägga över till att subventionera det som Rose-Marie Frebran säger skall vara en valfrihet för familjer. Men vilka familjer är det som kommer att ha råd? Det finns familjer som inte ens med subventioner kommer att ha råd att använda sig av de här subventionerade hushållstjänsterna. Längst ned i botten kommer det alltid att finnas någon som inte har råd. Och redan i dag finns det möjlighet för Rose-Marie Frebran och hennes vänner att hyra sig de här tjänsterna via städbolag.
Fru talman! Nu är det tyvärr så att vi har ett skattetryck här i Sverige som är så högt att inte ens vi - även om vi har relativt höga löner som riksdagsledamöter - har råd att anlita någon för hushållstjänster. Varken jag, Rose-Marie Frebran eller någon annan är ute efter att gynna vissa kvinnors karriär, som Ulla Hoffmann säger. Vårt förslag är framför allt positivt för alla de äldre och de barnfamiljer som på det här sättet skulle få möjlighet till ökad valfrihet mellan kommunens tjänster och en privat tjänst. Det skulle kunna uppstå en rad hemtjänstföretag för de här kvinnorna. Det är oftast kvinnor det handlar om, för det här är sådant arbete som vi kvinnor har utfört i hundratals år. Och jag anser att det är riktiga jobb. De skulle kunna få en anställning. Därmed skulle de också få en social trygghet som jag tror att Ulla Hoffmann och jag båda är intresserade av att kvinnor får, så att de inte bara arbetar svart och kanske tvingas till socialbidrag. Då kan de inte heller bygga upp någon pensionstrygghet, sjukförsäkring eller någonting. Det är detta det handlar om. Är det så att Ulla Hoffmann i stället är beredd att sänka skattetrycket ordentligt för låg och medelinkomsttagarna, så har jag inget emot det. Men eftersom jag tror att vi inte är överens på den punkten så kan vi väl åtminstone öppna möjligheterna för inte minst unga människor att komma in på arbetsmarknaden på det här sättet?
Fru talman! Gullan Lindblad säger att skattetrycket i Sverige är så högt att inte ens en riksdagsledamot har råd att hyra en vit städfirma som kan komma hem och städa. Det tvivlar jag på. Vi satt faktiskt och ringde runt till städfirmor här i Stockholm. En veckostädning - jag vet inte om Gullan Lindblad vill ha mer städat - ligger på ungefär 350 kr. Då är det vita tjänster. Marina Pettersson, pratade hon om polska kvinnor som skulle kunna få jobb. Nu är det unga människor som skall få jobb. Är det så att det är unga, polska, invandrade kvinnor som skall få jobb med Gullan Det har ju tidigare talats om - jag tror att det var Björn Rosengren som kom med förslaget - att det här vore ett bra sätt för invandrade kvinnor att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Jag tycker faktiskt att det är nonsens. Jag kan inte förstå det. De flesta kvinnor i Sverige arbetar väldigt mycket. Då borde man i stället för att ställa krav på att andra kvinnor skall koma och städa i hemmet ställa krav på männen och säga: Nu får ni ta hand om er del. Eller också kan man - vilket jag tycker är mer naturligt - kräva Det förslag som ni vill ha kräver stora klasskillnader. Alla undersökningar visar att det bara är i samhällen med stora klasskillnader som man kan rekrytera kvinnor till sådana här arbeten. I andra samhällen väljer kvinnor hellre att arbeta inom t.ex. vården.
Fru talman! Vad det handlar om är att Rose-Marie Frebran, Sigge Godin och jag vill göra det möjligt för både kvinnor och, för all del, män att över huvud taget få ett arbete i stället för att gå arbetslösa. Det här är en möjlighet, och jag anser att vi får undersöka alla möjligheter när vi har den stora arbetslöshet som vi har i dag. Människor har ju inte råd att anställa någon för arbete i t.ex. hemmet. Man kan tänka sig annat arbete än precis det här med att städa. Det finns väldigt många uppgifter. Kommunerna skulle kunna avgöra hur många timmar en person behöver i hemhjälp, och så skulle man kunna anlita någon den här vägen. Det går i andra länder. I Finland går det att ha hemtjänstcheckar osv. Men i Sverige är det helt omöjligt. Jag har talat om polska kvinnor för att jag vet att det i min egen hemkommun finns väldigt många polska kvinnor. Dessa kvinnor tycker jag synd om, eftersom de i dag inte har någon som helst social trygghet. Det är det jag vill ge dem. Jag kan tänka mig unga kvinnor, och jag kan också tänka mig unga män, som på det här sättet får en chans att få insteg på arbetsmarknaden. Jag bryr mig inte om klasser och kön. Ulla Hoffmann vet mycket väl att jag tycker att det är viktigt att kvinnor får bra förhållanden. Det kan vi t.o.m. samarbeta om ibland. Men låt oss sluta upp att tala om klasskillnader. Min farmor var piga i sin ungdom, och jag skulle inte skämmas ett dugg om ett av mina barnbarn under några år skulle ta en tjänst i hemmet på det här sättet. Det är ju ett hedervärt arbete. Men låt oss då också göra det vitt, med social trygghet.
Fru talman! Jag vill bara bekräfta den bild som Gullan Lindblad ger av att jag vet var Gullan Lindblad står i fråga om kvinnor. Vi samarbetar ibland om just det. Vi kan inte samarbeta när det gäller klasskillnaderna. Den saken är helt klar. Det är inte någon här i kammaren som har sagt att detta är ett arbete att skämmas för. Vi har bara sagt att det inte skall subventioneras. Vem som helst får arbeta inom städsektorn eller var som helst annars. Men det skall inte subventioneras med skattemedel. Gullan Lindblad vill göra det möjligt för kvinnor och män att få jobb. Ja, det vill vi alla. Det finns inte ett enda parti som säger något mot det. Men då menar jag att Gullan Lindblad och hennes parti borde ställa sig bakom de s.k. Perssonpengarna. De kommer att leda till fler jobb ute i den offentliga sektorn.

Fru talman! Jag vill i denna sena timme bara ge några informationer. Det var Folkpartiets och Kristdemokraternas representanter som tyckte att det var anmärkningsvärt att vi från Centerpartiet skulle sitta på två stolar, som man uttryckte det - eller att vi i varje fall inte skulle kunna ställa upp på den här reservationen om när det gäller hushållstjänster. Jag förstår att det har varit ont om tid och att det inte varit möjligt att läsa vårt särskilda yttrande där det står: "Vi avser att återkomma i denna fråga med förslag till försöksverksamhet med subventionerade köp av hushållstjänster i något eller några län." Jag kan förklara debatten i Centerpartiet. Det finns för övrigt en motion, som är behandlad. Vi återkommer också i en motion med anledning av vårpropositionen. Det vi först har prioriterat är vårdcheckar för äldre. Vi menar att det är viktigt att äldre som vill bo hemma skall ha möjlighet att till ett subventionerat pris få hjälp med bl.a. fönsterputsning och snöskottning. Det är vad vi i vårt parti har tyckt vara viktigast. I en motion med anledning av vårpropositionen har vi alltså ett förslag om köp av hushållstjänster. Vi har haft en ganska bred diskussion i partiet. Vi som representerar Centerns kvinnoförbund har tidigare i ett antal motioner krävt just subventionerade tjänster, s.k. RUT-avdrag. Detta är alltså ingen nyhet i partiet. Vad som möjligen är nytt är att hela partiet nu står bakom det här. I rambudgeten har vi ett anslag på ett antal miljoner framöver för att kunna genomföra detta. Vid en titt på Humlanprojektet i Kungälv finner man att alla är nöjda. De som utförde tjänsterna är mycket nöjda. Det visar sig att man aldrig haft så nöjda arbetsgivare som där de här hushållstjänsterna utfördes. Det är inte bara i hem där mannen avstår från att göra hushållsarbete som de här tjänsterna utnyttjas, utan det handlar också om hem där man har använt all ledig tid för att klara av hushållstjänsterna och inte haft tid med familjen. I de fallen har man upplevt att man plötsligt hinner tala med varandra om saker och ting som är viktiga inom och för familjen. Tidigare har tiden, som sagt, gått åt för att hålla huset rent. De som har utfört tjänsterna har känt att de utfört en väldigt viktig uppgift. Det här är ett grannlaga arbete. Någon form av utbildning kan tänkas för att man skall klara av dessa uppgifter på ett bra sätt. Det är möjligt att man inte tänker ha dem hela livet. Men för några är det möjligt att ägna sig åt sådana här insatser och det har hänt också tidigare. I både Finland och Danmark finns den här typen, och i Frankrike går det att köpa vårdcheckar. Det rör sig alltså om modeller som redan är prövade. Vad kommunalrådet i Örebro skriver är korrekt och riktigt. Han ställer upp på det förslag som vi i Centerpartiet centralt har lagt fram. Vi har försökt att beräkna kostnaden. Detta är ju inte alldeles gratis. Vi har anslagit de pengar som vi anser behövs för en försöksverksamhet och för vårdcheckarna, som alltså inte skall vara en försöksverksamhet, utan den saken skall kunna genomföras ganska så direkt. Detta är
Fru talman! Detta med vårdcheckar är utmärkt. Vi i Folkpartiet delar alltså Centerns uppfattning där - ja, egentligen har vi nog samma uppfattning. Jag skall helt kort summera debatten från min sida. I Sundsvall finns det en man som har egen firma och som jobbar vitt med hemtjänster. Det går alldeles utmärkt. Problemet är bara att han på grund av priset har ytterst få kunder. Det är, som sagt, en man som jobbar med det här. Det behöver alltså inte bara vara kvinnor som gör det. Jag som är gammal arbetsförmedlare tycker att det här är ett alldeles utmärkt sätt att arbeta. En del har det givetvis som ett genomgångsyrke. Numera stannar man ju inte speciellt länge på ett och samma arbete, utan man går från yrke till yrke. Det är ett utmärkt sätt att skola in människor. Dessutom kan människor som varit arbetslösa under en lång tid på det här sättet komma ut på arbetsmarknaden och jobba vitt.
Fru talman! Det är bra om vi är flera som tycker samma sak när det gäller vårdcheckarna och det komplement som kan behövas i form av subventionerade tjänster för just nämnda grupp äldre. Jag hoppas att vi tillsammans kan verka för att detta också genomförs.
Fru talman! Det skulle vara intressant att få ta del av hur det förslag konkret ser ut som Centerpartiet säger sig ha lagt fram. Vilka län skall det här omfatta? Hur lång tid skall det pågå, och varför försöksverksamhet i ett begränsat geografiskt område? Såvitt jag vet har inget av de länder som sjösatt sådana här system haft så begränsade försök. Danmark började med en försöksverksamhet - över hela landet. Sedan permanentade man sitt system.
Fru talman! Orsaken är naturligtvis att vi prioriterar vårdcheckarna. Där vet vi vad det kommer att kosta men vi vet inte vad den slutliga kostnaden blir när det gäller subventionerade hushållstjänster. Vi utgår från vissa beräkningar men kan inte med säkerhet säga att de kommer att hålla. Försöket i Kungälv visar att det kostar pengar om man vill komma i gång med det här, som kan pågå i några år. I vår motion med anledning av vårpropositionen finns detta med, kanske inte så detaljerat som Rose Marie Frebran vill ha det men där finns i alla fall riktlinjerna för de här försöken.
Fru talman! Om det finns ett yrkande i en motion och ett visst antal kronor är anslagna har ni väl funderat åtminstone på om mer än ett län skall ingå och på hur lång tid det här skall kunna pågå.

Herr talman! Äntligen, kan man säga om den här propositionen, miljöministern. Man kan också ställa sig frågan: Varför skulle det ta så lång tid? När man läser igenom propositionen kan man konstatera att den inte är särskilt revolutionerande. Den är inte heller särskilt genomarbetad när det gäller vissa punkter och förslag. Det är närmast så att det i vissa fall, herr talman, verkar som att ministern har skjutit från höften, men det gäller dessbättre inte generellt. En av huvudfrågorna är: Hur många miljömål skall vi ha? Här delar jag ministerns uppfattning, att det inte är till något större gagn för miljön om vi har en massa miljömål, som det varit hittills ungefär 170, och som är beslutade utifrån detaljprinciper och i vissa fall utifrån orealistiska underlag. Vi har från vårt håll kritiserat den modellen. Vi har sagt att vi skall begränsa antalet miljömål. De skall vara realistiska och hållbara, liksom utvecklingen. De skall vara möjliga att genomföra. Därför är vi positiva till grundtanken, att vi skall färre övergripande långsiktiga miljömål. De 15 allmänt hållna miljömålen finns det inte mycket att invända mot. Det är sådant som i princip hela Sveriges riksdag och alla partier kan vara överens om. Vem vill inte ha friskt vatten? Vem vill inte andas ren luft? Vem vill inte ha kvar den biologiska mångfalden ute i det svenska landskapet, osv.? Därom torde vi vara ganska överens. Delmålen måste också vara realistiska. Här ställer vi oss frågan: Hur skall de tas fram och vem skall besluta? Hur skall de utformas? Blir det lika många delmål som vi hittills haft miljömål, grundade på samma princip, har vi inte vunnit någonting. Vem bär ansvaret för delmålen? Här säger vi nej till den modell som regeringen presenterar, nämligen att det är regeringen och de statliga verken som skall både dra upp riktlinjer och även fatta viktiga beslut om delmålen. Vi menar att det är en felaktig princip. Även viktiga delmål måste beslutas av Sveriges riksdag. Den debatten måste föras här i kammaren. Beslut som påverkar verksamheter och enskilda människor kan inte delegeras alldeles för långt ned på verksnivå. Jag tolkar det på det sättet - det gäller i viss mån målen men framför allt metoder för att uppnå målen - att ministern delar den uppfattning som vi fört fram från Moderata samlingspartiets sida, att vi skall lägga fast långsiktiga mål och delmål. Hur man sedan skall förverkliga målen är i väldigt stor utsträckning en fråga för de berörda, för producenter, konsumenter och för dem som har ansvaret i samhället i sin helhet. Vi skall inte detaljstyra metoder och metodutveckling, utan vi har till uppgift att dra upp de långsiktiga målen. Jag vill fråga om det är så miljöministern har tänkt sig. I så fall tycker jag att det är bra. Då har ni lyssnat på våra synpunkter i denna fråga. En annan del i det här sammanhanget, där jag också uppfattat att ni lyssnat på Moderata samlingspartiet, gäller hanteringen av PVC. Vi tycker att det är bra att man utgår från sakkunskap och att man diskuterar hur en vara kan förbättras i stället för att ensidigt tycka att den skall förbjudas. Så till en punkt där vi är mycket kritiska. Det gäller växthuseffekten och koldioxidfrågan. Här kan vi konstatera att förvirringen på det politiska området är lika stor som förvirringen när det gäller den juridiska delen i sammanhanget. Det är väl i och för sig inte så underligt utifrån de beslut som fattats. Det här är en av de viktigaste miljöfrågorna enligt vår uppfattning. Internationellt sett är frågan om inte detta är den viktigaste miljöfrågan. När riksdagen fattade det första beslutet om koldioxidmålet på moderat initiativ i slutet på 80-talet gick socialdemokraterna mot beslutet. Nu har inte den socialdemokratiska miljöministern haft styrkan att lägga fram miljömål på detta område. Utan tvekan kommer tanken att socialdemokraterna inte prioriterar växthusfrågan eller koldioxidfrågan. Här blir Anna Lindh svaret skyldig. En annan viktig faktor är att om man skall lyckas med miljöarbetet måste det bygga på kunskap. Här är vi mycket kritiska till det sätt på vilket regeringen hanterar forskningsanslagen. Vi kräver ökade anslag för forskning. Miljöforskningen är grunden till viktiga miljöbeslut. Här vill jag också ha besked från miljöministern. Är ministern beredd att på nytt satsa resurser på den viktiga miljöforskningen för att vi i Sveriges riksdag skall kunna fatta de riktiga miljöbesluten?

Herr talman! Det är ingen hemlighet att miljöministern inte prioriterar riksdagens arbete med miljöfrågorna. Det är därför vi står här i dag efter en fyraårig mandatperiod och i en remissdebatt diskuterar ett material som de flesta av oss fick i går kväll, som vi inte hunnit motionera på och som sägs vara regeringens politik för ett hållbart Sverige. Det gör att vi får en debatt av det här slaget. Många av oss har inte hunnit läsa materialet i detalj av förklarliga skäl. Intresset hade nog funnits. Det jag har kunnat skumma under de senaste 24 timmarna visar att det inte bara är hanteringen av miljöfrågorna, sättet att arbeta med dem, som är ett nederlag för regeringen utan också innehållet i propositionen. Maken till luddiga miljömål får man leta efter. Maken till brist på möjligheten att kontrollera hur miljömålen uppfylls får man också leta länge efter. Propositionen och dess hantering är inte bara ett nederlag för regeringen. Med det menar jag att det alldeles uppriktigt sagt, herr talman, inte är särskilt meningsfullt att diskutera den i slutet av våren. Vi kommer så småningom att kunna ta ställning till och besluta kring propositionen - någon gång i februari mars nästa år skulle jag tro - så den kommer att kunna ligga till sig, om man säger så. Men det är inte bara ett nederlag hanteringsmässigt för regeringen utan också för Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Dessa två partier har ju gått in i ett samarbete med regeringen där man har utarbetat ett förslag till miljöbalk som är ett instrument att hantera miljöfrågor, inte minst när det gäller att hantera miljömål. Här anges nu miljömålen. Att döma av tidningsresonemang har Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte varit delaktiga i att formulera dessa mål. De har alltså varit med om att utarbeta ett regelverk där miljömålen har varit okända. Nu presenteras miljömålen som man från Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte kände till i förväg. Detta måste uppfattas som litet konstigt, om jag skall uttrycka det försiktigt. Göte Jonsson tog upp en punkt i det här materialet. Där har Göte Jonsson gjort en korrekt iakttagelse. Det gäller den speciella frågan om PVC. Det är alldeles riktigt som Göte Jonsson säger, att här har regeringen lämnat de positioner som man tidigare har haft på det här området. Allt tal om en avveckling av PVC, som jag tyckte mig ha fått löfte om tidigare, är nu borta. Det sägs väldigt tydligt i betänkandet att det är viktigt att tillverkare och importörer fortsätter att "utveckla bättre PVC". Det är inget tal om avveckling. Snarare är det fråga om den gamla klassiska kombinationen: först utveckla och sedan avveckla. Det är inte längre Sverige som driver på i denna fråga. En händelse som ser ut som en tanke är att man i Naturvårdsverkets förträffliga tidning Miljöaktuellt, som har kommit ut under de senaste dagarna, har en artikel om hur det går till i PVC-frågan. Man säger: Det blev ett utspel från Spanien som tvingade ut kommissionen på arenan. Spanjorerna krävde handling från unionen. Rubriken på artikeln lyder: PVC förbud rycker närmare. Det är inte längre Sverige som driver den frågan att döma av referaten i Naturvårdsverkets tidning Miljöaktuellt. Herr talman! Detta är naturligtvis tråkigt. Miljöarbetet borde ha utförts på ett annat sätt. Det borde ha sökts en konstruktiv väg till ett ekologiskt hållbart samhälle där välgrundade miljökrav inte utgör en hämsko för ekonomiska framsteg. Tvärtom skapar sådana krav en stark och hållbar ekonomisk utveckling. Det är vår syn i Centerpartiet, att det är den roll och den koppling som måste finnas i dagens och morgondagens arbete. Näringspolitiken måste vara nära integrerad med miljöpolitiken. Kretsloppsomställningen av näringslivet är något mycket stort. Företag som väljer en riktig miljöväg kommer att ha stora förutsättningar i en ny internationell industriell revolution. Sverige bör utforma en sådan grön näringspolitik. Sverige borde gå i spetsen för det arbetet. Det gör nu inte regeringen i detta material. Vi andra får ta nya tag.

Herr talman! En miljöproposition är ju efterlängtad. Jag tror att vi alla är överens om de övergripande miljömålen som vi har i Sverige, nämligen skyddet av miljön, en hållbar försörjning och en effektiv användning av energi och naturresurser. Vi är nog ganska överens också om att det behövs en omstrukturering av de nuvarande miljömålen, eftersom de är många och svåra att mäta och utvärdera. Vänsterpartiet har fyra krav som vi ställer på en politik som skall ange nya svenska miljömål. För det första måste målen vara tydliga och mätbara. För det andra måste målen ange tydliga styrmedel. Hur skall man nå målen? Vilka styrmedel behöver man? För det tredje behövs det tydliga tidsramar. I vilken takt skall olika delmål infrias? För det fjärde behövs det en bred folklig förankring. Det behövs en bred diskussion och debatt i Sveriges riksdag om var besluten skall fattas. Vi tycker att de skall fattas i riksdagen. Klarar då miljöpropositionen att uppfylla dessa krav? Svaret blir tyvärr nej i flera avseenden. Det finns en hel del att önska av både klarhet och förtydliganden. Till att börja med finns det inga förslag till åtgärder för att nå de mål som vi inte klarar med dagens miljöpolitik. Det tycker jag är en stor brist. Det är inte i första hand fel på målen utan felet är att vi inte når upp till dem. Det som man har klarat av med den här propositionen är att åstadkomma en bättre struktur. Tanken på miljökvalitetsmål är bra, att man ställer upp krav på miljökvalitetstillstånd som man skall uppnå. Men med generationsperspektivet på 25 år blir det väldigt okontroversiellt med dessa miljökvalitetstillstånd. Jag kan vara överens med Göte Jonsson: Vem är emot frisk luft, levande sjöar och giftfri miljö? Sedan tycker vi att det är bra att regeringen tar ett nytt grepp om kemikaliefrågorna och skärper kraven. Vi hoppas att det är möjligt att driva en hårdare kemikaliepolitik också med EU:s harmoniserade lagstiftning. Svagheten med den här propositionen är detta med generationsmålet som är ett mycket långsiktigt perspektiv. Enligt förslaget är det riksdagen som skall besluta över de mycket långsiktiga och övergripande miljökvalitetsmålen. Sedan tänker sig regeringen svara för delmålen. Om jag har förstått det rätt skall också myndigheter och branscher själva sätta upp egna delmål och återrapportera till regeringen om hur det går. Detta är att lämna över för mycket makt till näringar och till näringslivet och kanske även till myndigheterna. Näringslivets enda syfte är trots allt att generera avkastning. Om det är lönsamt med miljöinvesteringar gör man sådana, men om det är lönsamt att låta bli gör man också det. Därför behöver näringslivet och näringarna tydliga och konkreta mål samt tydliga och tidsbestämda datum för när målen skall vara uppnådda. Om man sedan tittar på de olika delmålen är dessa av ganska ojämn kvalitet. Några är tämligen precisa och anger överskådliga tidsramar, dvs. inom en något så när näraliggande framtid. När det gäller andra, t.ex. kvalitetsmålet ingen övergödning, anger regeringen att det bör kompletteras med delmål som avser bl.a. Ja, säger jag då, men på vilket sätt? Vem skall ta fram detta underlag? Är det jordbruks och skogsnäringen? Det oroande är att detta visar på en tendens att regeringen har för avsikt att ta över mer och mer av beslutsfattandet. Riksdagen fattar övergripande beslut medan regeringen tar över detaljstyrningen. På så sätt flyttas makten från den folkvalda riksdagen till regeringen och i förlängningen till EU:s ministerråd. Detta är samma utveckling som när det gäller de lokala investeringsprogrammen där vi har varit kritiska mot att regeringen ensam skall besluta om kriterier och fördelning av först 5,4 miljarder och nu ytterligare 2 miljarder. Först tar man hand om pengarna, och nu vill man också ta hand om makten. Ett viktigt krav från Vänsterpartiet är att delmålen måste preciseras och fastställas av riksdagen för att vi skall få något inflytande i denna process. Jag vill därför fråga miljöministern: Varför denna otydlighet och detta långa perspektiv? Som jag ser det blir det ett stort glapp här. Det är bra med ett långt perspektiv och visioner. Men vi måste också ha väldigt konkreta steg på vägen för de kommande 4-10 målen. Vi kan inte hoppa 25 år framåt med en gång. Varför denna ovilja med att riksdagen skall fatta beslut om mer konkreta delmål? Det tycker jag är ett stort problem.
Herr talman! Jag undrar litet över Maggi Mikaelssons i och för sig korrekta beskrivning av hur man bör utforma miljömål med långsiktiga och kortsiktiga mål och där man kan se att målen kan komma att nås med litet olika instrument. Det kan vara ekonomiska styrmedel, internationella överenskommelser och det kan vara svensk lagstiftning. Som herr talman noterade är Maggi Mikaelsson och Vänsterpartiet mycket kritiska mot många av de mål som Maggi Mikaelsson uttrycker som luddigt formulerade. Jag tror att det är en korrekt iakttagelse av Maggi Mikaelsson. Min fråga är då hur Maggi Mikaelsson menar att det instrument som hon och Vänsterpartiet har varit med om att utforma, nämligen miljöbalken, på något sätt skall kunna hantera de mål som jag tror att hon och jag är överens om är milt sagt tveksamma. Varför har Maggi Mikaelsson valt att forma ett juridiskt instrument innan hon visste vad miljöministern och regeringen hade för funderingar kring utformningen av miljömålen. Hur har Maggi Mikaelsson resonerat?
Herr talman och Lennart Daléus! Jag hade gärna varit med och diskuterat också den här propositionen, men det var inte möjligt att göra det. Jag tror att det hade varit en fördel om Lennart Daléus hade tagit tillfället i akt att diskutera miljöbalken, som det faktiskt fanns ett erbjudande om. Nu föreligger miljöbalken, och den är bra. Men vi får väl se om vi kan åstadkomma förbättringar av miljöpropositionen, och det räknar jag med att det finns förutsättningar att göra. Regeringen får ju ta ansvar för de förslag man lägger fram. Det är bara att konstatera att de gånger som Vänsterpartiet och Miljöpartiet har varit med och diskuterat miljöfrågorna har regeringens förslag blivit bättre.
Herr talman! Nu blir det bara konstigare och konstigare, för nu säger Maggi Mikaelsson att hon gärna hade varit med och diskuterat också den här propositionen om hon hade fått det. Kunde inte Vänsterpartiet och Maggi Mikaelsson möjligen ha ställt några krav litet tidigare? Det är riktigt att det möjligen går att göra förbättringar av propositionen, som Maggi Mikaelsson säger. Men nu står vi inför ett gemensamt problem, och det är att miljöbalken träder i kraft den 1 januari nästa år. Den här propositionen kommer sanna mina ord icke att vara behandlad av denna kammare på den här sidan av nyåret. Det finns ingen möjlighet till detta. Här kastar alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet och regeringen in jästen efter degen. Man är först ut med instrumentet, som man inte riktigt vet och är överens om vilka mål man skall hantera med. Det är ett märkligt sätt att arbeta med miljöfrågor. Vi har ett valt ett annat sätt, herr talman. Vi har valt att inte vara med om att utarbeta en miljöbalk innan vi vet vilka mål vi skall försöka nå.
Herr talman! Lennart Daléus drar nu stora växlar på detta med miljöbalken. Jag tror faktiskt att det beror på att Lennart Daléus och Centern ångrar att de inte var med och jobbade med miljöbalksfrågorna, därför att de då hade kunnat vara med och påverka. Diskussionen blir nästan litet patetisk. Självklart skall vi se till att det blir bra miljömål. De övergripande målen är vi överens om, och de ligger ju fast. Vad man kan sakna i miljöpropositionen är att miljömålen inte har skärpts, men miljöbalken och miljömålen är inte, på det sätt som Lennart Daléus vill göra gällande, kopplade till varandra så att det ena är en förutsättning för det andra. Jag tror alldeles säkert att Lennart Daléus kommer att få möjligheter att påverka förslaget, om han nu vill göra det. Jag förstår att Centern väljer att ställa sig utanför för att i stället för att vara med och påverka kunna stå vid sidan om och säga att de har rätt, trots att de under i princip hela mandatperioden har varit med och lagt fast de ekonomiska ramarna för hur miljöpolitiken skall utformas.

Herr talman! Så kom den då äntligen, miljöpropositionen. Jag tror att det var en hel del människor som fick ett uppvaknande när Hallandsåsproblemet dök upp för något år sedan. Man hade invaggats i tron att miljöproblemen var lösta. På samma sätt tror jag att det är många som, när vi så småningom ser vidden av det som har hänt i Spanien, kommer att inse att vi står inför en gigantiskt uppgift när det gäller att lösa miljöproblemen. Det är bra att propositionen verkligen talar om att miljöproblemen existerar och finns kvar. Här talar man om försurningen, som har diskuterats de senaste 30 åren. Här talas om hot mot ekosystem. Man talar om de allt farligare kemikalierna - ett miljöproblem som egentligen inte fanns förrän på 50-talet men som blir allt större hela tiden. Växthuseffekten, hotet mot ozonskiktet, trycket på de biologiska produktionssystemen - både jord och vatten - och hotet mot den biologiska mångfalden - allt finns med. Det klargörs att miljöproblemen är långt ifrån lösta. Regeringen har en stor ambition, nämligen att alla dessa problem skall vara lösta om 25 år. Det är en ambition som Miljöpartiet tycker är bra. Men förutsättningen för att lyckas med det är naturligtvis att man visar hur man skall ta sig dit. Här menar vi att regeringen fallerar helt. Det går inte att sätta upp tjusiga miljömål utan att ange vägen, och vägen i det här fallet skulle alltså vara delmålen. Miljöpartiet kan inte acceptera att det under de kommande 25 åren skall diskuteras om ifall man skall ha målet att luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Vem skulle kunna tycka annorlunda? Eller: Människors hälsa och den biologiska mångfalden skall skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre miljön. Finns det något parti som skulle vilja hävda motsatsen? De stora målen är så pass självklara att vi säkert inte kommer att ha särskilt mycket diskussioner om dem. Det är vägen dit som är politiken. Därför är det vägen dit, dvs. delmålen, som vi här i riksdagen måste kunna hantera. Vi accepterar alltså inte regeringens modell. Miljöpartiet menar att den omställning som nu skall ske är helt nödvändig. Den kommer att kräva frivillighet, lagstiftning och ekonomiska styrmedel. Vi har väckt en mängd motioner under den här mandatperioden för att visa vägen mot ett ekologiskt hållbart samhälle, och vi kräver att få vara med om att utforma den politiken. Detta är ett av de viktigaste politikområdena. Skulle ni kunna tänka er att Finansdepartementet skulle komma med sex stycken delrapporter under tiden för den kommande generationen för att tala om hur vi skall nå en ekonomiskt hållbar utveckling? Eller kan ni tänka er socialpolitiken utformas med målet att om tiden för en generation skall alla sociala problem vara lösta och drogproblemen skall vara borta? Under tiden för den kommande generationen kommer riksdagen att få sex delrapporter. Under alla andra politikområden skulle detta vara en omöjlig tanke. Det är en lika omöjlig tanke när det gäller miljöpolitiken. Det är vägen dit som är politiken, och det är vägen dit som riksdag, regering och allmänhet tillsammans måste utforma, för det kommer att krävas mycket stora förändringar. Hur ser då delmålen ut i propositionen? I mångt och mycket är det en återkoppling till 1991 års miljöproposition. Det saknas tidsangivelser. Mycket hänskjuts till en parlamentarisk beredning. Jag vill påstå att det finns mycket litet som är nytt här. Det visas ingen offensiv politisk vilja att verkligen ta sig till det ekologiskt hållbara samhället. Här saknas t.ex. helt förslag till hur den skogsmark som håller på att försvinna skall skyddas. Man säger att om 25 år kan vi möjligen ha sparat 2 % av skogen innanför skogsodlingsgränsen. Kan regeringen verkligen tro att ur och naturskogar som nu är akut hotade kommer att finnas kvar om 25 år. Här krävs insatser nu! När det gäller myrskyddsplanen accepterar man dagens nivå. Man säger att hälften av de myrar som finns i myrskyddsplanen skall sparas. Det är precis det som vi har gjort i dag. Det står också tydligt i propositionen. När det gäller sjöarna talar man över huvud taget ingenting om kalkning. Man säger att sjöarna skall bevaras som de är i dag. Men de som är döda då, skall de också bevaras som de är i dag? Kalkningen nämns inte. En sjukdom som M 74 nämns inte. För skyddet av den biologiska mångfalden finns ingen handlingsplanen - vilket också Artdatabanken har klagat på - trots att alla experter säger att den biologiska mångfalden aldrig har varit så trängd som i dag. Vad är det som vi skall bevara, Anna Lindh? Är det dagens låga nivå? Nej, det behövs betydligt mer om vi skall komma någonstans. Från Miljöpartiets sida kommer vi mycket gärna och aktivt att delta i den parlamentariska beredningen, som skall ta fram de delmål som måste till för att vi skall kunna anträda vägen mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Till skillnad från Centern anser vi att vi måste samarbeta i miljöpolitiken. Det område där vi har gått in i samarbete, dvs. miljöbalken, är det som nu i slutet av den här mandatperioden framstår som ljuset i mörkret. Det är miljöbalken som kommer att visa vägen och som kommer att få en betydelse för framtiden. Jag måste tyvärr säga att den här propositionen är mycket tunn och mager. Det finns också annat som saknas. Var är diskussionen om bekämpningsmedel? På kemikaliesidan föreslår man mycket av frivillighet. Ja, ibland kanske det går med frivillighet. Men skall man ställa om hela kemikaliesamhället till ett samhälle där ambitionen om 25 år är nollutsläpp krävs det betydligt mer än frivillighet. Det känns också som att regeringen ofta passar i de här frågorna av rädsla för att EU kanske kan tycka något. I en del fall är man konkret och kommer med förslag. Det är när andra länder redan har gått före. Det gäller t.ex. kemikalier i barnkläder. Där har Österrike och Danmark visat framfötterna. När det gäller kemikalier i leksaker har Spanien talat om för EU att man vill ha starkare krav. Sverige följer efter. Det känns mycket beklämmande. Vi saknar alltså det konkreta arbete som återstår. Det här är tyvärr en besvikelse. Det är en tunn soppa där man återanvänder gamla miljömål. Det visar tyvärr inga friska, nya tag och ingen riktig vilja att ta sig till det samhälle som de 15 ambitiösa målen antyder. Det är mål som alla måste vara överens om. Men politiken dit är det viktiga. Det är det vi måste diskutera. När den förra regeringen slutade fick den ett omdöme av Naturskyddsföreningen. Denna ansåg att det var ansvarslöst och oacceptabelt att medvetet driva en politik som tar flera kliv tillbaka som den borgerliga regering då hade gjort. Jag hade önskat att den här regeringen hade varit bättre. Jag hade önskat att vi hade fått betydligt mer kött på benen inför den stora förändring som skall komma nu. Jag är glad att miljöbalken i alla fall har kommit under den här mandatperioden. Jag hoppas att vi kan hjälpa och bidra till att vi får en grön politik i fortsättningen. Från Miljöpartiets sida är det fullkomligt klart. Vi ställer gärna upp och samarbetar. Att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle är absolut nödvändigt för kommande generationer.

Herr talman! Något mer ohöljt sätt att lägga sig platt inför möjligheten att samarbeta med regeringen får man leta efter. Vi i Miljöpartiet ställer gärna upp, säger Gudrun Lindvall. Hon säger också något annat, något som gör att man blir ännu mindre klok på Miljöpartiet. Hon säger att miljöbalken visar vägen och har betydelse för framtiden. Juridiken sätts före målen. Men just i dag, herr talman, talar vi litet om en annan fråga. Vi talar om Barsebäcks stängning. Där tycker några av oss att själva målet, det politiska beslutet, den politiska inriktningen, är det som är det viktiga. Sedan får på något sätt juridiken ha sin gång. Gudrun Lindvall resonerar annorlunda. Juridiken är det som sitter i högsätet. Det är den som, för att citera ordagrant, visar vägen och har betydelse för framtiden. De politiska målen är underordnade. Det förstår man när Gudrun Lindvall säger något annat, nämligen att det är bra att proppen talar om att miljöproblemen existerar och finns kvar. Ja, om det är de krav man ställer på en proposition - alltså att den skall göra den iakttagelsen - så är det naturligtvis väldigt lågt ställda krav. Då blir det detta med att vägen är målet, som ju Gudrun Lindvall säger liksom de latinamerikanska revolutionärerna på 60 talet. Vägen är målet. Men det räcker inte. Man måste se något annat också, Gudrun Lindvall. Man måste se var möjligheterna finns i dagens arbete. Gudrun Lindvall säger bara saker om det som är problemen, mörkret, hotet från det som påverkar miljön. Hon säger ingenting om vad hon vill med möjligheterna för svensk miljöpolitik. Hur kan vi göra svensk industri världsledande? Hur kan vi på samma sätt som i USA utnyttja ny miljöteknik för att rent av höja vår bruttonationalprodukt? Vad finns det för möjligheter med en ny inriktning av miljöarbetet?
Herr talman! Centerpartiets och Lennart Daléus selektiva lyssnade känner vi till. För det första vill jag säga att vi naturligtvis gärna hade sett starka miljömål. Det är alldeles självklart. Det är kanske ingenting som behöver sägas. Jag vill också säga att en miljöbalk är viktig för att kunna styra utvecklingen. En miljöbalk - en lagstiftning, Lennart Daléus - är inte till för att enbart förverkliga politiska mål. Även om det kommer en regering under nästa mandatperiod som har samma sammansättning som den tidigare borgerliga, ligger miljöbalken fast. Det är det som är viktigt. Det kan alltså inte ens ändras av en centerpartistisk miljöminister om man inte ändrar lagen. Vi tror på marknaden. Vi tror att det i framtiden kommer att utvecklas gröna industrier. Men tydligen anser Lennart Daléus att vi måste stå här i riksdagen och i detalj tala om hur industrin skall göra. Det tror inte vi. Det är mycket viktigt att nu tala om att miljöproblemen finns. En sak som man har mött många gånger i miljödebatten är precis detta: Varför talar ni om det negativa? Men, snälla Lennart Daléus, vi har ju invaggat människor i en tro att miljöproblemen är lösta fast det faktiskt är så att de gamla miljöproblemen finns kvar. Och det har tillkommit många nya. Jag tycker att det är oerhört viktigt, och faktiskt ärligare, att tala om för människor vilka problem vi står inför så att de förstår vilka stora förändringar som måste till för att klara problemen. Det är ärligare än att låtsas som om det hela är löst för att slippa ta en politisk diskussion. Det anser jag vara ohederligt. Naturligtvis vill vi i Miljöpartiet alltid komma längre än den nuvarande regeringen, och även än den borgerliga. Vi inser att om vi skall kunna ge kommande generationer en bra möjlighet att leva gott på jorden så krävs det stora åtaganden framöver. Det handlar om åtaganden där marknad, regering, riksdag och allmänhet måste samverka för att vi skall nå målen.
Herr talman! Det problem, den rävsax, som Miljöpartiet har försatt sig i lyser igenom. Gudrun Lindvall säger nu - och inte bara med mitt selektiva lyssnande, utan hon säger det faktiskt - att miljöbalken är viktig för att man skall kunna styra utvecklingen. Det är väl sant, herr talman, att miljöjuridiken är viktig. Men om man skall styra utvecklingen kan det ju vara bra att veta vart man skall styra, så att säga. Det har sina poänger att veta vart man är på väg. Om man får reda på det först efter att man har givit sig av på resan så kan det lätt skapa litet trassel. Det är det som kommer att inträffa för Miljöpartiet. Nu gör naturligtvis Gudrun Lindvall som hon brukar på det sättet att hon ger sken av att miljöproblemen och deras existens har blivit uppenbara först genom Miljöpartiets tillkomst. Det är ju inte riktigt på det sättet. De här problemen har funnits och diskuterats med viss tydlighet under rätt lång tid, om man uttrycker det försiktigt. Vad jag menar är bara att det på något sätt är dags att börja gå från detta att koncentrera sig på att miljöproblemen existerar till att i stället försöka anvisa lösningar som har förutsättningar att bli framgångsrika. Då är ju, tror jag, en satsning på en ny utveckling av näringsliv och ekonomi det kanske mest verkningsfulla sättet. Men skall man lyckas med det måste man åstadkomma instrumenten. Däri ryms allting från en skatteväxling till en lagstiftning som mycket tydligt underlättar för en sådan utveckling. Det är det jag menar; att varken miljöbalken eller det här dokumentet - som jag bara har hunnit ögna igenom - ger en färdriktning och instrument åt det hållet. Detta, herr talman, borde Gudrun Lindvall och Miljöpartiet ha uppmärksammat och möjligen försökt att göra något åt.
Herr talman! För det första undrar jag om Centerpartiet förstår miljölagstiftning. Tror verkligen Centerpartiet att en domare innan han har avfattar sin dom sätter sig och läser vilka miljömål som den nuvarande regeringen för tillfället diskuterar? Så fungerar det inte. Vi har fria, självständiga domstolar i det här landet. Jag hoppas att Lennart Daléus inte vill ändra på det. Lagstiftningen ligger alltså fast, och den anger tydligt hur miljöproblemen skall tacklas. Det handlar om försiktighetsprincipen, produktvalsprincipen osv. De allmänna hänsynsreglerna säger klart och tydligt hur målen skall hanteras. Den här diskussionen kommer vi att ha den 3 juni. Jag skulle önska att Lennart Daléus litet mer satte sig in i hur miljöbalken är tänkt att fungera och var styrmedlen ligger i balken. För de finns där. Naturligtvis anvisar vi gärna lösningar. Det är det vi har gjort under den här mandatperioden. Vi har skrivit många motioner. Centerpartiet har inte i speciellt många fall - knappast något, måste jag säga - ansett det vara mödan värt att stödja dessa motioner. Där har vi visat vilka konkreta åtgärder vi har ansett vara nödvändiga. I mångt och mycket har de avslagits eftersom vi har väntat på den här proposition, i mångt och mycket för att utskottet egentligen har haft mycket litet konkreta diskussioner om miljöpolitiken. Den diskussionen har jag saknat i utskottet. Jag hade väntat mig betydligt mer med Lennart Daléus som ordförande. Det har alltså funnits många möjligheter att här i kammaren fatta beslut i riktning mot en ekologiskt hållbar utveckling, om det hade funnits intresse för de förslag som vi har väckt. Jag hoppas att det i framtiden finns en möjlighet att tillsammans lösa miljöproblemen. Här kan inte prestigen, Lennart Daléus, vara det viktigaste. Jag är förvånad över att Centerpartiet har valt att inte samarbeta med regeringen i miljöpolitiken. Från Miljöpartiets sida är det fullkomligt klart att miljöproblematiken är så viktig att vi mycket gärna samarbetar, eftersom målen att nå en ekologiskt hållbar samhällsutveckling för oss är essentiellt viktiga. Och här finns det ingen prestige hos oss, vilket det uppenbarligen har funnits hos Centerpartiet. Vi tror på samarbete, vi tror på marknaden, vi tror inte på detaljstyrning av den, men marknaden allena kommer aldrig att kunna lösa miljöproblemen. Det måste vi göra i riksdag, regering och i folkliga församlingar tillsammans, eftersom det är en stor uppgift.

Herr talman! I går eftermiddag fick vi ledamöter av denna lagstiftande församling ta del av regeringens miljöproposition. Då hade miljöministern, som regeringen brukar göra nu för tiden, redan presenterat sina förslag för massmedierna. Jag minns att vi hade en remissdebatt här i december och att miljöministern då beklagade att hon hade presenterat miljöbalken för medierna innan vi i riksdagen fick dokumentet. Dessvärre upprepades detta denna gång. Det var kortare tid mellan presentationen och det tillfälle då vi fick ta del av propositionen denna gång, men det känns ändå inte bra att regeringen springer ifrån sina egna löften om att det faktiskt är vi som skall ta del av regeringens förslag innan medierna gör det. Regeringen fortsätter att låta viktiga ärenden och processer dra ut orimligt länge i tiden. Och precis som med miljöbalken tidigare i år är miljöpropositionen kraftigt försenad. Den är så försenad att riksdagen inte kommer att hinna behandla den före valet. Men det är också typiskt för regeringens miljöpolitik, eller snarare avsaknad av miljöpolitik. Propositionen är till omfånget imponerande. Och jag måste gratulera miljöministern också till omslaget, det är bland det tjusigaste. Men det döljer ju inte det faktum att själva propositionen är innehållslös. Verkligheten är att miljöpolitiken under Anna Lindhs tid som miljöminister har rustats ned på område efter område. Det har handlat om miljöövervakningen, om arbetet med saneringen av förorenade områden, om miljöforskningen och om kalkningen av försurade sjöar och vattendrag. Exemplen är många. Och denna miljöproposition reparerar ju inte regeringens miljömisstag. Regeringens förslag att dagens 170 miljömål skall ersättas av 15 mål är ju ingen lösning i sig, speciellt som målen blir otydligare. Det är som Svenska naturskyddsföreningen sade i en kommentar i går: Regeringen abdikerar i fråga om mål och överlåter till andra att själva besluta vad de orkar med. Det låg faktiskt en stor poäng i det som Gudrun Lindvall sade här tidigare, nämligen: På vilket annat politikområde skulle vi kunna ha samma synsätt och hantera målsättningar men sedan inte ha några åtgärdsförslag utan överlämna till regering och myndigheter att själva gå vidare och hantera detta efter eget huvud? Detta fungerar ju inte. En bättre strategi vore att lägga fram förslag till åtgärder för att uppnå uppsatta mål. Men en sådan strategi har ju lyst med sin frånvaro under denna mandatperiod. Jag noterade att såväl Göte Jonsson som Maggi Mikaelsson, alltså Moderaterna och Vänsterpartiet, avvisade regeringens uppläggning, att regeringen och myndigheterna själva skall fastställa miljömål. Vi kristdemokrater tycker detsamma. Vi tycker faktiskt att den lagstiftande församlingen, riksdagen, skall ha något att säga till om när det gäller miljöpolitiken. Vi får väl se vad övriga partier säger, men såvitt jag förstår finns det i sådant fall en sorts samlad opposition som skulle kunna säga ifrån till regeringen att man inte vill att regeringen och myndigheterna på egen hand skall hantera detta utan att detta faktiskt är något för dem som sitter i den lagstiftande församlingen att hantera. Då finns det ett positivt budskap redan i dag. Särskilt allvarligt är att det är helt blankt på det klimatpolitiska området. För att anspela på vad det handlar om kan man säga att det är totalt svart. Det finns inga förslag till åtgärder och inga förslag till målsättningar. Som alla förstår hänger detta samman med den energiuppgörelse som regeringen har gjort med Centern, en uppgörelse som leder till dramatiskt ökade koldioxidutsläpp, som spär på den förödande växthuseffekten och som bieffekt också ger ökad försurning. Den extra droppe olja som näringsministern talade om i samband med energiuppgörelsen är ju i själva verket en flod. Som alla vet skulle en avstängning av en kärnkraftsreaktor i Barsebäck om en dryg månad innebära ökad förbränning av olja, kol och fossilgas, något som står i strid mot klimatkonventionen och de mål som Sveriges riksdag fattat beslut om. Regeringsrätten har ju beslutat om inhibition av detta beslut, så vi får se vad som händer. Jag tycker att det är litet konstigt att Lennart Daléus nu står här och examinerar Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det är ju i dag faktiskt Lennart Daléus som står i skamvrån för sin energiuppgörelse med regeringen och Vänsterpartiet. Men det är klart att detta kan vara ett sätt att avleda uppmärksamheten från den skamvrån. Men varför inte i stället nu samla oppositionen och rikta den berättigade kritik mot propositionen som den förtjänar. Det är ju regeringen som bär ansvaret för miljöpropositionen. Och såvitt jag förstår finns det redan på en punkt en rätt så tydlig opposition, nämligen att riksdagen skall fastställa miljömålen. Regeringen talar ofta om att vi skall ställa om samhället så att det blir ekologiskt uthålligt. När det gäller energipolitiken vet vi att det inte stämmer när vi ersätter kärnkraft med fossilbränslen som kol, olja och gas. Inte heller i den övriga miljöpolitiken stämmer det. Bakom en kuliss i form av den här ekologiska omställningen har man faktiskt nedmonterat den ordinarie miljöverksamheten. Det är det vardagliga men nödvändiga miljöarbetet som har ersatts av Anna Lindhs turnéer då hon delar ut miljöprojektmedel till de kommuner som hon besöker. Och det är definitivt inte en seriös och långsiktig miljöpolitik som leder till det ekologiskt uthålliga samhället. Det bekräftas också av många röster från dem som är engagerade i det miljöpolitiska arbetet. Avslutningsvis, herr talman, vill jag beträffande den aktuella miljöpropositionen, nämna ytterligare någon kommentar från Miljösverige. Centrum för biologisk mångfald har uttalat: Den här propositionen är inte det redskap som vi behöver för det ordinarie miljöarbetet. När det gäller miljöövervakningen har vi inte längre kontroll över vad som händer. En miljöforskare säger: Man suddar nu ut redan tydligt satta miljömål vad gäller naturvården. Någon annan har sagt att det har skett en temposänkning i miljöpolitiken. Det är det kvitto som man nu kan sätta på regeringens miljöpolitik - temposänkning och uppbromsning.
Herr talman! Jag hade inte räknat med att Dan Ericsson skulle mucka gräl med mig igen om kärnkraftsfrågan när vi har en remissdebatt om miljöpropositionen. Men det är väl okej på sitt sätt. Det kan vara viktigt att reda ut en del begrepp i fråga om hur man kan förändra sin syn på saker. Dan Ericsson och jag arbetade ihop i Linje 3 och i Folkkampanjen när det begav sig 1980. Det är klart att man kan förändras och utvecklas på litet olika sätt. Dan Ericsson och jag har uppenbarligen dragit olika slutsatser av händelsen i Tjernobyl, av utvecklingen av alternativa energikällor och annat. Jag för min del har dragit slutsatsen att den energipolitikens Titanic som kärnkraften utgör kommer att sjunka, den kommer att försvinna, och den kommer att vara borta. Vi har väntat på detta länge, många dagar. Nu har regeringsrätten i Sverige sagt att den behöver mer tid på sig för att fundera över de juridiska delarna av det beslut som man inte ifrågasätter och inte ändrar, och som en majoritet i riksdagen inte heller ändrar. Det är litet magstarkt att Dan Ericsson då drar slutsatsen och fortsätter att resonera som om omställningen av energisystemet nu har fått sig en knäck, som om avvecklingen av kärnkraften är mer ifrågasatt, och som om det fortsätter att välla in kolåstadkommen rök från Danmark. Herr talman! Dan Ericsson vilseleder kammaren och fortsätter på sin väg bort från det jag trodde var gemensamma ideal på 80-talet.
Herr talman! Man kan ju välja att fokusera på olika frågor i just en remissdebatt. Som jag uppfattar det är det regeringen som skall ställas till svars för sina förslag. Att då skälla på ett par andra partier för att de har deltagit i en annan uppgörelse tycker jag är aningen konstigt, speciellt med tanke på att Lennart Daléus har deltagit i en uppgörelse med regeringen som nu har satts ur spel av det juridiska systemet. Som tidigare sades här har vi faktiskt fria och självständiga domstolar som agerar. Så här långt har man underkänt Vi står fortfarande på samma barrikad när det gäller att kärnkraften skall fasas ut ur energisystemet men det skall ske i enlighet med vad som sades i folkomröstningen. Vi skall ersätta kärnkraften med förnybara bränslen, inte med olja, kol och gas. Lennart Daléus har faktiskt erkänt att det är vad som händer om vi skall stänga Barsebäck redan om en månad.
Herr talman! Det här blir litet lustigt. Efter att först ha gjort ett generalangrepp säger Dan Ericsson att vi står på samma barrikad. Jag fick intrycket att Dan Ericsson försökte knuffas och stångas på barrikaden, om han ens fanns där. Det senare uppfattade jag som tydligast, dvs. att han inte fanns där. Att jag har synpunkter på Miljöpartiets och Vänsterpartiets hantering av frågan är väl inte så konstigt. Dan Ericsson verkar bortse från att det finns en länk, en koppling, mellan miljölagstiftningen och miljömålen. Det finns således skäl att resonera kring hur olika partier förhåller sig till det sambandet och vad man väljer att sätta i första rummet. Jag tycker alltså att det är rimligt att fråga vilken del av det här arbetet som bör komma först, målen eller medlen. Men, herr talman, jag accepterar om Dan Ericsson nu solidariserar sig med Miljöpartiet och Vänsterpartiet och tycker att det är synd att jag framför kritik. Dan Ericsson för till torgs en del där det ändå måste rättas till. Återigen säger han nu att uppgörelsen på energiområdet har satts ur spel. Så är det inte. Herr talmannen kan kanske hjälpa mig med att bekräfta detta genom att i denna kammare klargöra vad som har hänt. Vi har alltså fått en uppskjuten verkställighet av det beslut som riksdagen har tagit och som sedan hanterats genom regeringsbeslut. Det handlar, som sagt, om en uppskjuten verkställighet. Någon uppgörelse, något beslut, i denna riksdag har icke satts ur spel.
Herr talman! När det gäller kopplingen mellan miljöbalken och miljömålen delar jag Lennart Daléus uppfattning. Men i dag handlar det om regeringens politik. Miljöbalken har vi diskuterat tidigare och vi skall diskutera den också i andra sammanhang. Lennart Daléus vet att vi kristdemokrater och Centern i mångt och mycket har samma uppfattning, så låt oss mötas i den debatten. Den kommer ju om ett par veckor. Sedan några ord om detta med att energipolitiken i sin helhet faktiskt har satts ur spel. Ja, de facto är det så. En riksdagsmajoritet har alltså här drivit igenom ett beslut som vilade på en så bräcklig rättslig, konstitutionell, grund att svenska fria domstolar har konstaterat att det inte håller. Det beslut som har fattats kommer alltså inte att genomföras den 1 juli. Det är vad det handlar om. Är då inte detta beslut satt ur spel? Jag kan inte tolka det på annat sätt. Att vi har synpunkter på att detta miljömässigt kommer att leda till ökade koldioxidutsläpp är en annan del. Vad vi här diskuterat är faktiskt satt ur spel. Kanske hade det varit intressantare att få höra hur man från Centerns sida ser på miljömålen, om det är riksdagen som skall besluta om den saken eller om den hanteringen skall överlåtas på regeringen och dess myndigheter. Såvitt jag förstår har Moderaterna och Vänsterpartiet, liksom vi kristdemokrater, deklarerat uppfattningen att vi inte skall avhända oss detta. Lennart Daléus har möjlighet att i replikskiftet med miljöministern klargöra sin ställning.

Herr talman! Det är trevligt att få komma med i detta allas krig mot alla, som det här nu verkar ha utvecklats till. Jag hoppas att riksdagen hade detta på sina bord kl. 10.00 i går. Det är åtminstone vad tryckeriet garanterat mig och mitt departement. Vi hade presskonferens kl. 11.00, och ni skulle ha haft detta tillgängligt kl. 10.00. Det är alltså vad tryckeriet har lovat. Om tryckeriet höll sitt löfte, Dan Ericsson, har jag inte lämnat propositionen senare än presskonferensen, tvärtom. Propositionen innehåller två huvudpunkter, dels en struktur för miljömålen, dels kemikaliefrågorna. Miljömålen har sin bakgrund i följande. Då jag började mitt arbete som miljöminister tyckte jag att det var litet pinsamt, när jag på departementet skulle fråga vilka miljömål Sverige egentligen har - jag tänkte att det är sådant som jag borde veta - att ingen, som det visade sig, visste det. Under ungefär tio års arbete hade regering och riksdag fattat beslut om miljömål utan någon inbördes struktur, utan uppföljning, utan utvärdering och utan återkoppling. När vi hade räknat färdigt var vi uppe i 170 miljömål. Jag tycker faktiskt att det är ett gemensamt problem för oss, från höger till vänster, att vi har fattat beslut om miljömål utan att ha någon uppföljning eller utvärdering och utan att ha en ordentlig struktur för hur vi arbetar. Vi måste alltså få ordning även på miljöpolitiken. Vad vi här har tagit fram är en ny struktur med det övergripande generationsmålet att vi skall ha frisk luft, rent vatten och levande skogar inom en generation, 25 år. Det är medvetet uppställt; jag räknar med att vi skall kunna vara överens om detta. Egentligen vill vi nog alla det. Men sedan är frågan hur vi kommer dit. Vi har tagit fram 15 nationella miljökvalitetsmål som vi vill att riksdagen ställer sig bakom. Dessutom har vi tagit fram ett antal delmål. Risken med en sådan här bordläggningsdebatt är, och det har jag all förståelse för, att ledamöterna inte har hunnit läsa på den miljöproposition som vi debatterar. Men när ni hinner med det kan ni se att kopplat till de olika miljökvalitetsmålen finns det tydliga och mätbara delmål. Samtidigt som vi kräver frisk luft säger man t.ex. att utsläppen av flyktiga organiska ämnen skall minska med 60 % till år 2005. Samtidigt som man säger att grundvattnet skall ha god kvalitet är t.ex. ett av delmålen att samtliga avfallsdeponier skall uppfylla miljökraven år 2008 osv. Först skall man ta miljökvalitetsmål. Sedan skall man ta konkreta delmål som steg på vägen dit. Någon nämnde myrarna och våtmarkerna. Det övergripande miljökvalitetsmålet om våtmarker kompletteras med delmål om att vi skall skydda ytterligare 200 myrar och att man när det gäller t.ex. kalkningsinsatser skall börja samordna skogs och sjökalkning där det kan ge riktigt bra resultat, exempelvis i sydvästra Sverige. Ett antal av de olika punkter som ni har tagit upp finns alltså redan med i propositionen. Jag märker att det också finns en missuppfattning här. En del tror att myndigheterna och sektorerna själva skall få bestämma vilka mål de skall ha men det är alls inte meningen. De skall lägga fram förslag till delmål och strategier. Tanken är att vi sedan skall ha en parlamentarisk beredning där man just diskuterar förslagen och ställer dem mot varandra och där man är med och bereder det hela för att få bra delmål och bra strategier. Gudrun Lindvall, Maggi Mikaelsson, Lennart Daléus, Dan Ericsson och Göte Jonsson, alla kan ni vara med och diskutera myndigheternas och sektorernas förslag. Sedan skall nya delmål och strategier fastställas. Jag föreslår att ni diskuterar i den parlamentariska beredningen om ni vill att regeringen skall fatta beslut om delmålen. Eller skall riksdagen fatta beslut om delmålen? Jag tycker inte att detta är det avgörande, utan det avgörande är att man har en väldigt tydlig struktur och att det finns 15 övergripande miljökvalitetsmål som alla de andra målen liksom skall styra mot. Viktigt är också att vi med detta förslag får ett system för uppföljning och utvärdering. Vi kan sitta här i denna sal och fatta beslut om fina mål. Men vad hjälper det om ingen vet vad som händer med målen? På detta sätt förbinds alltså myndigheter och sektorer att varje år rapportera vad som går bra och vad som går dåligt i arbetet med delmålen. Regeringen skall minst en gång varje mandatperiod ge riksdagen en fullständig redovisning av hur det går i arbetet med delmålen och strategierna och åt vilket håll det går när det gäller de övergripande målen. Vi får alltså för första gången en struktur i miljöpolitiken, med ordning och reda och en uppföljning av våra beslut. En del av kritiken som jag tycker är ganska tunn går ut på att allt borde ha varit klart nu, att alla strategier och delmål borde ha varit framme. Jag tror egentligen att riksdagen inte heller skulle ha uppskattat att vi kom med något slags 25-årsgosplan, där vi nu skulle redovisa allt vad som skulle ske under de närmaste 25 åren. Jag tycker att det är bättre att t.ex. riksdagens ledamöter är med i diskussionen om att ta fram nya delmål. Det som vi hade utlovat var att komma med en struktur, och det har vi gjort. Vi har också utlovat att komma med förslag till skärpningar på ett speciellt område, nämligen kemikaliepolitiken. I kemikaliefrågorna, som jag tycker inte har diskuterats tillräckligt här, läggs det fram ett mycket långtgående förslag. Härigenom behåller Sverige ledningen internationellt i det politiska kemikaliearbetet. Förslaget har tre delar. Den första kan vara litet svårförståelig, men för dem som jag jobbat med kemikalier är det fråga om något väldigt viktigt. Vi försöker hitta ett generellt angreppssätt i kemikaliearbetet. Det finns i dag tiotusentals ämnen som vi egentligen inte i något land har någon kontroll över. Här försöker vi komma fram till ett generellt arbetssätt. I stället för att förbjuda ämne för ämne säger vi att ämnen med vissa egenskaper skall avvecklas. Ämnen som är långlivade och som lagras i levande organismer skall avvecklas. Vi kräver alltså inte att man skall bevisa att ämnena är giftiga. Därmed får vi bort problemet att man byter ett kemiskt ämne mot ett annat som sedan visar sig vara lika farligt. De som är långlivade och lagras i levande organismer skall avvecklas inom en 10-15-årsperiod. Det andra vi gör, parallellt med det nya angreppssättet i politiken för att avveckla de farliga kemikalierna, är att peka ut ett antal kemikalier för vilka vi vill pröva frivillig avveckling. Vi säger också att om det inte hjälper med frivilligheten, får vi återkomma med förbud. Också statens upphandlingspolitik är naturligtvis ett viktigt instrument. Det tredje som vi gör är att vi utfärdar ett antal nya förbud där frivilligvägen enligt vår mening inte har räckt. Det som nu förbjuds är kvicksilver, bly, kemikalier i textilier, azofärgämnen, formaldehyd, pentaklorfenol m.m. Lennart Daléus frågar varför vi inte föreslår förbud mot PVC. Lennart Daléus! Kemikommittén föreslog faktiskt inget förbud mot PVC. Denna kommitté, där Lennart Daléus själv satt, föreslog inte ens årtal för avveckling av tillsatserna. Nu har regeringen föreslagit årtal för avveckling av tillsatserna i PVC. Det är sedan upp till bevis om industrin klarar att tillverka PVC som inte är miljöfarlig. Regeringen har satt hårda tidsgränser för de olika tillsatserna. Herr talman! Lennart Daléus tar också upp miljöbalken. För att travestera ett gammalt uttryck: Någon ordning måste det vara även på en partiledare. Jag tycker att Lennart Daléus visar allvarliga brister när det gäller insikter i juridik och statskunskap, som man kanske inte alltid behöver ha som politiker men som det är väldigt viktigt att man besitter som partiledare. Miljöbalken fungerar inte utan miljömål som vi är överens om, säger Lennart Daléus. Men hur kommer det sig då att den borgerliga regeringen lade fram ett undermåligt förslag till miljöbalk och inte ställde upp ett enda miljömål? Den balken var inte kopplad till några miljömål. Hur kommer det sig att Lennart Daléus nu tycker att en miljöbalk måste kopplas till en speciell proposition om miljömål? Surt, sa räven om rönnbären, och det är samma sak i det här fallet. Lennart Daléus är fortfarande på dåligt humör för att han inte kunde vara med om att göra upp om en miljöbalk som är oerhört mycket bättre än det förslag som den tidigare borgerliga regeringen presterade. Jag är däremot inte långsint, utan jag inbjuder med glädje Lennart Daléus att vara med i det fortsatta arbetet för att få bra miljömål, som ger oss frisk luft, rent vatten och levande skogar inom en generation.

Herr talman! Jag har tidigare sagt att jag delar ministerns uppfattning när det gäller antalet miljömål. De skall vara förankrade och hållbara, och de skall kunna följas upp. Men det är i övrigt oerhört oklart. De 15 nationella miljömålen är allmänt hållna, och alla kan i princip ställa sig bakom dem. Det finns, precis som ministern säger, vissa delmål, men det kommer att ställas krav på åtskilliga ytterligare delmål inom ramen för de 15 övergripande miljömålen. Vi menar bestämt att Sveriges riksdag måste vara med om att fatta beslut om dessa viktiga delmål. Även delmålen påverkar givetvis miljö, enskilda människor, producenter och konsumenter. Jag tycker inte att propositionen har en bärande struktur, som ministern sade. Det saknas snarare en bärande struktur i propositionen. Riksdagen kan ju inte avhända sig den viktiga beslutsfunktionen när det gäller väsentliga delmål och lämna över dessa till regering, verk och en parlamentarisk kommitté. Ministern sade att vi kommer att få vara med i en parlamentarisk kommitté och bestämma om huruvida viktiga miljömål skall gå till riksdagen eller beslutas av regeringen eller av andra. Det måste i Sveriges riksdag slås fast att det är riksdagen som har ansvaret för de viktiga målen. Jag konstaterar vidare, herr talman, att ministern inte med ett enda ord nämnde den viktiga klimatfrågan. Detta visar återigen att Anna Lindh och den socialdemokratiska regeringen inte prioriterar det som gäller växthuseffekten och klimatfrågan. Jag har i och för sig förståelse för att Anna Lindh undviker denna viktiga fråga med anledning av det bakomliggande spelet och de bakomliggande besluten i detta sammanhang. Detta är allvarligt. Denna fråga är viktig i ett internationellt och i ett europeiskt perspektiv. Varför, Anna Lindh, prioriterar ni inte den viktiga klimatfrågan i dessa sammanhang?
Herr talman! Förutom att vi vill att riksdagen redan nu tar ställning till de 15 miljökvalitetsmålen får riksdagen alltså möjlighet att samlat pröva hela miljöpolitiken vart fjärde år. Regeringen skall en gång varje mandatperiod redovisa hela arbetet med miljökvalitetsmål och delmålsstrategier till riksdagen. Jag menar alltså att riksdagen enligt förslaget får en fullgod möjlighet att ta ett samlat grepp över miljöpolitiken en gång varje mandatperiod. Riksdagen är naturligtvis fullt fri att i övrigt ta vilka initiativ som den vill ta, men jag tror att det är bättre att få en samlad diskussion om samtliga miljömål och delmål vid ett tillfälle än att, som man har gjort hittills, enbart diskutera utryckta delar. När det gäller klimatfrågorna är det, herr talman, klart att vi prioriterar dessa, men vi prioriterar dem inte bara i ord utan också i handling. Det är t.ex. därför som regeringen kraftigt har ökat koldioxidskatterna som ett av de verksammaste instrumenten för att minska koldioxidutsläppen. Moderaterna angriper koldioxidutsläppen i ord men motsätter sig all handling som minskar dessa utsläpp. Skälet till att vi här inte kan föreslå ett nytt klimatmål är att klimatkonferensen i Kyoto ställde en hel del av tidigare arbetsmetoder på huvudet genom att bl.a. föreslå sex i stället för tre gaser och genom att plötsligt göra helt om och säga att sänkor skall tas med vid beräkning av ländernas koldioxidutsläpp. Sänkor har att göra med skogen, som ju har väldigt stor betydelse för Sverige. Detta påverkar alltså betydligt det svenska klimatmålet. Vi föreslår därför att partierna nu gemensamt tar fram en klimatstrategi för att visa hur vi skall kunna uppfylla målet att minska koldioxidutsläppen efter år 2000.
Herr talman! Det är givetvis inte tillräckligt att riksdagen skall diskutera de övergripande målen en gång vart fjärde år. Jag kritiserar inte modellen att det kommer en samlad redovisning vart fjärde år, men det måste även under löpande år fattas viktiga strategiska miljöbeslut. De besluten kan riksdagen inte delegera till regering och verk, utan det torde vara alldeles klart att de besluten måste fattas i denna sal. När det sedan gäller klimatfrågan talar Anna Lindh om de höjda koldioxidskatterna, men det är ungefär på samma sätt med detta, Anna Lindh, som när ni diskuterar skatterna för personer och företag. Ni måste undanta höginkomsttagarna i skattefrågan, och ni måste undanta högkonsumenter av koldioxid från de här skatterna, och det är det som vi har kritiserat. Vi säger att man måste ha en sammanhållen politik när det gäller frågan om koldioxidutsläppen. Sedan vill jag ta upp en annan fråga. Det gäller forskningen. Nu är det alldeles klart, Anna Lindh, att regeringens forskningspolitik är skadlig för miljön. Naturvårdsverket har i den "hemliga" rapporten redovisat: Det blev inte som vi trodde med MISTRA. Viktiga forskare konstaterar nästan dagligen att vi missar miljöeffekter genom regeringens forskningspolitik. Det finns en koppling mellan en vettig forskningspolitik, forskningsresurser, strategisk forskning, målinriktad forskning och vettiga beslut när det gäller miljömål. Nu ställer jag frågan: Kan Anna Lindh erkänna att det var ett strategiskt fel att dra ned forskningsanslagen till Naturvårdsverket? Kan Anna Lindh erkänna att de forskare som nu går ut och varnar för att den här politiken får negativa effekter har rätt, och är ministern beredd att lyssna på vad de säger?
Herr talman! Jag är rädd att Göte Jonsson litet grand blandar ihop äpplen och päron när det gäller forskningspolitiken. Det är flera saker som Göte Jonsson tar exempel på och kallar för forskningsfrågor. Faktum är att miljöforskningen i dag totalt sett har mer resurser än vad den hade i början på 90-talet. Totalt sett finns det mer resurser för miljöforskning. Det regeringen gjort är att organisera om miljöforskningen och samla miljöforskningen på MISTRA. MISTRA skall ta hand om både det som Naturvårdsverket tidigare har gjort och den tillämpade forskning som MISTRA tidigare har och skall ägna sig åt. Vi har för att göra detta tydligt också tagit generaldirektören i Naturvårdsverket som ordförande i MISTRA. MISTRA:s styrelse har väldigt tydligt markerat att den tar detta ansvar. Man har sett att det har varit vissa problem för forskare i övergången från projektforskning, som det huvudsakligen handlade om på Naturvårdsverket, till mer av programforskning, som MISTRA har. Jag har själv träffat en del av dessa forskare nyligen. Det har varit övergångsproblem. Det är jag beredd att instämma i. De övergångsproblemen har däremot inte varit av en så stor omfattning att det inte är möjligt att lösa dem. Nu försöker vi att lösa övergångsproblemen. Vi skall träffa MISTRA. MISTRA måste ta ett bra ansvar för att se till att övergången fungerar så smidigt som det någonsin är möjligt. Med det är snarare organisationsproblem än ekonomiska problem. Totalt sett finns det mer pengar för miljöforskning än vad det har funnits tidigare. När det gäller miljöövervakningen, Göte Jonsson, som är en väldigt viktig del, ökar regeringen anslagen med drygt 30 % i årets budget. Det innebär en kraftigt ökad möjlighet och en betydligt högre anslagsnivå än vad de borgerliga regeringarna någonsin låg på. Detta gör vi just för att komma till rätta med frågorna kring tillståndet i miljön och hur vi skall övervaka miljötillståndet.
Herr talman! Först vill jag tydligt säga att det knappast är miljöministern sak att i en kammardebatt lägga sig i hur och vem som Centern väljer till partiledare och vad den personen skall ha för utbildning i juridik och statskunskap. Det kanske ändå är Centerns interna angelägenhet. Miljöministern kanske mer skall lyssna på vad jag säger som företrädare för en majoritet för jordbruksutskottet som i ett betänkande alldeles nyligen riktade kritik mot ministerns sätt att hantera den här propositionen och vad innebörden är av en fördröjning av den. Det är inte min ståndpunkt, utan denna kammares ståndpunkt. När det gäller miljömålen tror jag att miljöministern är litet orättvis mot tjänstemännen på Miljödepartementet. Jag är alldeles klar över att de vet att de mål som lades fast t.ex. i den kretsloppsproposition som den förra regeringen skrev och som antogs av denna kammare fortfarande är någonting man arbetar efter. Det gäller bl.a. i den kretsloppsdelegation där jag är ordförande och som snart kommer att lämna en utvärdering till ministern av hur det arbetet har fortsatt bl.a. i näringslivet. Detta vet naturligtvis tjänstemännen på departementet. Det är en fråga jag vill göra ett nedslag i. Miljöministern säger att det behövs ett förbud mot PVC. Det kommer att framgå av protokollet att jag inte sade det i mitt tidigare inlägg. Det är uppenbart att det står i propositionen att tillverkare och importörer skall utveckla bättre PVC. Kan miljöministern förklara hur det leder till den avveckling som jag trodde att ministern och många andra med stark miljöinriktning var överens om, och som hittills har lett ministern att i radioprogram och på andra ställen säga att hon själv vill bojkotta PVC? Vad menar miljöministern med att utveckla bättre PVC?
Herr talman! Först och främst är också jag medveten om att jag har väldigt duktiga tjänstemän. Problemet är inte om mina tjänstemän i olika enheter känner till vilka mål som finns på de enheterna. Vitsen är att riksdagen regelbundet skall kunna se om utvecklingen går åt rätt eller fel håll. Det är viktigt att vi kan komma fram till en ordning när det gäller miljömålen. Naturvårdsverket har på ett mycket förtjänstfullt sätt börjat med den skrift jag håller i min hand att beskriva miljötillståndet och om utvecklingen går åt rätt eller fel håll i förhållande till de mål vi sätter upp. Tjänstemän, skolklasser och allmänintresserade medborgare skall kunna ta del av det materialet. Den sortens arbete är väldigt viktigt för att vi skall kunna få ett engagemang bland medborgare i allmänhet. När det sedan gäller PVC-frågorna säger Lennart Daléus att han själv inte har krävt ett förbud mot PVC. Därför kan också det arbete som Lennart Daléus vill se fortsätta utan att regeringen kommer med ett förslag om förbud mot PVC. Det regeringen visar på är de tillsatser där forskarna är överens om att det är farliga tillsatser, eller att det riskerar att vara farliga tillsatser. Det gäller bly och tennorganiska föreningar, och det har vi varit överens om. Nu vill regeringen även angripa ftalaterna, som är en misstänkt farlig tillsats. Vi sätter därför tydliga årtal. Det första årtalet är 2001. Då skall t.ex. de ftalater som huvudsakligen fungerar som mjukgörare vid utomhusbruk vara borta. Det är de som läcker mest, och utgör största risken för läckage. Om det inte räcker med att vi på det sättet ger tydliga årtal för när dessa tillsatser skall vara borta får regeringen återkomma med förbud.
Herr talman! Jag är inte säker på att det är förbud man skall arbeta med när det gäller PVC-frågan. Det är flera statliga utredningar som har gått väsentligt längre än vad miljöministern säger i sin proposition. Man talar om avveckling av PVC. Jag kan räkna upp Kretsloppsdelegationen och Kemikommittén som exempel, för att ta några. De talar mycket tydligt om avveckling av PVC. Förbud är någonting annat. Vi skall inte gå in på de olika synsätten, herr talman. Men det finns en tydlig skillnad. Resonemanget om PVC-förbud tror jag kommer ifrån att miljöministern hörde mig litet dåligt när jag stod i talarstolen och läste ur Naturvårdsverkets tidning som talar om att PVC-förbud rycker närmare. Det jag pekade på var att det var ett utspel från Spanien som tvingade kommissionen ut på banan. Vad jag menade var att det är andra länder, och nu Spanien, som driver den här frågan, vilket är illustrativt. Jag får inte något riktigt svar. Jag skall därför försöka att göra mig tydlig. Är det miljöministerns bestämda uppfattning att PVC - jag talar inte om tillsatser, miljöministern - bör avvecklas? Hur ser i sådana fall planen för detta ut? Den andra frågan jag har till miljöministern är: Vilket synsätt har miljöministern på näringslivet, de ekonomiska styrmedlen och att ta i famnen en utveckling av miljöfrågorna som leder till att vi får in dem i en ekonomisk hantering, i utvecklandet av ett näringsliv och i utvecklandet av ett svenskt inträde på andra marknader internationellt med vår kunskap, våra produkter och våra varor? Det är det som jag tycker är det svarta hålet i propositionen. Det finns egentligen ingen framtidstro i den.